Fru talman! I dag tar vi beslutet om en omställning av energisystemet - en omställning till en uthållig energiförsörjning. Detta är ett viktigt beslut som har stor betydelse för samhället och för framtiden. Ett av mina allra första uppdrag i partiorganisationen, det var i Östhammars arbetarekommun, var att sitta med i den lokala linje 2-kommittén inför folkomröstningen 1980. Jag kommer mycket väl ihåg diskussionen, debatten och argumenten. Det var då som mitt intresse för energifrågorna väcktes på allvar. Vi sade i valkampanjen 1980 att kärnkraften skall börja avvecklas i slutet av 1990-talet och vara avvecklad senast år 2010. Vi sade också att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Nu gör vi nästan det vi sade 1980. Det som skiljer är att årtalet 2010 inte längre skall gälla. Fru talman! De riktlinjer som gäller nu grundar sig på trepartiöverenskommelsen 1991 mellan Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Dessa riktlinjer togs också in i den borgerliga regeringens regeringsförklaring 1994, och därmed står också Moderaterna och Kristdemokraterna bakom riktlinjerna. Riktlinjerna innebär bl.a. följande: Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på energi, på villkor som är konkurrenskraftiga i förhållande till dem som gäller i omvärlden. Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. Landets energiförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt genom en effektiv energihushållning. Detta återkommer i den proposition som vi i dag debatterar. Fru talman! Energifrågan är en fråga som ständigt debatteras bland människor i samhället, i medier och här i kammaren. Den har genom åren varit svår, och vi har haft många och långa diskussioner. Vår partikongress 1996 sade så här: "Enligt vår uppfattning bör kärnkraftsavvecklingen inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Omställningen skall genomföras på ett sådant sätt att den elintensiva basindustrins konkurrensläge inte äventyras. Den redan genomförda omoch avregleringen av elmarknaden får inte leda till ökade elpriser generellt sett för hushållen eller för hushåll i särskilda områden, t.ex. i glesbygden. Om så sker måste åtgärder vidtas. Den nationella utmaning som ligger framför oss på energipolitikens område kräver mångas medverkan och delaktighet." Partikongressens beslut och riktlinjer har självfallet varit vägledande för regeringen och för oss socialdemokrater i näringsutskottet och i riksdagsgruppen. "Ett nytt energisystem skall utvecklas. Avvecklingen av kärnkraften bör inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Den skall ske på ett sådant sätt att den elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. På grundval av 1991 års energiöverenskommelse, Energikommissionens betänkande och remissvaren på detta inbjuds samtliga riksdagspartier till överläggningar om energipolitiken." Så skedde också. Samtliga partier deltog från början, men det var bara vi socialdemokrater, Centern och Vänsterpartiet som orkade fullfölja det hela. Fru talman! Beslutet i dag innebär att vi påbörjar omställningen - en omställning till en uthållig energiförsörjning. Förslaget är att Barsebäck 1 stängs år 1998 och Barsebäck 2 år 2001, dock med det villkoret att ny energi skall ha kommit fram innan den andra reaktorn stängs. De övriga tio reaktorerna är villkorade på samma sätt. Hur skall då detta gå till? Jag får be särskilt Dan Ericsson att lyssna uppmärksamt. Han ställde ju en fråga. Programmet innehåller bl.a. åtgärder för att minska elanvändningen, bidrag för fjärrvärmeanslutning, effektvakt och kompletterande värmeanläggning samt bidrag för byte till vattenburet värmesystem och anordning för värmeackumulering. Avsikten är att ändra uppvärmningssystem för dem som nu har direktverkande el. Ett andra område är åtgärder för att öka tillförseln av el, med bidrag till investeringar i biobränslebaserad kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft samt till upphandling av ny elproduktionsteknik. Ett tredje område är åtgärder för en effektivare energianvändning samt för information, utbildning, teknikupphandling av energieffektiv teknik, provning, märkning och certifiering. Dessutom gäller det kommunal energirådgivning. Utvecklingen av teknik för framtidens energisystem är ett fjärde viktigt område. Sammanlagt drygt 5 miljarder kronor avsätts för energiforskning, forskning om energisystemet, forskningssamarbete i Östersjöregionen, förstärkning av Fru talman! Under den senaste tiden har en debatt förts om teknikupphandlingen. Det framställs felaktigt att anslagen skall minskas. Detta bygger på en missuppfattning, och jag vill därför göra några klarlägganden. Regeringen beslöt förra året att uppdra åt Riksrevisionsverket, RRV, att granska NUTEK:s program för en effektivare energianvändning. Uppdraget gällde att granska hur medlen har använts och redovisats samt hur verksamheten har styrts och följts upp. Uppdraget var föranlett av de svårigheter att få en klar bild av verksamheten som hade redovisats av Energikommissionen. RRV säger i sin rapport att begreppet teknikupphandling har kommit att få en alltför vid innebörd i stödverksamheten. Redovisnings och beslutsrutinerna anses inte ha utformats på ett sådant sätt att styrning och uppföljning av verksamheten främjats. Även Energikommissionen har pekat på behovet av att koncentrera verksamheten mot det centrala i teknikupphandlingsprocessen. Utskottet har tillsammans med Riksdagens revisorer gjort en utvärdering som kommer till samma resultat. Årets energipolitiska beslut innebär att prioriteringar mellan olika projekt inom verksamheten måste göras. Statsmakternas styrning ökar, och detta är både självklart och nödvändigt. De åtgärder som nu föreslås karakteriseras av en tydligare inriktning på investeringar i bebyggelsen och på stöd till kunskaper om energihushållning och det lokala energiarbetet. Jämfört med den faktiska förbrukningen av medlen t.o.m. år 1996 trefaldigas resurserna. Medlen har nu fördelats på flera anslag. Därför är det också svårt att jämföra olika tabeller med varandra. Jämfört med tidigare har en mer politisk prioritering styrt utformningen. Detta är helt i linje med RRV:s påpekanden om en klarare målformulering. De indragningar av medel som delvis finansierar omställningen berör inte något projekt som beslutats vid NUTEK och inte heller någon verksamhet som inbegriper avtal med extern part. De teknikområden som utpekas som särskilt viktiga är: Fru talman! Barsebäck är en stor arbetsplats i en liten kommun och har mer än 400 anställda. Ett politiskt beslut kräver skyldigheter gentemot dessa. Avställningen av reaktorerna i Barsebäck kommer att följas av en lång tids fortsatt drifttillsyn samt planering av den slutliga nedläggningen. En stor del av detta arbete, kan och bör, handhas av verkets egen personal. Ägaren till Barsebäcksverket har meddelat att hela personalstyrkan vid verket kan beredas fortsatt arbete under fem år. Personalen har hög kompetens. I god tid före verkets slutliga nedläggning bör berörda myndigheter tillsammans med arbetsgivaren och personalorganisationerna överväga de särskilda åtgärder som kan behöva vidtas för personalen. I Regeringskansliet överväger man för närvarande formerna för detta. Vattenfall skall enligt propositionen få en ny viktig roll för omställningen av energisystemet. Det betyder att Vattenfall skall inrikta sina krafter på utvecklingen av den nya tekniken. Vattenfall har hittills redan avsatt betydande resurser för detta. Regeringen understryker i propositionen att staten som ägare måste ta ansvaret för bolagets långsiktiga utvecklingsstrategi. Detta innebär just för Vattenfall en stark betoning på utvecklingen av energiförsörjningen från förnybara energikällor. Satsningen skall ske inom ramen för Vattenfalls affärsmässiga uppgifter. Men med staten som ägare kan, och bör, affärsstrategin vara mera långsiktig än den blir för den ägare som främst är inriktad på att placera pengar med bästa kortsiktiga avkastning. Samarbetet med grannländerna, Östersjösamarbetet, understryks, och särskilda medel avsätts också för detta. Det är självklart ett gemensamt intresse för alla länder runt Östersjön att energisystemet utvecklas så att det i framtiden kan ge en säker och miljövänlig energitillförsel. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning hur omställningen av energisystemet skall ske. Det finns en enda skillnad: Vi gör ett tillkännagivande om ett ändrat datum om bidragsreglers ikraftträdande. Det gäller bidrag till småhus för installation av effektvakt. Propositionens förslag avser beställningar gjorda tidigast den 1 juli 1997. Utskottets tillkännagivande innebär en ändring till den 1 april 1997. Tre partier står bakom överenskommelsen. Fyra partier gör det inte, vilket framgår av reservationerna och av de anföranden vi tidigare hört. Moderaterna yrkar avslag. Vad vill egentligen Moderaterna? Står ni fast vid folkomröstningen? Har ni glömt hela valdebatten 1980? Även linje 1 sade att kärnkraften skall avvecklas. Motionen är skriven på ett sådant sätt och med ett sådant språk att man verkligen funderar över den moderata inställningen. Ord och uttryck som "illa underbyggda, ett utmanande slarvigt sätt, öppen konfrontationslinje, totalt meningslös, maktpolitiska aspekter, häpnadsväckande brist på insikt" är inte vanliga att återfinna i motioner som behandlas av denna kammare. Inte på en enda punkt redovisade Mikael Odenberg Moderaternas förslag i sitt långa anförande. Folkpartiet förvånar. Vi stod tillsammans för linje 2. Nu överger ni den, i ivern att vara Moderaterna till lags. Vi stod tillsammans för överenskommelsen 1991, våra båda partier och Centern. Texterna i denna proposition och i detta betänkande är delvis desamma som då. Kristdemokraterna, som på sin tid förespråkade linje 3, förvånar också. Ni, som ville avveckla de sex reaktorer som då var i drift inom tio år och som inte ville har fler, har nu möjligheten att tillsammans med oss, Centern och Vänsterpartiet inleda omställningen. Det borde väl ligga närmare till hands än att ansluta sig till Moderaterna. Miljöpartiet, som är sprunget ur Folkkampanjen mot kärnkraft och som också stod för linje 3, vill heller inte vara med nu när vi verkligen börjar omställningen till en uthållig energiförsörjning. Är det så att ni grämer er över att vi faktiskt gör någonting, att vi faktiskt kan? Fru talman! Energifrågan har under många år varit föremål för diskussioner och debatt. Det är en stor och svår fråga som väcker många känslor. Jag menar att det är viktigt när vi nu ställer om energisystemet, när vi satsar på en uthållig energiförsörjning, att det får ta tid. Vi trodde 1980 att det skulle gå fortare, att forskningen och teknikutvecklingen skulle gå i en snabbare takt än vad som faktiskt har skett. En del har hänt, självfallet, men mycket återstår. Därför menar jag och utskottsmajoriteten att vi nu går rätt väg. Vi inleder omställningen med satsningar på teknikutveckling, energieffektivisering, forskning, erbjudande till hushåll med direktverkande el att skaffa ett bättre alternativ, information och utbildning, satsningar på investeringar i biobränsle och utveckling av teknik för framtidens energisystem. Fru talman! Nu påbörjas arbetet för en uthållig energiförsörjning, och jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag ber att få tacka Barbro Andersson för ett referat av näringsutskottets betänkande 12. Om Barbro Andersson hade varit angelägen om att regeringen skulle träffa energipolitiska överenskommelser med fler partier än Centern och Vänsterpartiet hade hon kunnat säga till Anders Sundström att avhålla sig från att kasta ut alla presumtiva samtalspartner från överläggningarna. Det gjorde LO och skickade det budskapet till Anders Sundström: Kasta för Guds skull inte ut Moderaterna och Folkpartiet ur energiöverläggningarna för de är en garant för att det energipolitiska beslutet blir klokt.

Barbro Andersson tog i inledningen av sitt anförande upp sitt förflutna i den lokala linje 2-kommittén i Östhammar. Min fråga till Barbro Andersson blir: Vad har fått Barbro Andersson att i en nitisk partilojalitet överge det hon stod för den gången för 17 år sedan? Vad har fått henne att avvika från den linje 2 som ville utnyttja kärnkraften så länge elen från kärnkraftverken behövdes för upprätthållande av tillväxt och sysselsättningen, som ville att kärnkraften så småningom skulle ersättas av förnybar energi? Vad får henne att överge linje 2 och nu satsa på en energipolitik där Barsebäck skall avvecklas för att ersättas med fossila bränslen? Varför skall vi stänga av kärnkraftverk innan vi har nått målet?
Fru talman! Ibland kan man läsa referat i tidningar att någon dundrar vid en intervju - det är oftast en han som dundrar. Jag har alltid undrat vad det här dundret består i. Men efter att ha lyssnat på Mikael Odenberg både i anförandet och i repliken kanske jag förstår vad som egentligen menas med dundrandet. Det var en variant på: Argumenten tryter, höj rösten. Jag försökte, Mikael Odenberg, säga i mitt anförande att jag gör nästan det jag sade 1980. Det som skiljer är att årtalet 2010 inte längre är med. Vi sade 1980 att vi skulle börja avvecklingen i slutet av 1990 talet. Det är precis vad vi gör. Vi sade att vi skulle ersätta kärnkraften med förnybara, helst inhemska, energikällor. Det är precis vad vi gör. Det var därför jag uppehöll mig litet längre med vad som faktiskt står i propositionen och betänkandet, som ju vem som helst kan läsa som är intresserad. Men jag tycker att det var så viktigt att understryka att det faktiskt handlar om förnybara inhemska energikällor.
Fru talman! Jag skall låta bli att dundra, jag skall ta på mig mitt mer sävliga tonfall. Det är en sak som Barbro Andersson inte förstår. Det hon inte förstår är att vi är väldigt oroade för den energipolitiska linje som regeringen slår in på. Vi är oroliga för det här landets framtid. Vad i gör i kammaren, Barbro Andersson, är att vi artikulerar den oro som tusentals medlemmar i Landsorganisationen och i andra fackföreningar känner inför det politiska vägval som regeringen har gjort. Detta är inte något byråkratiskt hanterande i kammaren. Detta är en fråga som är av största betydelse för vårt lands industriella framtid. Jag hänvisar till det referat ur LO-tidningen som jag tidigare gjorde. Nu har jag förstått att regeringen, Göran Persson och Anders Sundström har gjort ett stort nummer av borttagandet av årtalet 2010. Det var varit sättet att övertyga motsträviga socialdemokratiska ledamöter att baxa det här förslaget igenom i riksdagen. Förhandlingsframgången är inte så där jättestor. Det hade den varit om året 2010 hade varit ett Centern Vänstern-årtal, men det är inte det. Det är socialdemokratins alldeles eget årtal som man nu har lyckats förhandla bort, och det årtalet kom inte till före folkomröstningen utan efter 1980 års folkomröstning. Låt mig avsluta med en enda fråga till Barbro Andersson: Om kärnkraftsavvecklingen inte behöver färdig till 2010, varför måste den då påbörjas vid ett annat bestämt årtal?
Fru talman! Årtalsexercis har jag svårt för. Jag är glad att vi kommer ifrån det nu. Det här med 2010 hade vi faktiskt med i valkampanjen 1980. Det finns med i boken Avveckla kärnkraften, men med förnuft. Jag har haft den kvar under alla år, och jag hittade den i en hylla nu. Moderaterna menar i den här frågan som i de flesta andra frågor att det är marknaden som skall sköta energipolitiken. På område efter område vill Moderaterna avhända sig det politiska inflytandet. Ändå ställer ni upp i val varje gång i riksdag, landsting och kommuner. Tror inte Mikael Odenberg och Moderaterna på politiken? Tror ni inte på vad ni själva säger och gör? I många av de kommunala energiverken planeras nu för satsningar på biobränsleområdet. Hur kommer de moderata styrelseledamöterna att agera där? Kommer de att sätta sig emot att man utökar biobränslena och satsar på de förnybara, inhemska energikällorna? Kommer de moderata ledamöterna ute i kommunerna att säga nej till de kommunala energirådgivarna? Kommer de att säga nej till den utbildning som skall ske för dem som skall hantera det här - VVS-tekniker, elektriker, fastighetsskötare och liknande? Det skall bli mycket intressant att se vad som kommer att ske med den här utvecklingen i framtiden.
Fru talman! Barbro Andersson sade att jag skulle lyssna uppmärksamt på henne för att få svar på mina frågor. Dessvärre, fru talman, fanns det ju inga svar. Jag hade ett antal frågor där hon inte redovisade någonting i form av svar. Då försökte jag koncentrera mig på en enda fråga. Den var: Hur kompenseras bortfallet av elektrisk kraft från en reaktor på ett år? Det handlar om ca 4 TWh. Hur kompenseras detta på ett år? Där är fortfarande Barbro Andersson svaret skyldig. Vad gäller det längre omställningsprogrammet är vi i huvudsak överens om riktlinjerna. Där har vi gått på djupet i de energidiskussioner vi hade, och vi vet därför att det tar ett antal år innan vi får fram den förnybara elen. Det tar ett antal år innan vi lyckas spara bort elen. Men det nya är ju att ni nu skall genomföra allting på ett år. Det var därför jag frågade: Hur klarar ni detta på ett år? På den frågan vill jag nog ha ett svar. Barbro Andersson nämner att linje 3 ville avveckla sex reaktorer på tio år. Ja - 1980 var det möjligt, med de små reaktorer vi hade då. Men det skulle ta ett antal år. Framför allt handlade det om att ställa om till de förnybara energislagen. Det handlar det fortfarande om. Men ni går en annan väg. Sedan har jag en randanmärkning till Barbro Andersson, som tydligen var aktiv under folkomröstningen. Miljöpartiet fanns faktiskt inte ens på den tiden, så det kunde inte gärna stå bakom linje 3.
Fru talman! Nej, det är sant. Miljöpartiet fanns inte. Det är ju sprunget ur folkkampanjen, som då var aktiv. Jag ger Dan Ericsson helt rätt i det. När jag refererade så pass mycket som jag gjorde, - vilket ju i och för sig är onödigt eftersom vem som helst kan läsa det - var det för att betona att vi faktiskt satsar på inhemska, förnybara energikällor. Det är det hela omställningen av energiprogrammet handlar om och ingenting annat. Jag försökte också redogöra för hur bortfallet skall gå till. Vi kan naturligtvis ha många och långa replikväxlingar oss emellan, men jag kan inte komma längre om inte Dan Ericsson förstår vad jag säger. Jag läser i tidningen att Moderaterna har för avsikt att riva upp lagen om avveckling om kärnkraften vid ett regeringsskifte. Då blir min naturliga fråga till Kristdemokraterna: Kommer Kristdemokraterna att sätta sig i en eventuell borgerlig regering, ledd av Moderaterna, som vill riva upp beslutet om omställning till en uthållig energiförsörjning - ett långsiktigt beslut om forskning, utveckling, ny teknik, teknisk utveckling och långsiktiga program? Tror Kristdemokraterna på en sådan moderatledd regering 1998 som skall riva upp beslutet? Är det visionen för en gammal linje 3

Fru talman! Jag tror nog att våra indiska vänner också är något förundrade över den här debatten i Barbro Andersson! Vi vet ju att det tar ett antal år för omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem. Det var ju det som var knäckfrågan där vi kristdemokrater var överens med regeringen: Det tar ett antal år för detta att komma fram. Det som knäckte förutsättningarna för att vi skulle vara med var att man på några få dagar ändrade uppfattning och sade: Nu kan vi göra det här på ett år. Vi vet att detta leder till konsekvenser i form av ökad oljeanvändning, i form av ökad kolimport och i form av en storsatsning på fossilgas, med de förödande effekter detta får. Det är ju det som är verkligheten. T.o.m. näringsutskottet har i sitt betänkande malt ned en av de punkter där man har varit tydlig, nämligen de avkopplingsbara elpannorna. Utskottet konstaterar att inte heller detta är så enkelt. Det handlar bara om att öka oljeanvändningen. Det är ju det som är svaret. Men ni vill inte svara på frågan: Vad skall konkret kompensera bortfallet av en reaktor på ett år? Sedan börjar Barbro Andersson också hemfalla åt torgmötestermer. Hon ställer krav på motståndaren: Hur skall ni nu se på regeringsbildningen? Vi har ju inte ens ett lagförslag på riksdagens bord att ta ställning till. Vi har en situation där remissinstanserna fullständigt har malt sönder det utkast som finns. Varför skall jag svara på frågor när vi inte ens vet om det kommer en lag till riksdagen? Den dagen tar vi ställning till detta. Nu handlar det om att försöka få ett vettigt energibeslut som inte leder fel. Ni gör ett felval. Ni får inte det ekologiskt uthålliga energisystemet utan ökad fossilbränsleanvändning. Det är det som är felvalet.
Fru talman! Det Dan Ericsson säger är intressant. Kristdemokraterna kan tänka sig att sitta i en moderatledd regering 1998 som har för avsikt att riva upp beslutet om avvecklingen av kärnkraften? Är det vad Dan Ericsson antyder? Det är i så fall ett mycket intressant tillkännagivande. Kristdemokraterna säger i sin motion - jag måste erkänna att jag ibland har litet svårt att hänga med i alla turer i den, men jag har läst den flera gånger - att den nya debatten om en storskalig vattenkraftutbyggnad är ytterligare ett illavarslande tecken på vart regeringens energipolitik kan bära. Dan Ericsson pratar om storsatsning på naturgas. Var finns den debatten? Ingenstans i propositionen talar man om storskalig vattenkraft. Ingenstans talar man om storsatsning på naturgas. Propositionen talar om småskalig vattenkraftutbyggnad, och där vill ju Kristdemokraterna anslå mer pengar. Det verkar vara svårt för Kristdemokraterna att bestämma på vilken fot man skall stå. Motionen yrkar avslag och åter avslag - och sedan vill ni anslå mer pengar och gå längre i vissa avseenden. Vilken energipolitik vill egentligen Kristdemokraterna driva?
Fru talman! Vi fick nyss höra av Barbro Andersson att vi har missuppfattat det som står om teknikupphandling. Men det har faktiskt påbörjats en hel massa projekt genom avdelningen Effektiv energianvändning. Bl.a. fick vi en fantastisk föredragning i näringsutskottet om hur man har kunnat reducera energianvändningen genom att få fram väldigt effektiva fönsterglas. Det här kommer ju att stoppas om man inte har den här tävlingen, den process där man går ut på marknaden och säger: Nu söker vi det bästa sättet att bygga ett ekologiskt och energieffektivt hus. Det pågår faktiskt en sådan tävling just nu. Man ger fel signaler till marknaden. Det här handlar om marknadsekonomi, om att ha en chans att få avsättning. Om man går ut med de här tävlingarna vet de som har nått de bästa resultaten att de får avsättning. Det är det som det företag har gjort som presenterade fönstren. Den här processen stannas upp på grund av att man nu drar ned anslagen. Det som har gått till andra anslag handlar mer om att forska, men det finns redan mycket forskning. Nu handlar det om att få ut produkterna på marknaden och börja serietillverka dem. Jag hoppas att Barbro Andersson är överens med mig om det. Det här är ju en fantastisk möjlighet för just byggbranschen och bostadsbeståndet att kraftigt sänka energiåtgången. Här önskar jag att ni går mycket snabbare fram och bevisar att energieffektivitet gör att vi kan spara mycket snabbare. Jag är oerhört förvånad över att årtalet 2010 är borta. När har man tänkt att de här reaktorerna skall vara ute, när de inte skall vara i drift längre? Det finns en potential att energieffektivisera. Varför tar regeringspartiet inte chansen?
Fru talman! Jag är helt överens med Eva Goës om att teknikutvecklingen är nödvändig. Det har förts en debatt kring det här. Det är svårt, därför att det har tidigare varit uppställt på ett visst sätt och är nu uppställt på ett annat sätt. Det är därför svårt att jämföra tabellerna med varandra och att jämföra siffrorna år från år. Vad man kan utläsa är att det satsas mer pengar och att satsningen inriktas just på bostadssektorn. Jag delar Eva Goës uppfattning att det är nödvändigt. I och med att vi fattar det här beslutet ger vi den tydliga signalen att utvecklingen kommer att gå fortare. Det har vi redan sett. Från den tidpunkt då överenskommelsen blev känd och fram till dags dato har en del intressanta projekt kommit fram. Många nya aktörer har klivit fram på marknaden, och mycket nytt har skett. Så kommer det också att bli med teknikupphandlingen och teknikutvecklingen, när man får se vad det innebär.
Fru talman! Det är helt klart att de här fönstren kostar mer, och därför skulle det ha varit intressant att ge bidrag just till ROT-åtgärder, för att visa att man energieffektiviserar, och att sätta in de här kriterierna. Det skulle då inte bara ha varit reparation, ombyggnad och tillbyggnad, dvs. den gamla tesen, som bara innebär gamla AMS-jobb. Vi vet att solinstrålningen i Sverige är oerhört stor. Nu finns det ett femtiotal småföretag som har kunder som står i beredskap att köpa t.ex. solfångare och lågenergigolv, med slingor i golvet. Men de avvaktar, därför att de tycker att det blir dyrt. Regeringen har inte heller visat att man vill ge pengar till solvärme, så de tänker att beslutet kanske skjuts på framtiden. Det finns ju en passus om att solvärmestödet eventuellt kan omfattas längre fram. Det är helt vansinnigt, med tanke på de småföretagare som finns i branschen. Man skjuter på investeringarna, på 50-100 miljoner kronor. Men det skulle ju motsvara de momsintäkter som man skulle få om man stödde de här företagarna. Man tar alltså in det på annat håll. Jag undrar varför stödet till vindkraft har dragits ned så kraftigt. Jag vet att ni kommer att säga att ni t.o.m. har lagt på litet till. Men efterfrågan är så stor, och redan nu finns det ansökningar som inte kan täckas in med bidragen. Det måste vara en skjuts i början. Det här är utvecklad teknik, som tyvärr ofta inte är svensk utan importerad. Det finns ju en marknad för att börja producera även i Sverige, och några har börjat med detta. Jag tror ändå att solenergi är det som vi skulle kunna sälja utomlands. Jag har här ett mycket intressant dokument som talar om en fabrik som har börjat med varvtalsreglerare. Det är en helt ny teknik. De vet att man skulle kunna spara 500-600 Barsebäck om man jobbade på den internationella marknaden.
Fru talman! Precis som Eva Goës, tycker jag att en satsning på sol och vind är viktig och bra. Jag är nöjd med att det finns sådant i propositionen, och vi skriver också om det i betänkandet. För stödet till vindkraften sänks i och för sig procentsatsen, men samtidigt får man tillgodoräkna sig miljöbonus. Stödet till vindkraft är alltså inte mindre än vad det var tidigare. När det gäller solvärme läser jag i en broschyr som var bilaga till Energitidningen 1/1997: "Vattenfall och Nutek storsatsar på solvärme." Man drar nu i gång "Sveriges hittills största satsning på solvärme". "Avsikten är att nå fram mot ett kommersiellt genombrott." Det är också viktigt. Jag tror att solvärmen kommer att kunna utvecklas på ett bra sätt, bl.a. för oss här i Sverige. Men solvärme och solenergiteknik kan också bli en viktig exportvara i framtiden, där våra duktiga svenska tekniker och företagare kan utveckla det här och sälja det på en annan marknad, som kanske är större än vad den är i Sverige.
Fru talman! Barbro Andersson påstod att Folkpartiet hade lämnat linje 2 eftersom vi inte är med om energiuppgörelsen. Det påståendet får stå för Barbro Andersson. Det är nog svårt att få särskilt många att tro på det påståendet. Jag tror knappast att t.ex. de barsebäcksanställda här på läktaren fäster något stort avseende vid Barbro Anderssons påstående. Centern är det knappast Folkpartiet som har lämnat linje 2, utan Socialdemokraterna. Om Socialdemokraterna hade valt att stå fast vid sina samarbetspartner i linje 2, LO och Folkpartiet, hade vi tillsammans kunnat åstadkomma en energiuppgörelse som hade varit långsiktigt hållbar och trovärdig och som hade omfattats av en mycket bred majoritet, inte bara här i kammaren utan också bland hela svenska folket.
Fru talman! 1980 sade Torsten Gavelin och jag i valkampanjen på de respektive ställen där vi agerade att avvecklingen av kärnkraften skulle inledas i slutet av 1990-talet och att den skulle vara avvecklad senast 2010. Jag medger att jag gör ett avsteg och inte längre står fast vid årtalet 2010, men i övrigt står jag fast vid vad vi sade då. Vi sade att vi skulle satsa på inhemska, helst förnybara energikällor. Det är precis vad vi gör i den här propositionen. Det är därför vi i dag påbörjar omställningen till en uthållig energiförsörjning. Det var precis vad vi sade i linje 2.
Fru talman! Det har onekligen hänt en del sedan 1980, och det måste naturligtvis också påverka oss i denna kammare. Men den springande punkten är ju, Barbro Andersson, att Socialdemokraterna har övergett den tågordning som alla andra partier tycker är förnuftig, nämligen att vi först tar fram alternativen och sedan avvecklar. Nu anser Socialdemokraterna helt plötsligt, i sluttampen av energiöverläggningarna, att det är dags att stänga en reaktor, innan alternativen är framme. Det är det som gör den politik som ni vill driva fullkomligt obegriplig och så skadlig för det svenska samhället.
Fru talman! Torsten Gavelin sade i sitt anförande att man i valrörelsen kommer att argumentera för en annan energipolitik. Det skulle vara intressant att höra närmare vad Torsten Gavelin menar med det. Kommer Torsten Gavelin att göra som Moderaterna, dvs. riva upp ett sådant här beslut? Kan före detta linje 2 partier ingå i en moderatledd regering som har för avsikt att riva upp det här beslutet, som grundar sig på vad Torsten Gavelin och jag i valrörelsen 1980 sade att vi skulle göra i slutet av 1990-talet?

Fru talman! Frågan om vår energiförsörjning får aldrig begränsas till en fråga om teknik och kortsiktiga ekonomiska vinster, än mindre till procedurer och formalia. Hur vi producerar eller, rättare sagt, omvandlar och använder den energi vi behöver handlar om mycket mer än så. Det handlar i högsta grad om vår och kommande generationers miljö och livsbetingelser. Energifrågan har därmed också mer än någon annan politisk fråga en etisk och moralisk dimension. I mycket av det vi nu har att ta ställning till har vi att väga etik, moral och ansvar för kommande generationer mot kortsiktiga ekonomiska fördelar för ett fåtal av dem som lever i dag att få driva ett antal kärnkraftverk i ett historiskt perspektiv futtiga 10-15 år längre än vad som annars blir följden. Den åldrande kärnkraft vi har är en farlig och otrygg energikälla. Det är det grundläggande skälet till att den måste avvecklas, vilket alltför ofta kommer bort i debatten. Den är farlig i den meningen att ingen teknik och inget mänskligt beteende är fullkomligt, något som Harrisburg och Tjernobyl drastiskt påmint oss om. Kärnkraften ger inga förtida besked om haverier. Det som gör kärnkraften så mycket farligare än all annan fredstida teknik människan tagit i sin tjänst är de oerhört omfattande konsekvenser både i tid och rum som ett reaktorhaveri kan förorsaka och de ofattbara mänskliga och ekonomiska förluster som det skulle leda till. Kärnkraften är också farlig därför att vi ännu inte känner till något helt säkert sätt att ta hand om bränsleavfallet, som i den form det har när det tas från kärnkraftverken måste hållas avskilt från allt liv i tiotusentals år, ja t.o.m. hundratusentals år. Kärnkraften är därmed också en otrygg energikälla. Ett allvarligt tillbud i ett kärnkraftsaggregat inom Sverige eller i vår närhet skulle sannolikt omedelbart leda till krav på avstängning av samtliga kärnkraftverk. Vi skulle därmed försätta oss i en energikris och tvingas ta till fossila ersättningsbränslen i stor skala. Att planera in oss i detta beroende av kärnkraften har enligt Centerpartiet varit ansvarslöst både mot svensk industri och mot svenska hushåll. Vilket alternativ har de som har ansvaret för planeringen tänkt sig i ett sådant läge? Är det det kol som man nu själv försöker skrämmas med som vi kan tvingas behöva använda vid en planerad långsiktig omställning av energisystemet? Att vi skulle kunna komma i en sådan situation är som bekant långt ifrån ett hypotetiskt resonemang. Det är inte mer än ett fåtal år sedan Statens kärnkraftsinspektion med anledning av den s.k. silhändelsen i Barsebäck tvingades stänga fem av våra reaktorer. Vi var då ytterst nära en bristsituation, men klarade oss med hjälp av bl.a. elimport av kolkraft från Danmark. Kärnkraften är också ett otyg genom att den medverkar till storskaligheten av vår elförsörjning. Denna storskalighet ger oss när allt går som det skall en illusion av försörjningstrygghet men gör oss i själva verket oerhört sårbara. Det är inte så många år sedan vi fick en rejäl påminnelse om detta när en brand i ett ställverk i Mellansverige gjorde stora delar av landet strömlöst under ett par dygn. Herr talman! Ett tryggt, uthålligt och säkert energisystem måste byggas på naturens egna villkor och med en rimlig tidshorisont ingå i naturens eget kretslopp. Utgångspunkten måste vara att vi är biologiska varelser som måste underordna oss de ekologiska spelreglerna. Allt annat är dömt att bli en parentes i mänsklighetens historia. Det är vår etiska och moraliska förpliktelse mot kommande generationer att påbörja omställningen mot ett sådant energisystem omedelbart om vi skall ha något annat att erbjuda och lämna över till våra barn och barnbarn än ett antal utbrända kärnreaktorer och en radioaktiv sophög. En omställning tar tid. Den kommer att ställa krav på både mänskliga och ekonomiska resurser och teknisk utveckling. Med utgångspunkt från folkomröstningen år 1980 borde man i stället tala om en sentida avveckling och inte som många nu gör om en förtida avveckling. Med avstängning av ett av Barsebäcksaggregaten nästa år och ett ytterligare ett par år senare, och därefter avstängning i takt med att kärnkraften kan kompenseras med ny energitillförsel, kommer i värsta fall det sist avvecklade aggregatet att hinna bli uppemot 40 år gammalt, med allt vad det innebär av risker av både teknisk och mänsklig natur. Att ytterligare skjuta på denna process skulle naturligtvis göra att det sist avvecklade kärnkraftverket skulle bli ännu mycket äldre och ännu mycket mer riskfyllt att driva. Det finns också ett annat viktigt skäl att påbörja omställningen av energisystemet just nu. Ett samhällsprojekt av denna storleksordning leder till många nya arbetstillfällen, många fler än de som försvinner. Jag vill i det här sammanhanget passa på att påminna om de löften som har givits till den personal på Barsebäck som finns där och som kommer att påverkas av den avstängning som kommer att ske. Det kommer att ta lång tid att göra avstängningen, och det kommer att behövas mycket personal under denna tid. Det kommer inte att påverka utvecklingen mer än vad annan industriell verksamhet ofta måste genomgå när det gäller strukturförändringar. Biobränslen och effektivare energianvändning måste vara basen i ett nytt energisystem. I de båda sektorerna finns en betydande potential av teknisk utveckling och nya arbetstillfällen. Det kommer att ge oss tiotusentals nya jobb på en grön energimarknad som i positiv och bildlig bemärkelse kommer att explodera. I varje ersatt TWh finns enligt vissa beräkningar ca 300 nya arbetstillfällen. Det är arbetstillfällen som förutom att de finns i hela landet är regionalt väl spridda inom landet. Redan i dag ger biobränsle oss mer energi än kärnkraften. Minskar vi användningen av el för uppvärmning genom ökad användning av bioenergi och fjärrvärme frigörs mer än tillräcklig energi för industrins behov. Ett projekt som det att åstadkomma en ny uthållig energiförsöjning för Sverige är vad vi just nu behöver som en av drivkrafterna för att få fram de jobb som krävs för att vi skall kunna komma till rätta med arbetslösheten. Många har undrat och undrar varför det skall vara nödvändigt med en särskild lag för att stänga av en av kärnreaktorerna redan nästa år och varför det just skall vara Barsebäck. Från t.ex. kristdemokraternas sida har det varit det enda som skiljt dem från att kunna ställa upp resten av energiöverenskommelsen, såvitt jag har kunnat förstå. Först och främst: Varför över huvud taget lagstifta om en stängning? Varför inte genom olika styrmedel tillse att marknaden sköter sig själv, som Moderaterna brukar säga? Svaret är relativt enkelt. Det måste till ett tydligt politiskt beslut för att alla aktörer på marknaden skall inse att man nu kommit till den tidpunkt då utfasningen av kärnkraften är en realitet. Det är ett sätt för oss politiker, som har ansvar inte bara för vår egen generation utan också för kommande, att med hela handen peka ut färdriktningen för energipolitiken. Energietablissemangets reaktioner har med all önskvärd tydlighet visat på nödvändigheten av detta. Idérikedomen när det gäller att obstruera mot detta ännu icke fattade politiska beslut har inte sett några gränser. Vilka som skulle komma att tjäna på en sentida avveckling av kärnkraften går knappast att ta miste på. Men varför just Barsebäck? Först och främst handlar det om Barsebäcks olämpliga placering mitt i ett av Europas mest tätbefolkade områden. Anläggningen har länge varit en tvistefråga i relationerna med Danmark. Barsebäck 1 är också en av de äldsta reaktorerna och står inför investeringsbehov i miljardklassen. Det är pengar som hellre bör satsat på miljövänlig energiteknik. Barsebäckreaktorerna är dessutom relativt små, vilket gör dem lättare att ersätta. En reaktor motsvarar endast omkring 3 % av den årliga elproduktionen i Sverige. Det sammanlagda resultatet av det omställningsprogram som nu sätts i sjön förväntas motsvara den årliga elproduktionen från ett av Barsebäcksaggregaten .Många av dem som inte vill påbörja energiomställningen förrän senare använder ibland argumentet att det vore bättre att avveckla de farliga reaktorerna i öst i stället för våra säkra svenska. Det är ett argument som aldrig varit särskilt välgrundat. Det skulle innebära antingen att vi under några få år fram till en sentida avveckling skulle göra länderna på andra sidan Östersjön beroende av vår kärnkraft, eller att vi skulle ta på oss ansvaret för att där i stället genomföra samma typ av omställning som vi nu föreslår skall göras för vår egen del. Har inte dessa länder mer nytta av att få vårt stöd i en omställning till ett uthålligt kretsloppsanpassat energisystem, än av att få ärva vår avlagda kärnkraft? Herr talman! Jag vill gärna i sammanhanget passa på att kommentera en del av det som har sagts från bl.a. moderaternas och kristdemokraternas sida. Jag är förvånad över det torgmötestal som Mikael Odenberg höll. Det står i kontrast till den diskussion som fördes med t.ex. kd:s representanter under den tid då jag deltog i arbetet för linje 3. Hur skall den bredd som ni söker i en energiöverenskommelse se ut - en överenskommelse som skulle vara bredare än den som nu har träffats - med den spännvidd som representeras av å ena sidan Mikael Odenberg, å andra sidan kd:s strävsamt arbetande deltagare i linje 3 kampanjen 1980? Hur ser denna bredd och denna möjlighet ut? Jag skulle vilja fråga Dan Ericsson hur ni står ut med att det är olika väderlek i det här landet. Skillnaden mellan olika år när det gäller vattenkraften kan vara upp till 12 TWh, beroende på hur pass stor nederbörden är. Hur kan ni leva med den skillnaden, när ni samtidigt inte kan förstå hur det skall gå att klara de 4 TWh från det första Barsebäcksaggregatet som det nu är fråga om? Det har pratats om sysselsättningen, och det har sagts att omställningen av energisystemet skulle leda till minskad sysselsättning och större arbetslöshet. Vi hävdar att det är tvärtom. Man frågar sig i det sammanhanget också på vilket sätt kärnkraften har förhindrat att den höga arbetslöshet vi har i dag har uppstått. Men framför allt undrar jag var den gemensamma nämnaren finns. Dan Ericsson! Olof Johansson har aldrig varig någon stor tillskyndare av fossilgas. Detta är ett felaktigt påstående. Från Centerns sida har vi sagt att man under en övergångsperiod skulle kunna använda det nät för fossilgas som redan finns i södra Sverige. Det är den enda öppning vi över huvud taget har gett när det gäller fossilgas. Vi inser mycket väl att en använding av fossilgas också ger upphov till miljöpåverkan, även om den naturligtvis är mindre än den som kol och andra fossilbränslen ger. Herr talman! Inget parti i riksdagen, inte ens Moderaterna, vill så vitt jag har förstått bygga några nya kärnkraftverk. Om inga beslut att påbörja omställningen av energisystemet tas nu kommer kärnkraften att fasas ut först när reaktorerna är för gamla, för osäkra och för dyra för att repareras. Det skulle innebära att alla reaktorer under en relativt kort tidsperiod skulle komma att stängas. Förutsättningarna för att i ordnade former hinna få fram ersättningsenergi skulle därmed minska. Vi skulle vara tvungna att låta elpriserna skjuta i höjden och öka elimporten, och vi skulle få förlita oss på fossila bränslen. Från Centerns sida lockas vi inte av det alternativet. Därför vill vi genom att påbörja omställningen nu, med god planering och i ordnade former ersätta bortfallet av elenergi från kärnkraften med biobränslebaserad och annan miljövänlig energi och genom effektivare energianvändning. Därigenom kan vi uppnå målet att få en trygg och säker energiförsörjning till konkurrensmässiga priser både till svensk industri och till hushållen, samtidigt som vi kan leva upp till vårt etiska och moraliska ansvar inför kommande generationer. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Roland Larsson säger att vi skall underordna oss de ekologiska spelreglerna. Han säger också att hans och regeringens förslag leder till fler arbetstillfällen. På den första punkten stämmer det inte. Användningen av fossilbränslen kommer att öka. Det är definitivt inte att underordna sig de ekologiska spelreglerna. Problemet är också att det inte blir fler arbetstillfällen. I och med att det sker en satsning på fossilbränslen - naturgas, kol, olja - drar man undan förutsättningarna för en framväxt av biobränslen. Därmed blir det inte någon ökning av sysselsättningen i denna sektor heller. På båda dessa punkter leder alltså detta fel. Jag vill ställa samma fråga till Roland Larsson som jag har ställt till förhandlarna. De kommer ju in senare i debatten. Jag ställde frågan även till Barbro Andersson, men jag fick inte något svar. Hur kompenserar ni bortfallet av ca 4 TWh på ett år? Någon form av redovisning måste det ändå finnas. Hur klarar ni detta på ett år? I energiöverläggningarna kom vi ju fram till att det faktiskt inte var möjligt att tillföra förnybar el eller att spara el under denna korta tidsrymd. Det tar flera år. Men sedan ändrade man sig. Nu säger man att man klarar det på ett år. Hittills har man inte redovisat hur det skall gå till. Kan Roland Larsson svara på frågan? Hur kompenseras bortfallet av 4 TWh på ett år? Roland Larsson frågar hur jag står ut med olika väderlek. Ja, det får man väl leva med. Problemet är ju att Roland Larsson nu börjar påverka vädret. En ökad användning av fossilbränslen leder till en växthuseffekt, och detta får de dramatiska följder som jag nämnde i mitt anförande: ökad torka, utslagning av landområden, förändrade livsbetingelser. Detta kan i det långa perspektivet vara förödande för jordens befolkning. Roland Larsson påverkar vädret i fel riktning, och det är beklagligt.
Herr talman! Det finns ingenting i det förslag som nu lagts fram som talar för att vi skulle försämra förutsättningarna i miljön. De fluktuationer som kan finnas i tiden när det gäller användningen av olika energislag kommer naturligtvis på lång sikt att jämnas ut. Det som kan hända på kort sikt kommer naturligtvis att på lång sikt jämnas ut. Vi har klart deklarerat vi inte skall åstadkomma något ökat koldioxidutsläpp. Vi siktar mot de mål vi har när det gäller koldioxid. Man måste tydligen upprepa hur många gånger som helst vad som skall göras för att kompensera bortfallet av energi från Barsebäck. Jag tycker att det har redovisats här, av Barbro Andersson och från andra håll, att det program vi har avser att täcka detta behov. Dan Ericsson kan var helt lugn. Även om det inte skulle bli mer regn och fukt än det redan har varit under den här våren kommer vi att klara detta. Vi kommer inte att påverka vädret, det lovar jag - även om man skulle vilja det ibland. Somliga pratar i det, för övrigt. Slutligen skulle jag gärna vilja ställa en motfråga till Dan Ericsson. Vad är ert alternativ? Varför har ni, som stod bakom linje 3, plötsligt lämnat det här? Varför säger ni att det inte ens går att kompensera bortfallet av energi från det första kärnkraftsaggregatet? Hur skall ni då kunna kompensera bortfallet från det sista kärnkraftsaggregatet? Och framför allt: När, i så fall? Man frågar sig när det skall ske, eftersom ni, som ju stod bakom linje 3, nu inte ens vill stå bakom en påbörjad avveckling så sent i tiden som vi ändå befinner oss i förhållande till linje 3.
Herr talman! Roland Larsson säger att ingenting i förslaget leder till ökad användning av fossilbränslen. Detta är något märkligt. Det finns ju ett antal exempel. T.o.m. i utskottets betänkande erkänner man att om de avkopplingsbara elpannorna ställs av, så kommer det att innebära ökad oljeanvändning. Det är ett fossilt bränsle, Roland Larsson! I mitt anförande tog jag upp ett antal andra exempel. Svara på frågan om Göteborg! Vad kommer att hända om man får regeringens tillstånd - och det strävar ju regeringen efter - att ha ett naturgaseldat kraftverk där? Enligt Miljöcentrums beräkningar leder det till en ökning av koldioxiden med 600 000 ton varje år. Är inte det ökning av fossilbränsleanvändningen? Det är klart det är. Det finns ju ett antal exempel på detta. Sedan sade ju miljöministern här i kammaren för inte så länge sedan att kärnkraften skall ersättas med naturgas i den nordeuropeiska regionen. Citatet om att Olof Johansson aldrig har varit tillskyndare av naturgas får väl var och en bedöma efter de insatser Olof Johansson har gjort, bl.a. i Nordiska rådet och i ett antal debatter här i kammaren. Men det är klart att den storskaliga naturgasledningen ligger här bakom. Det vet vi. Miljöministern har bekräftat att det är en satsning på naturgas som skall ersätta kärnkraften. Detta leder till ökade koldioxidutsläpp, växthuseffekt och de problem detta medför. Vad är ert alternativt? säger Roland Larsson. Läs vår motion! Vi fullföljer det vi sade i Energikommissionen och i energiöverläggningarna. Vi fasar in förnybar el och sparar el så att det blir möjligt att stänga reaktorer. Detta gällde fram till ungefär 14 dagar innan slutuppgörelsen. Då ändrade regeringen uppfattning och gjorde upp med Centern och Vänsterpartiet i stället.
Herr talman! Energifrågan måste ju ses i ett helhetsperspektiv. Den kan inte begränsas till enstaka inslag i systemet. Den måste ju ses i relation till hur vi använder t.ex. bränsle till våra fordon, hur vi bygger upp vår infrastruktur och vårt trafiksystem. Den måste ses i relation till hur vi använder energin inom hela området, inte bara inom elproduktionen. Det är viktigt. Den måste också ses i ett tidsperspektiv där skillnader på kort sikt kan uppstå. Det kan bli fluktuationer när det gäller koldioxidutsläpp som under en period kan vara litet högre beroende på att man övergår från ett system till ett annat. Men därefter är det naturligtvis målsättningen på lång sikt som måste vara avgörande. Jag tycker att kd spelar ett dubbelspel där de å ena sidan försöker hävda att de står kvar vid sin ursprungliga uppfattning och å andra sidan har närmat sig Moderaterna i den här frågan på ett oerhört anmärkningsvärt sätt. Jag skulle vilja fråga er kristdemokrater, som brukar tala om etik och moral, om ni inte har några moraliska betänkligheter när det gäller detta sätt att hantera energifrågan.
Herr talman! Ett bra sätt att tillämpa etik och moral är att låta bli att ställa frågor till debattmotståndarna när de inte har någon ytterligare replik så att de kan svara på frågorna. Det hade naturligtvis varit möjligt att åstadkomma en energipolitisk uppgörelse med bredd, men det avgörandet har legat hos den socialdemokratiska partiledningen. Nu valde de en energipolitisk linje som jag har rubricerat som extrem och destruktiv. Den är extrem därför att den bygger på Roland Larssons parti och på Vänstern, förlorarna i folkomröstningen 1980. Den är destruktiv därför att den bygger på kapitalförstöring, dvs. att vi medvetet skall föröda produktionsresurser som står till det svenska folkhushållets förfogande. Hade socialdemokratin stått kvar vid linje 2 är det min övertygelse att Anders Sundström, om Göran Persson hade tillåtit det, hade kunnat träffa en energipolitisk uppgörelse med oss moderater, med Folkpartiet liberalerna och med Kristdemokraterna. Då hade det, som jag tidigare sade, blivit en i genuin mening bred och långsiktig uppgörelse. Den hade fått stöd av 75-80 % av Sveriges riksdag, den hade fått en total uppbackning av den svenska fackföreningsrörelsen och ett enigt näringsliv. Då hade vi, med LO-tidningens ord, inte heller slagit in på en politisk väg som förvärrar den ekonomiska krisen och äventyrar vårt lands framtid som industrination.
Herr talman! Att åstadkomma den breda uppgörelse som Mikael Odenberg efterlyser, som alltså skulle vara bredare än den uppgörelse som nu har träffats, skulle förutsätta att Moderaterna på något sätt kom in i detta. Då undrar man naturligtvis på vilket sätt Mikael Odenberg skulle vara beredd att överge de positioner som han mycket tydligt har deklarerat här. De ligger ju långt utanför varje möjlig kompromiss för att kunna få en bredd här i riksdagen. De är ju extremt inriktade mot linje 1 i folkomröstningen. Det låter t.o.m. på Mikael Odenbergs tonfall som om han skulle vara beredd att gå längre än så. Även om inte Mikael Odenberg och Moderaterna säger att de vill behålla kärnkraften och bygga ny, ligger det ändå i tonfallet något åt det hållet, dvs. att de skulle kunna tänka sig det om det kom fram sådana förslag. Jag vill inte påstå att det är så, men det ligger ändå i det tonfall som används här. Det ligger mycket långt ifrån vad som krävs för att det skall kunna bli en sådan bredd som vi talar om här. Vad är det en sådan kompromiss som Mikael Odenberg nu pratar för skulle kunna ha innehållit?
Herr talman! Jag tror inte att det är så meningsfullt att nu starta några nya energipolitiska överläggningar. Men det är klart att en i genuin mening bred och långsiktig energipolitisk överenskommelse tyvärr förutsätter att Centern, som har befunnit sig i energidebattens utkant i 20 år, står vid sidan om en sådan överenskommelse. Nu tror jag inte att det gör varken till eller från när det gäller den parlamentariska bredden heller, med tanke på det stöd som Centern redovisar i de aktuella opinionsundersökningarna. Roland Larsson talade väl om biobränslen förut. Även jag och vi moderater ser positivt på en ökad biobränsleanvändning. Problemet är bara att det inte är en ökad biobränsleanvändning som kommer att ersätta bortfallet av elproduktion i Barsebäck. Det är väsentligen smutsig dansk kolbaserad el som kommer att göra det. Det åtgår sex ton stenkol i minuten för att ersätta Barsebäcksverket. Skulle Barsebäck ersättas med biobränslen skulle vi behöva använda hela Skånes åkerareal, och det är naturligtvis inte realistiskt. En storskalig biobränslesatsning handlar i stället om en ökad exploatering av våra skogar med de hot som det medför för den biologiska mångfalden. Det vore ju klädsamt om Centern stödde de krav som vi andra tre borgerliga partier har på miljökonsekvensbeskrivningar av en storskalig biobränsleanvändning. Risken är ju tyvärr att de nya jobb som denna storskaliga biobränsleanvändning skall generera primärt kommer att gälla de lastbilschaufförer som skall forsla biobränslet kors och tvärs genom landet.
Herr talman! Det är inte ointressant att kunna få litet hum om vad ni menar när ni talar om en bredare energiuppgörelse, Mikael Odenberg. Ni siktar ju på att på något sätt vara med och bilda regering så småningom, som alla andra partier gör. Kd har t.o.m. lämnat sin gamla position i akt och mening att kunna ingå i en konstellation tillsammans med er. Då måste man naturligtvis fråga sig vad det är för energipolitik som en sådan konstellation skall driva. Den skall ju sammanfoga det som Mikael Odenberg på sin extrema ytterkant i energifrågorna står för och det som de linje 3-anhängare som utgör kärnan i kd:s medlemskår står för. Det måste vara en intressant fråga att ställa här. Den ger kanske också en del av svaret på hur den framtida energipolitiken skulle kunna se ut. Vi är alla intresserade av det, om det skulle vara så att den bredd som vi lyckats skapa här inte skulle vara tillräcklig för att föra detta vidare under kommande mandatperioder. Alternativet måste ju vara intressant för svenska folket. Hur ser det ut? Det skulle vi nog alla vara väldigt intresserade av att få veta.
Herr talman! Jag tänkte först inte lägga mig i Roland Larssons argumentering. Den präglades av den skrämselpropaganda och den exploatering av människors rädsla för kärnkraft som linje 3-företrädare brukar ägna sig åt, och det känns inte särskilt meningsfullt att bemöta den. Men när Roland Larsson säger att regeringens energipolitik kommer att ge flera jobb, måste jag reagera. Det argument som Roland Larsson framför är: Varför har vi inte full sysselsättning så länge vi har kärnkraften kvar? Det är ett fullkomligt verklighetsfrämmande argument. Den centrala frågan är hur företagarnas inställning till att anställa ny arbetskraft påverkas av beslutet att avveckla Barsebäck. Svaret på den frågan har vi fått från näringslivet och fackföreningsrörelsen, så den behöver Roland Larsson inte svara på.
Herr talman! Låt mig börja med att påminna Torsten Gavelin om att ingenting i energiuppgörelsen säger att det skulle bli brist på el för industrin. Vi har t.o.m. lovat i propositionen att det skall finnas tillräcklig tillgång för industrins behov. I den delen påverkas alltså inte antalet arbetstillfällen. Självklart kommer en del arbetstillfällen som kärnkraften som sådan ger att påverkas. Men en omställning av energisystemet kommer utan tvekan att bli en motor för vissa delar av vårt näringsliv. Vi vet sedan tidigare att projekt av denna storleksordning blir motorer för samhällets tillväxt och näringslivet. En omställning av detta slag, med stimulanser i form av allmänna medel och den efterfrågan som skapas, kommer att ge många nya jobb. Det är ingen tvekan om det. Sedan kan man diskutera hur många nya jobb det blir och hur de skall ställas mot de jobb som eventuellt kan försvinna inom den nuvarande kraftindustrin. Fullt klart är dock att det blir fler än de som kommer att försvinna under överskådlig tid. Inga jobb kommer egentligen att försvinna, så långt vi kan se i denna överenskommelse. Vi kan vara ganska säkra på att det kommer att bli effekten av omställningen.
Herr talman! Roland Larsson påstår att omställningen kommer att bli en motor i sysselsättningsökningen. Jag skulle vilja påstå att motorn kommer att stanna. En av de verkligt stora sysselsättningsmotorerna i svenskt näringsliv är den elintensiva basindustrin. Så är det inte minst i min del av Sverige, Norrlands inland, där skogsbruket betyder så gott som allt. Skogsindustrins framtid innebär liv eller död för bygden. Hela Industrisverige, a priori den elintensiva industrin, säger nu som en man att en förtidsavveckling av kärnkraften kommer att innebära försämringar för basindustrin. Investeringarna kommer att flytta utomlands. Basindustrin kommer successivt att minska sin verksamhet i Sverige. Sysselsättningsmotorn kommer långsamt att stanna av denna omställning.
Herr talman! De som säger som Torsten Gavelin gör antagandet att tillgången på energi kommer att bli mindre. Det finns inget i propositionen som talar för det. Tvärtom garanteras den industri som Torsten Gavelin talar om full tillgång till den energi den behöver. Alltså är detta scenario inte grundat på någon verklighet. Det är grundat på ett antagande som vi redan innan vet inte stämmer. Därför haltar resonemanget om sysselsättningen. Däremot kommer till följd av omställningen nya verksamheter att uppstå inom det område som Torsten Gavelin relaterade till, skogsindustrin och andra delar av vårt näringsliv. Det vore mycket märkligt om inte denna satsning skulle leda till det. Vi har sett hur liknade förändringar i samhället har fått den följden. Det gäller alltifrån byggandet av Göta kanal till bostadsbyggnadsprogrammet på 60-talet. Denna typ av samhällsprojekt har gett nya och fler arbetstillfällen.

Herr talman! Många av de kända argumenten förs fram från partierna, och det är väl ganska naturligt. Ibland undrar man hur det är möjligt att vi i varenda fråga lyckas ha så olika meningar och dessutom dela upp oss på flera olika delmeningar. Jag sympatiserar starkt med det Barbro Andersson sade i sitt inlägg. Det kan möjligen leda till att jag sparar en del av det jag tänkte säga. Vi har nu haft 17 år av svikna löften, en kraftig utbyggnad av direktverkande elvärme, mängder av utredningar och andra beslut, Energikommissionen och slutligen partiöverläggningarna. Allt detta har lett fram till en uppgörelse som måste betecknas som ganska bred. Den omfattar regeringen, Centern och Vänstern och har, får vi utgå från, benäget stöd från Miljöpartiet. Det är inte så dåligt. Kd:s piruetter kanske inte passar in riktigt i den moderata energipolitiken. Ibland glömmer man motiven till att vi skall avveckla kärnkraften och sätta i gång med omställningen av energisystemet. Ett motiv fanns redan 1980, nämligen att brytning av uran inte är någon miljövänlig verksamhet. Det finns uran i Sverige, men ingen skulle komma på tanken att vi skulle bryta det och förstöra miljö och natur. Den mänskliga faktorn finns alltid, även om de svenska kärnkraftverken anses vara väldigt säkra. Sedan har vi det stora problemet med att ta hand om det radioaktiva avfallet. Frågan är inte löst. Diskussionens vågor går höga. Kommunerna vill inte ta emot avfallet osv. Vi har inte löst frågan. Problemen kvarstår. Dessutom tillkommer ett nyare problem. Vi är tvungna att försöka garantera den elintensiva industrin tillräckligt med el till konkurrenskraftiga priser även om vi inom sju åtta år skulle bli tvungna att stoppa ett antal nu i drift varande reaktorer. Det räcker inte att säga att vi måste vidta andra åtgärder. Det tar för lång tid. Det borde noteras från industrins sida att vi nu lägger fram ett balanserat förslag där vi ser till att klara hem alla sådana risker. 1 juli nästa år och att Barsebäck 2 ställs av i juli 2001. En förutsättning för att den andra reaktorn ställs av är dock att motsvarande elproduktion ersätts med ny eller att vi lyckas spara så mycket el. 1,5 % av elproduktionen på den nordiska elmarknaden. Under 5-7 år satsar staten drygt 9 miljarder på energiforskning och investeringsbidrag för olika alternativa energislag. Vi vet att 50 % av kärnkraftselen används för att värma våra bostäder. Det är ett nationellt, allmänt intresse att detta beroende sakta men säkert minskar. De ca 200 fjärrvärmenäten i landet kommer att byggas ut ordentligt. Hur kan det komma sig att det har blivit så hårda protester från industrin och delar av den fackliga rörelsen? Det handlar om en minskning av elproduktionen med några få procent från kärnkraftverken de närmaste åren. Samtidigt skall ny elproduktion utvecklas. Elanvändningen i våra bostäder skall minska. Med nuvarande omställningstakt - om ingenting nytt händer, vilket vi får hoppas - tar det dessutom 35-40 år innan den sista reaktorn ställs av. Varför bråkar då industrin? Både industrin och delar av den fackliga rörelsen har ända sedan 1980 förespråkat kärnkraften och agerat för kärnkraften. Man har hela tiden utgått från att kärnkraften skall vara kvar. Man har aldrig trott på att riksdagen skall kunna genomföra de beslut den har talat om. Även denna gång trodde man att det inte skulle bli något speciellt resultat av energiförhandlingarna. Man talar om fackföreningsrörelsen och LO, men jag vill nog ändå påstå att det inte är hela den fackliga rörelsen som tycker att beslutet om energiomställningen är dåligt. Jag har i alla fall exempel från fackorganisationer som Svenska Träindustriarbetareförbundet och Svenska Skogsarbetareförbundet, där en mycket stor majoritet av lokalombudsmännen tycker att det beslut som fattades och den energiuppgörelse som träffades var bra. Ytterst få står fast vid den gamla linjen och hävdar att all avstängning av kärnkraften är dålig. Detta visar att man tänker på ett annat sätt i de breda lagren. Det är naturligtvis inte så lätt för de farbröder och eventuella tanter som sitter kvar på LO och som agerar i energifrågorna att ändra uppfattning från den ena dagen till den andra. Det kommer. Mycket intressant är ockå att följa hur de olika partierna har agerat. Lättast att följa är naturligtvis det moderata partiet, som i dag befolkar hela talarlistan. De har fler deltagare i debatten än alla de andra partierna ihop. På det sättet visar man litet grand av osäkerhet, men också att man vill försvara det bestående. Moderaterna påstår att Sverige avindustrialiseras med detta beslut. Vi kommer att få tre eller fyrdubblade elpriser. Den privata äganderätten hotas. Barnen kommer att frysa och arbetslösheten att öka. Både den retorik vi har hört tidigare och den vi har hört i dag från Mikael Odenberg är naturligtvis mycket överdriven. Den är till för att skrämma och lura stora delar av svenska folket. Folkpartiet liberalerna hänger med på den moderata varianten. Ändå måste man vara ärlig och säga att Folkpartiet hade en ordentlig chans att påverka uppgörelsen, men man tog den aldrig. Man ville inte ens stoppa en reaktor inom fyra år, utan ansåg det vara viktigare att gå i Moderaternas släptåg. Kristdemokraterna är svårförståeliga på många sätt. Det är ett linje 3-parti sedan 1980. Man har på alla sina stämmor beslutat att kärnkraften skall vara avvecklad till 2010. Man deltog in i det sista i partiöverläggningarna, men man orkar inte ställa av 1,5 % av elmarknadens elproduktion. Man bedömer det även här som viktigare att följa både Moderaterna och Folkpartiet. Jag anser att Kristdemokraterna på det sättet sviker en stor del av sin egen miljöopinion, men det är kanske inte mitt problem. Jag tyckte att det var synd att Miljöpartiet var tvunget att avstå från att delta i förhandlingarna. När jag läser Miljöpartiets reservation, däremot, tycker jag kanske inte att det är så konstigt. Miljöpartiet vill fortfarande ha en ordentlig snabbavveckling av kärnkraften. Det är inte så länge sedan man föreslog avveckling av all kärnkraft inom tre eller fem år här i kammaren och t.o.m. begärde voteringar om detta. Nu har man samlat sig litet, men vill fortfarande ha en mycket hastigare utveckling än majoriteten. Man vill genom produktionsskatter på kärnkraften omöjliggöra fortsatt drift. Att den modellen också slår stenhårt både mot hushåll och industri tar Miljöpartiet tydligen inte någon hänsyn till. Det är svårt att bli trovärdig i sin energipolitik om man både förordar snabbavveckling och chockhöjda skatter. Det är inte särskilt svårt att föreslå litet mer pengar till olika investeringsbidrag än vad majoriteten gör. Miljöpartiets svårighet att inta klara positioner i den stora politiken kommer tydligen också till uttryck på detta område. Centern och Vänstern har i stort sett vidhållit sin kritik av kärnkraften sedan många år. Ändå hade denna energiuppgörelse inte varit möjlig utan benäget bistånd från regeringspartiet. Trots internt motstånd och kritik, och trots sviktande opinionsstöd, har socialdemokratin faktiskt orkat sätta ned båda fötterna i energifrågan. Jag tycker att det är starkt agerat. I uppgörelsen finns ett antal viktiga punkter som kanske inte har nämnts så mycket. Jag tror att den nya energimyndigheten är väldigt viktig för att det skall fungera. Det är en myndighet som kommer att få en egen generaldirektör och som kommer att brytas ut från nuvarande NUTEK. Jag tycker att NUTEK är bra i många sammanhang, men jag tror också att det är viktigt att vi får ett ansikte på den nya energimyndigheten - någon som är ansvarig inför partier, riksdag och regering för vad som händer på energiområdet, som kan svara och som man kan begära resultat av. Lika viktigt är naturligtvis att Vattenfall AB i dag fortfarande är i statlig ägo. Tänk om vi hade gått på det prat som kommer varje år om att börja sälja ut Vattenfall AB. Jag undrar om vi då hade klarat någon omställning över huvud taget. Det är fortsatt statligt ägande. De nya direktiven innebär att Vattenfall skall gå i täten när det gäller att utveckla ny energi och använda investeringar offensivt i det syfte som anges i propositionen. Jag tror att delegationen för Sydsverige också är väldigt viktig. Här får man 400 miljoner. Man får en möjlighet att ta egna initiativ i Sydsverige. Det gäller naturligtvis också, på samma sätt som för energimyndigheten, att man får tillgång till rätt folk och kan agera mycket offensivt. Det kommer, herr talman, att bli många fler beslut på energiområdet. En del tror att detta är det sista beslut som vi fattar i riksdagen. Jag tror att det kommer många fler. Vi vet redan att det kommer ett antal i höst, men jag menar att vi även i framtiden säkert kommer att ha anledning att komma tillbaka till energifrågan - när vi skall klara av reaktorerna tre t.o.m. De 17 åren sedan folkomröstningen, som för övrigt kännetecknas av politikens oförmåga att komma till beslut, har lagt en död hand över utvecklingen av alternativ energiproduktion. Energiuppgörelsen mellan regeringen, Centern och Vänsterpartiet blev signalen som snabbt vände pessimism till optimism ute i landet. Det uppstod en framtidstro hos stora delar av samhället - hos fjärrvärmeverken, hos vindkraftsföreträdarna, hos industrin som utvecklar utrustning och hos skogsindustrin som redan börjar agera och som förstår att de kan göra bra mycket mer för att klara sin egen energifråga. En avvecklingsprocess på 35-40 år är givetvis inte acceptabel. Sannolikt kommer utvecklingen till ett småskaligt och robustare energisystem att gå snabbare. Med ett nytt energiskattessystem som gynnar ekologiskt hållbara alternativ kan vi se fram mot ett tekniksprång de närmaste 5-10 åren, som gör det möjligt att öka takten i avställningen av reaktorer. De partier som motsätter sig en avveckling eller ställer orealistiska krav kommer att få ångra sig bittert.

Beslutet att påbörja energiomställningen och kärnkraftsavvecklingen är bra för landet. Det begriper nog egentligen också både industriförbund och moderater, fast de just nu ändå anser det viktigare att göra kortsiktiga opinionsvinster.
Herr talman! Då har vi hört företrädare för samtliga tre partier som har varit med om den här uppgörelsen. Dessvärre har den bild som jag gav i mitt anförande bekräftats. Det här handlar inte längre så mycket om sakpolitik, utan det handlar om partipolitik. Dessa tre företrädare har ägnat sig åt att examinera andra partiers ståndpunkter och bedriva läggspel i regeringsfrågan. Energipolitiken, sakfrågan, är alltså lagd åt sidan. Nu handlar det om att försöka utså split och om att diskutera hur möjliga regeringar skall kunna utformas. Jag ställde en knäckfråga. Jag har inte fått svar från Socialdemokraterna och Centern. Jag hoppas nu att få svar från vänstern. Hur skall man på ett år kompensera bortfallet av 4 TWh elektrisk kraft? Hur skall detta ske? Vad är det som skall kompensera? Socialdemokraternas och Centerns tidigare företrädare satt inte med i energiöverläggningarna. De har kanske inte haft tillgång till allt material, men Lennart Beijer har det. Han vet hur verkligheten ser ut. Kan Lennart Beijer nu förklara detta? Hur skall man kompensera 4 TWh på ett år? Skall man göra det med förnybar el eller med sparande? Vad skall komma i stället? Lennart Beijer! Det är bra om vi håller reda på vad som sägs på de olika partikongresserna. Uppgiften om Kristdemokraternas stämmobeslut var alltså inte korrekt. Det är kanske bättre att bevista stämmorna och att ta del av protokollen, så att man vet vad som sägs. Herr talman! Vi från Kristdemokraterna tycker att det är okej med en energimyndighet. Det är ett av våra förslag som nu blir verklighet. Men vi har ingen övertro på att generaldirektörer kommer att lösa svåra problem. Vi har alltför många exempel på att så inte är fallet.
Herr talman! Dan Ericsson! Generaldirektörer lär inte lösa våra problem. Men det är ju bra om vi politiker åtminstone försöker lösa problemen och inte alltid överlämnar besluten till någon annan. När det gäller frågan om att ersätta den första och sedan den andra Barsebäcksreaktorn vet vi att den andra reaktorn skall kompenseras fullt ut. Det kommer naturligtvis att fordras ordentliga insatser, och vi kommer kanske ändå inte att klara av hela den första Barsebäcksreaktorn. Men Dan Ericsson glömmer en annan viktig bit i energiomställningen. Vi fattar ju beslut om att redan nästa år påbörja avvecklingen. Det visar sig att det är viktigt för att alternativen skall utvecklas och för att det skall börja röra sig i landet. Nu kan vi verkligen se att det finns ett ordentligt intresse och en möjlighet att klara av en avveckling, kanske fortare än många tror.
Herr talman! Nu fick vi faktiskt ett litet besked. Om jag uppfattade Lennart Beijer rätt sade han att vi inte kommer att kunna klara av att kompensera den första reaktorn fullt ut. Det är ett besked. Var skall vi då ta elen ifrån? Kommer det att bli en elbrist? Såvitt jag förstår måste kompensationen ske via import. Då handlar det ju om kol. Det blir ökade koldioxidutsläpp. Hur ställer sig Lennart Beijer till att regeringen kanske ger Göteborg tillstånd att bygga ett naturgaskraftverk där man släpper ut 600 000 ton koldioxid per år? Varför vill Lennart Beijer bidra till den växthuseffekten? Nu kom äntligen det första beskedet från en av förhandlarna i denna debatt. Nu återstår de två andra förhandlarna. Lennart Beijer! Om ni inte kompenserar den första reaktorn fullt ut undrar jag hur mycket ni kompenserar. Vad är det ni tillför eller sparar på ett år? När det gäller den andra delen undrar jag vad som skall komma. Är det import av kol, eller skall det inte kompenseras alls? Det skulle innebära att vi får en elbrist.
Herr talman! Dan Ericsson ställer många frågor. Jag skall åtminstone försöka besvara någon. Jag är för att man använder det befintliga naturgasnätet på västkusten fullt ut. Det innebär naturligtvis en ordentlig ökning från dagens 9 terawatt till ungefär 30 terawatt. Samtidigt vet vi att - om vi då kan byta ut väldigt mycket oljeeldning mot naturgas - det här också är positivt ur CO2-synpunkt. Dan Ericsson har en massa synpunkter och har varit med i förhandlingarna så länge. Men han kunde inte svara på Barbro Anderssons fråga tidigare. Hon undrade om kd är berett att utifrån det som man nu har hört och den diskussion som har varit gå in i en moderatledd regering. Man har alltså sagt att man skall fatta ett nytt beslut vad gäller avställningen av kärnkraftverk. Är detta kd:s mening? Ni har inte svarat ordentligt. Är ni i en sådan situation beredda att fatta ett sådant beslut? Eller säger ni definitivt nej till Moderaternas inriktning?
Herr talman! Lennart Beijer! Varför vill Miljöpartiet avveckla tidigare? Först och främst trodde jag att vi var eniga om att vi inte vill att kärnavfallet skall öka varje dag som går med 700-800 kg. Det är högaktivt kärnavfall som ingen vill ta hand om. Man säger: not in my backyard. NIMB-syndromet härskar i landet. Har Lennart Beijer hört talas om skatteväxling? Vi vill höja priset på el, speciellt på kärnkraftselen för att kunna sänka skatten på arbete. Det är ett sätt att styra så att vi får miljövänliga produkter. Vi får miljövänliga energiföretag samtidigt som vi stoppar utsläppen. Har Lennart Beijer hört talas om faktor 10? Det var nyligen ett seminarium här i riksdagen där man talade om att man måste reducera förbrukningen till en tiondel av vad den är i dag. Det måste vi göra för att vi skall kunna bo på den här planeten i framtiden. Detta är faktor 10. Tror vänstern att priset på kärnkraftselen skulle ha höjts oavsett kärnkraftsavvecklingen? Visst är vänstern med på det här med atomansvarighet? Vad skulle det innebära om kärnkraftsägarna skulle betala försäkring för en olyckshändelse? Skulle elpriset höjas, eller skulle det vara status quo? Jag har för mig att vänstern var med på det här. När vi säger att vi vill höja på ett ställe vill vi också sänka på ett annat. Det gör att det blir mer arbetsintensivt. Man får flera arbetstillfällen när man sänker skatten när det gäller människor och arbete men höjer den när det gäller utsläpp, miljöförstöring och kärnkraftsel. Det är den metoden som vi vill använda. Vad vill vänstern använda för metod?
Herr talman! Eva Goës! Jag och partiet är naturligtvis också för en skatteväxling. Men det som gör att man blir orolig när man läser reservationen är att det så tydligt framgår att Miljöpartiet egentligen inte tar ansvar för att många människor i det här landet kan få för dyr el. Och många företag kan få för dyr el för att kunna konkurrera runt omkring i världen. Jag tror i och för sig att Miljöpartiet, om man hade varit kvar i förhandlingarna, hade kunnat ställa sig bakom den uppgörelse som finns nu. Men nu står man ändå utanför. Man tar inte riktigt ansvar utan vill gå litet längre. Samtidigt visar detta att man är beredd att köra en ganska hård prispolitik gentemot både svenska folket och de svenska företagen. Det oroar åtminstone mig.
Herr talman! Vi gör precis tvärtom. Vi satsar ju på de enskilda människorna. Vi vill höja bidraget till dem. De skall få bidrag för att kunna ställa om till pannor, till skorstenar, till biovärme och även till vindkraft och till solenergi. Det är det som vi lägger pengarna på. Däremot tar vi från annat håll genom att successivt höja priserna, så att industrin har tid att ställa om sig. Vi vet att t.ex. Japan klarar av det här. Där har man ändå en stor världsmarknad. Man konkurrerar med mycket höga elpriser. Vi säger alltså: "För att åstadkomma en total avveckling av kärnkraften - och inte bara eventuellt en enstaka reaktor - krävs ett aktivt utnyttjande av marknadsekonomiska styrmedel med utgångspunkt i att alla energislag skall bära sina fulla kostnader." Anser Lennart Beijer att alla energislag skall bära sina fulla kostnader?
Herr talman! Ja, det gör jag verkligen. Därför anser vi att det är viktigt att vi bl.a. får fram en ny skrivning om vilket ansvar som kärnkraftsreaktorägarna skall ta vid eventuella olyckor. Det finns också andra delar. Man måste rimligtvis bli orolig om en snabb omställning och avveckling av kärnkraften innebär att vi skall ha ett prissystem som gör det dyrt för vanliga hushåll och för svensk industri. Det stämmer litet överens. Samtidigt föreslår Miljöpartiet - jag trodde i och för sig att frågan var borta - att reaktorerna skall vara avställda till år 2010. Det är ett återfall till en ödespolitik. Jag skulle vilja fråga - men nu har Eva Goës inte möjlighet att ge fler svar - om 2010 verkligen är en hållbar uppfattning som man kan driva länge till. Det skulle vara intressant att få veta.
Herr talman! Det har varit intressant att följa utskottsrundan i debatten. Jag skall inte gå in så mycket på enskildheterna i den proposition och det utskottsbetänkande ni just nu behandlar utan mer föra ett allmänt resonemang om betydelsen av energiomställningen. Sverige är ett land som behöver mycket el. Det gör vi därför att vi har det klimat vi har. Det gör vi därför att vi har de avstånd vi har. Det gör vi därför att vi bor så pass glest som vi gör. Det gör vi för vår industri och vår levnadsstandard. Sverige är ett land som behöver mycket el och kommer att behöva mycket el också i framtiden. Sverige är också ett land som kräver säker tillgång på el. Det är för att vår industristruktur är så konstruerad att mycket av våra industriella processer och vår produktion bygger på en mycket hög leveranssäkerhet när det gäller tillgång på el. Sverige är också ett land som behöver konkurrenskraftiga elpriser. Väldigt stor del av vår industri är så utformad att elen utgör en viktig del av de insatsvaror som den industrin har för att tillverka varor och tjänster - oavsett om de är paketerade i en bilindustri, ett pappersbruk, ett sågverk eller någonting annat. Vi behöver tillgång på el under lång tid. De som investerar i Sverige investerar i sådana saker som tar lång tid att skriva av. Att bygga ett smältverk, att bygga en ny huvudnivå i en gruva, att bygga en pappersmaskin är alla investeringar på 15-20 års sikt och kräver oerhörd långsiktighet. Det är vårt ansvar - riksdagen, regeringen, det svenska folket - att se till att energipolitiken och elförsörjningen utformas på ett sådant sätt att kraven kan tillgodoses. Mycket el, säker tillgång, konkurrenskraftiga priser och lång tid. Hur gör man detta bäst? Det gör man bäst genom att se till att vi ständigt, successivt, förnyar vår produktionsapparat. Det beskrivs av en del av våra motståndare som någonting väldigt unikt, dvs. att vi via lagstiftning och regelverk, kombinerat med marknadsmekanismer, fasar ut det gamla och fasar in det nya. Det är ingenting unikt. Om vi tittar tillbaka i historien kan vi se att utbyggnaden har gått till så för alla de stora samhällsprojekten. När vi bytte ut de gamla dragiga bostäderna mot nya, skedde det naturligtvis delvis på marknadens villkor. Men det skedde i stor omfattning genom att vi via regleringar, skattesystem osv. åstadkom en utbyggnad av den moderna bostaden. Det skedde genom att på en del håll säga att dessa bostäder inte längre är tjänliga som bostäder. Det skall vara en högre standard. När vi på 60-talet bestämde oss för att rena vattnet i Sverige, var det inte så att de gamla tvåkammarbrunnarna inte gick att använda för att rena avloppsvattnet. Vi sade att den typen av produktion skall vi inte ha. Vi stänger inte alla tvåkammarbrunnar på en gång, men vi skall successivt bygga ett system där vi renar vattnet i Sverige. Vi gör det med hjälp av marknadsmekanismer och regleringar. När vi på 70-talet sade att vi vill förbättra arbetsmiljön, innebar det inte att vi över en dag förbjöd alla farliga arbetsplatser. Men vi skaffade oss ett regelverk, där vi via regelverket undan för undan sorterade ut arbetsplats för arbetsplats som vi inte tyckte uppfyllde kraven och fasade in nya och bättre arbetsplatser. När vi på 80-talet bestämde oss för att få bort kemikalierna i processindustrin, skedde inte det över en natt. Här i riksdagen stiftades lagar som gjorde det möjligt att undan för undan fasa ut kemikalierna i processindustrin, ersätta dem med något nytt. Samtidigt med regleringarna trängde marknaden undan kemikalierna. Så har vi också gjort med luftföroreningarna. Det är på intet sätt nytt eller unikt att vi kombinerar regleringar för att stänga produktion vi vill bli av med, med att vi samtidigt tillför stimulanser för att öka marknadens intresse att skapa något nytt. Det intressanta är att nästan alla de beslut jag har nämnt var på sin tid kontroversiella, men de blev så småningom starka konkurrensfördelar för Sverige. Det blev det i vår bostadsmiljö, med vår inomhusventilation som säljs över världen. Det blev det med vattenreningstekniken, som våra industrier kan exportera runt jordklotet. Det blev det på arbetsmiljöns område, där företag efter företag växer utanför Sveriges, Nordens och Nordeuropas gränser och där arbetsmiljöregleringar växer fram runt om i världen. Det blev det framför allt i våra processindustrier, när kraven på rening av kemikalier fick genomslag på 80 Kärnkraften står för hälften av vår elproduktion. Den elproduktionen har svenska folket och Sveriges riksdag i huvudsak enhälligt bestämt skall avvecklas. Skälen till detta tål att upprepas. För det första är kärnkraften inte riskfri. En olycka skulle kunna få obeskrivbara konsekvenser för människor och miljö, sysselsättning och välfärd. De äldsta reaktorerna är snart 25 år gamla. Allt äldre reaktorer slukar allt större resurser i renoveringar. Kärnkraften är inte riskfri. Det är det ena skälet varför svenska folket har sagt att vi skall stänga av den. För det andra är kärnkraften omstridd. Om det skulle inträffa en olycka i Sveriges närhet, skulle kraven på en snabbavveckling av kärnkraften resas i vårt land. Vi skulle tvingas att under mycket kort tid ställa om hälften av vår elproduktion till något annat. Alla vet vilka konsekvenser det skulle få för sysselsättning och välfärd i vårt land. Jag vet det - mer än de flesta - just därför att jag bor och lever i en ort som är så oerhört beroende av den elintensiva industrin. För det tredje är kärnkraften inte ekologiskt uthållig. Den bygger på utnyttjandet av ändliga resurser - uranet. Den bygger på att avfallsfrågan inte är löst. Den bygger på att vi vältrar över ett åtagande till kommande generationer från vår egen generation. Det är skälet till varför vi i stort sett enhälligt har sagt att kärnkraften skall avvecklas.

Detta är vårt skäl. Jag skall inte gå in i detalj på uppgörelsen, men den innehåller - som jag ser det - tre huvudlinjer. Till att börja med innehåller den en kraftfull satsning på konkurrenskraftiga miljövänliga alternativ, stimulansbidrag på tillförselsidan, vindkraft och småskalig vattenkraft samt utbyggnad av ekologiskt riktiga kraftvärmeanläggningar. Vidare erbjuder energiuppgörelsen hushållen en möjlighet att gå från elvärme till fjärrvärme genom effektsänkande åtgärder osv. Energiuppgörelsen innehåller alltså först och främst en satsning på det ekologiskt uthålliga som redan i dag finns och som går att kommersialisera. För det andra innebär energiuppgörelsen en historisk satsning på forskning och teknisk utveckling. Det är som att delar av oppositionen inte ser det spännande och det nya som ligger i att forska och utveckla inom detta område. Ny spännande teknik såsom solceller, gasturbiner, bränsleceller - ja, det finns massor av saker som växer fram. Näringsutskottet har haft möjlighet att lyssna till representanter från många av de företag som arbetar med den nya tekniken. Som närings och energiminister har jag vid otaliga tillfällen kunnat besöka företag, forskningsinstitutioner, högskolor och universitet som nu jobbar med att utveckla denna nya teknik. Det ligger någonting enormt spännande i detta, att på samma sätt som med vattenreningen, luftreningen och de gamla bostäderna som moderniserades nu också bygga det ekologiskt uthålliga energisystemet. Det ligger någonting väldigt spännande i att se till att det åstadkoms trygghet i förändringen. Det är vår uppgift att se till att det blir en trygghet i den förändring som vi alla har bestämt att vi skall gå igenom - nämligen att byta kärnkraft mot det som är ekologiskt uthålligt. Men det som Mikael Odenberg predikar är trygghet mot förändring. Det är strutsens politik. Mikael Odenberg säger att kärnkraften skall avvecklas, men vi skall ändå se till att vi håller oss kvar vid kärnkraften så länge som det bara går, och sedan får vi se. Det är trygghet mot förändring, och det är i och för sig inget nytt från moderaternas sida. Det som vi beslutar här i dag ligger väldigt väl i linje med det som händer ute i världen. EG kommissionen har nyligen tagit fram en grönbok som innehåller en strategi för förnybara energikällor. I den strategin sägs att fram till 2010 skall andelen förnybar energi fördubblas i EU. Vad innebär det? Jo, det innebär att någonstans mellan 30 och 50 Barsebäcksanläggningar i Europa skall ersättas med förnyelsebar energi. Nu tar vi det djärva greppet för att ta fram alternativ motsvarande två reaktorer, och vi ligger först. Är det ingen som ser sambandet med bostadsbyggandet, med luft, med vatten och med arbetsmiljön? Just när vi fattar vårt beslut i denna riksdag beslutar EU-kommissionen om en grönbok som innebär en gigantisk satsning fram till 2010 på att ta fram alternativ. Ser ingen den industriella möjlighet som ligger i detta? Det ligger en enorm möjlighet i detta att våra företag får, inte bara en möjlighet att ersätta två reaktorer i Barsebäck, utan de får tillgång till en marknad där ytterligare 50 reaktorer skall ersättas i vårt närområde i Europa. Är det någon som tror att det beslut som EG-kommissionen fattar i sin grönbok också är ett beslut som stannar inom Västeuropa? Självfallet är det som EU-kommissionen nu inser är nödvändigt för Europa någonting som kommer i andra delar av världen. Det känns viktigt och ambitiöst att konstatera att detta beslut också i den meningen är en enorm exportsatsning. Jag har lyssnat till debatten, och jag skall avsluta med att säga att det som gläder mig är att alla utom moderaterna faktiskt säger - men med litet olika retorik - att det behövs politiska styrmedel för att man skall kunna påbörja avstängningen av kärnkraften före det att reaktorerna är slutkörda. Folkpartiet säger att det skall göras genom en höjning av elpriserna. Man säger att ekonomiska styrmedel skall användas, och det måste innebära höjda elpriser. Kristdemokraterna vill vänta något år med att påbörja avvecklingen av den första reaktorn, men man vill ändå ha en reglering. Men moderaterna står ensamma kvar på den nyliberala vägen. De är ensamma kvar i den ståndpunkten att vi skall ingenting göra. Moderaterna söker trygghet mot förändringar. Det är den trygghet mot förändringar som moderaterna och den gamla högern alltid har sökt. Och Mikael Odenberg: Kom ihåg en sak: Framgång och framtiden ligger i trygghet i förändringar.

Herr talman! Det är inte trygghet mot förändring som vi vill ha. Det är trygghet mot kapitalförstöring. Näringsministerns exposé förmår inte att dölja att vi redan har det regelverk som behövs för att leva upp till utslaget i 1980 års folkomröstning. Det behövs inga politiska beslut i dag, lika litet som det behövdes sådana i går. Det är beklagligt och märkligt att Anders Sundström med tanke på sin bakgrund lånar sig till en uppgörelse som så uppenbart bygger på partitaktik och maktpolitik. Jag har kollat TT-telegrammen och kan konstatera att näringsministern under energiöverläggningarna intog i stort sett varje tänkbar ståndpunkt. Varje gång som Göran Persson drog i en tåt sprattlade näringsministern till. Och se på talarlisten i dag då århundradets ekologiska beslut skall fattas! Moderat efter moderat kommer att engagera sig i debatten, tala mot de ökande utsläppen, föra verkstadsklubbarnas talan och de kommer att tala för utslaget i folkomröstningen. Och var är de stolta socialdemokraterna? Utöver näringsministern är det en tvångskommenderad utskottsföreträdare och därutöver två säregna ledamöter som finns antecknade på talarlistan. Inge Carlsson är säregen, därför att han är en av de få socialdemokrater som vågar stå upp i kammaren och säga: Nej, stopp, jag accepterar inte denna taktiska flykt. Jag står kvar vid linje 2. Vi skall utnyttja energikraften till dess att vi kan ersätta den med förnybar energi i stället för med fossila bränslen. Den andra säregna socialdemokraten är Martin Nilsson. Han är en entusiastisk SSU:are och säregen däri att han är en av de få socialdemokratiska ledamöterna i denna kammare som ärligt tror på energiuppgörelsen. Jag vill ställa två frågor till näringsministern: Vad får Anders Sundström att tro att han bättre än industrin kan bedöma vad som är bra för industrin och bättre än LO att bedöma vad som är bra för industriarbetarna? Vad kommer det här äventyret att kosta, 1 miljard, 10 miljarder, 100 miljarder? Det finns inte en antydan i regeringens proposition. Kan vi få en antydan nu?
Herr talman! I morgon skall denna kammare rösta för höjda skatter när det gäller koldioxidutsläppen. Hur kommer Mikael Odenberg att rösta i den omröstningen? Jag har en känsla av att det är mycket prat, men det är inte så mycket verklighet bakom pratet. I dag passar det att argumentera mot utsläppen, i morgon är det någon annan moderat som under piskan säger någonting annat för att utsläppen skall ökas. Som tur är, är det i vart fall ett dygn som skiljer mellan omröstningarna. Mikael Odenberg talade om tvångskommenderingar. Ja, när man tittar på talarlistan kan man ju fundera över vilka det är som har tvångskommenderats till den här debatten. Det kan man naturligtvis grubbla över. Men den viktigaste frågan är att både jag och Mikael Odenberg vill stänga av kärnkraften. Jag har nu redovisat hur vi vill göra det. Man kan vara kritisk och ha synpunkter på det, men frågan är: Hur vill Mikael Odenberg avveckla kärnkraften? Jag tycker att frågan faktiskt kräver ett svar av Mikael Odenberg. Skall det ske via strutsens politik, eller är Mikael Odenberg beredd att via politiska beslut åstadkomma stängning av kärnkraften?
Herr talman! Jag har ju redan tidigare i mitt inledningsanförande frestat på talmannens tålamod genom att ianspråkta ganska mycket tid. Jag uppehöll mig då ganska utförligt vid vad som är Moderata samlingspartiets alternativ till den ansvarslösa energiuppgörelse som riksdagen om en stund kommer att fatta beslut om. Jag ber att få upprepa mina frågor och skulle önska att näringsministern lade tonvikten vid de två senare. Var är alla de stolta socialdemokraterna som skall fatta århundradets ekologiska beslut? Vad får Anders Sundström att tro att Anders Sundström är bättre skickad än det svenska näringslivet att bedöma vad som är bra för näringslivet? Vad får Anders Sundström att tro att han är bättre skickad än LO, LO förbunden och LO:s alla fackklubbar att bedöma vad som är bra för deras medlemmar? Den sista frågan: Vad kommer detta att kosta statskassan redan nästa budgetår? Vad är det för kostnader det rör sig om? Vi har inte fått ens en antydan om besked om detta. På grundval av detta totalt obefintliga beslutsunderlag begär näringsministern att få igenom ett riksdagsbeslut med stor betydelse för vår industriella framtid. Jag tycker att näringsministern är skyldig kammaren ett besked om vad detta kommer att kosta statskassan nästa år.
Herr talman! Mikael Odenberg är orolig för socialdemokratin. Det var ju nästan rörande att höra inlägget här på morgonen med citaten ur LO-tidningen och från de fackliga företrädarna. Det fanns ingen hejd på hur kompetenta, kloka, framsynta, förståndiga och begåvade de alla var där borta på Norra Bantorget. Jag undrar hur lång tid den argumentationen står sig hos Mikael Odenberg. Räcker den till i kväll? Räcker den till i morgon bitti? Det förstår väl Mikael Odenberg - det förstår hela världen - att den här typen av argumentation inte är trovärdig när han nästa dag förkastar allt som kommer från Norra Bantorget. Socialdemokratin har förbundit sig att fullfölja ett resultat i folkomröstningen. Vår linje 2 var den linje som vann och fick ett stöd. Vi genomför nu också linje 2-förslaget, och det finns, som jag ser det, ett brett stöd för detta. Sedan är ju inte näringslivets syn på omställningen entydig. Men låt mig säga att nästan alla stora förändringar faktiskt har genomförts, inte alltid i strid men ofta i dialog med näringslivet. Ta arbetsmiljösatsningen, som blev en stor framgång. Ta satsningarna på vattenreningen och på reningen av vår luft, som också var väldigt omstridda och kontroversiella. Sedan kostnaderna. Vad kostar Mikael Odenbergs vänta-och-se-linje? Är det billigare att bara låtsas som om ingenting händer och tro att allting löser sig genom något slags skänk från ovan? Är det inte billigare att göra omställningen under planerade förhållanden under lång tid och att faktiskt investera i den nya tekniken nu?
Herr talman! Näringsministern undvek att svara på en fråga som jag ställde i mitt anförande. Därför upprepar jag den nu. Kommer Barsebäcksstängningen att höja eller sänka CO2-utsläppen? Regeringen framställde ju energiomställningen som ett steg mot ett ekologiskt hållbart Sverige. Därför tycker jag att denna fråga är mycket central. Näringsministern sade att vi från Folkpartiets sida är beredda att höja elpriserna. Vad jag sade i mitt anförande var att vi kan tänka oss styrmedel för att förkorta kärnkraftens livslängd och något tidigarelägga dess avveckling. Jag gav exempel på sådana styrmedel, nämligen det som regeringen föreslår i fråga om forskning och utveckling av alternativa energislag. Tyvärr har regeringen höjt energiskatterna så till den milda grad att utrymmet för att via höjda energiskatter styra särskilt mycket i energiomställningen är ytterst begränsat, för att inte säga obefintligt. Jag har ytterligare en fråga till Anders Sundström, som även Mikael Odenberg var inne på. Vad är Anders Sundströms förklaring till att LO och näringslivet är så totalt emot den energiomställning som ministern nu föreslår? Inte sedan löntagarfondsstriden har näringslivet varit så samlat i sin kritik mot regeringen.
Herr talman! Först av allt vill jag konstatera att Folkpartiet, om jag förstår Gavelin rätt, säger sig vilja stänga av kärnkraften snabbare än vad Mikael Odenberg förordar. Ni vill alltså reglera fram en stängning. Men det är inte så att ni bara talar om styrmedel. Enligt vad jag har iakttagit i era texter talar ni om ekonomiska styrmedel för att påskynda avstängningen, dvs. att i stället för att via en lag stänga vid en viss tidpunkt skall stängningen ske via ekonomiska styrmedel, visserligen vid en annan tidpunkt, men dock före det som Mikael Odenberg förordar i sin väntaoch-se-politik. Det betyder i klartext att man med skattehöjningar i produktionsledet vill fasa ut kärnkraften snabbare. Det leder i sin tur otvetydigt till den effekten - eftersom produktionsskatten har en mycket bredare skattebas - att det slår hårdast mot den industri som både jag och Folkpartiet vill skydda. Men jag skulle vilja fråga om Folkpartiet står fast vid folkomröstningsresultatet. Torsten Gavelin sade den 17 december i en debatt med mig: Vi genomförde folkomröstningen för 16 år sedan. Låt elkonsumenterna nu rösta om kärnkraften varje gång de betalar sin elräkning. Så formulerade sig Torsten Gavelin då. Betyder det att Torsten Gavelin inte längre står för resultatet av folkomröstningen? I så fall är det ju rätt allvarligt. Den frågan skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! Jag konstaterar att ministern inte svarar på mina frågor, utan att han i stället ställer andra frågor till mig på vanligt sätt. Jag skall svara på ministerns frågor. Självfallet står Folkpartiet fast vid folkomröstningen och linje 2. Och, som jag sade i en tidigare replikväxling, är det något parti som har lämnat linje 2, så inte är det Folkpartiet. Det finns andra ekonomiska styrmedel än produktionsskattehöjningar, näringsministern. Jag sade i mitt anförande att satsningar på forskning och utveckling av alternativen också är ekonomiska styrmedel som kan vara väl så verksamma. Regeringens skattehöjarpolitik i fråga om el och energibeskattningen är ju av den storleken att utrymmet för ekonomiska direkta styrningar är ytterst begränsat. För att än en gång ge näringsministern en chans att svara på mina frågor upprepar jag dem. För det första: Kommer Barsebäcksstängningen att höja eller sänka koldioxidutsläppen? För det andra: Hur kan det komma sig att både LO och näringslivet är så samlade mot energiuppgörelsen?
Herr talman! Först och främst frågan om ekonomiska styrmedel. Med ekonomiska styrmedel avses i huvudsak, vilket också är det som ni själva nämner, naturligtvis skatter och avgifter. Skatter och avgifter för att fasa ut kärnkraft innebär faktiskt produktionsskatter. Om än inte Torsten Gavelin vill ta det i sin mun just nu, så innebär det i sak detta. Och det är, tycker jag, en sämre lösning än den överenskommelse som Centern, Vänsterpartiet och vi har träffat. Det andra jag vill säga gäller det här om vem av oss som företräder linje 2. Jag har mycket svårt att se att vår uppgörelse är i strid med linje 2. Linje 2 sade att vi skulle börja avstängningen i slutet av 90-talet. Vi skulle göra det på precis det sätt som vi nu beskriver, och vi fullföljer detta. Däremot sade ju Torsten Gavelin i riksdagen den 17 december: Låt elkonsumenterna nu rösta om kärnkraften varje gång de betalar sin elräkning. Han anknyter till folkomröstningen för 16 år sedan. Det kan väl ändå inte uppfattas som någonting annat än att ni är på glid bort från folkomröstningsresultatet? Jag tycker inte att Torsten Gavelin har mandat att själv ta avstånd från folkomröstningen, utan det är faktiskt svenska folket som måste göra det. Sedan till svaret på frågan om koldioxidutsläppen. Min uppfattning är att koldioxidutsläppen skulle öka i Europa om inte Sverige satsade på det inhemskt förnybara. Jag tror att vi bidrar till att åstadkomma lägre koldioxidutsläpp genom att nu satsa på ny teknik. Det tycker jag är viktigt att få säga.
Herr talman! Jag har tidigare deklarerat att jag har svårt att se plenisalen som en plats för torgmötestal. Jag har faktiskt också svårt att svinga mig upp till de imponerande visionära höjder som näringsministern nådde i sitt anförande. Jag försöker också fortsättningsvis att vara sakinriktad och mer verklighetsnära. Då handlar min frågeställning inte helt oväntat om hur man skall kompensera bortfallet av el gällande en reaktor, 4 TWh, på ett år. Anders Sundström sade, som jag tidigare sagt, den 21 januari här i kammaren: "Jag har hela tiden sagt att reaktorer skall stängas av i den takt som vi tar fram alternativ, dvs. hushållning och byte av energislag, alltså i den takt som vi hushållar och tar fram alternativ till att producera el. - Det är på det sättet som det skall gå till. Först skall man ha alternativen, därefter kan man stänga kärnkraftverken." Sedan, herr talman, sade faktiskt näringsministern ytterligare en sak så sent som den 5 februari i den särskilda debatt vi då hade efter att energiöverenskommelsen var sluten. Då sade han: "Därför har vi nu ett program om tillförsel i det korta perspektivet. Det gäller 8 TWh, motsvarande Barsebäcksreaktorerna, dvs. vi tillför i samma takt som vi stänger för att säkra industrin." Min enkla fråga är återigen: På vilket sätt kompenseras på ett år 4 TWh el? Lennart Beijer gav inget svar, men han sade att det är möjligt att man inte klarar att täcka det fullt ut. Vad är Anders Sundströms svar?
Herr talman! Jag vill gärna säga att den som förvånar mest av alla är Dan Ericsson. Dan Ericsson satt i Energikommissionen. I Energikommissionen sade Dan Ericsson att det inte behövs någon ersättning för den första reaktorn i Barsebäck. Jag erkänner att jag har varit litet mer lutheransk än vad Dan Ericsson har varit. Jag har, när jag har satt mig ned i förhandlingarna, sagt att jag vill gärna förhandla fram ett resultat där vi fullt ut ersätter den första reaktorn med alternativ innan vi stänger den. Där, i Energikommissionen, hade jag en annan uppfattning än Dan Ericsson. Men sedan bytte Dan Ericsson från Energikommissionen till förhandlingsbordet, och då hade han en helt ny position. Det var någon månad senare. Det är inte svårt att förstå. Följer man Dan Ericsson och Kristdemokraterna, ser man att de har kunnat inta i stort sett alla positioner som går att inta under denna korta tid. Det är rent fantastiskt faktiskt. Jag erkänner gärna att vi inte fullt ut klarar att ersätta den första reaktorn till den 1 juli 1998. Däremot kommer vi att göra det rätt snart efter den 1 juli 1998. I den meningen tar jag ett större ansvar än vad Dan Ericsson gjorde i Energikommissionen, men jag uppnår inte fullt ut det jag sade när jag satt med i förhandlingarna. Kom ändå ihåg att Energikommissionen, med Dan Ericsson, sade att man inte behöver ersätta något alls i fråga om den första reaktorn. Kraftbalansen fanns. Mycket talar också för att Energikommissionen hade rätt. Hela det här året har vi faktiskt exporterat mer än en reaktor från Sverige. Det är viktigt att komma ihåg. Jag har en fråga till Dan Ericsson. Så här sade Lars Tobisson: Vinner Moderaterna valet, öppnar vi Barsebäck igen.

Herr talman! Näringsministern blir alltid förvånad när jag tar replik på honom. Det har jag noterat genom debatterna. Det kanske ändå kan sluta att förvåna någon gång. Sedan gör näringsministern litet våld på sanningen när han presenterar Energikommissionens betänkande. Effektmässigt var det möjligt att stänga en reaktor. Det var vad som stod i betänkandet. Nu erkänner faktiskt näringsministern att det som han sade i kammaren så sent som den 5 februari, alltså efter att energiuppgörelsen hade slutits, inte längre gäller. Då sade han: Vi tillför i samma takt som vi stänger. Det är faktiskt ministerns egna ord. Nu, några månader senare, kommer eftertankens kranka blekhet, och han erkänner att vi inte fullt ut ersätter. Min fråga kvarstår: På vilket sätt ersätter vi den del som näringsministern säger att vi klarar av? På vilket sätt gör vi det, och vad händer med den andra delen? Handlar det om elbrist eller import? Sedan, herr talman, hemfaller också näringsministern åt det här läggspelet i regeringsfrågan. Då kan jag ställa en motfråga. Vi avvaktar väl tills vi ser ett lagstiftningsförslag på riksdagens bord. Men då kan jag ställa en fråga. Det har sagts i medierna att det kommer en lagrådsremiss om lagstiftning redan på torsdag. Har verkligen departementet på den korta tid som har förflutit sedan remissvaren inkommit haft möjlighet att seriöst lägga fram en lagrådsremiss? Är det riktigt att det kommer en remiss redan på torsdag?
Herr talman! Jag vill gärna bita mig fast vid den här frågan ett tag. Dan Ericsson och Kristdemokraterna har först i folkomröstningens linje 3 företrätt att Barsebäck över huvud taget inte skulle få startas. Det var den första positionen. Sedan har man på möte efter möte beslutat att så snabbt som möjligt avveckla kärnkraften. Dan Ericsson levererar en rapport i Energikommissionen i december 1995 där han säger: Det är Energikommissionens uppfattning att ett kärnkraftsaggregat kan ställas av under mandatperioden utan att kraftbalansen påverkas påtagligt. Sedan möter Dan Ericsson Anders Sundström, som säger: Jag tycker att ni har varit litet för optimistiska. Jag vill faktiskt koppla stängningen av en första Barsebäcksreaktor till att vi fullt ut ersätter denna. Jag når inte riktigt fram. Och så får jag stå här och få kritik av Dan Ericsson! Värst av allt är att Dan Ericsson inte svarar på min fråga, och inte heller på de andras frågor om han t.o.m. går så långt att han, om man får ett erbjudande om en taburett 1998, är beredd att starta en Barsebäcksreaktor. Han kan inte svara ett klart nej på den frågan. Kan hycklandet gå längre? Det är faktiskt en fråga man måste ställa sig.
Herr talman! Jag skulle vilja inleda det här replikskiftet, Anders Sundström, med att säga att grön energiomställning skall vara en motor. Jag tror väldigt mycket på det. Byggarbetare får jobb, och det skapas enormt med arbetstillfällen. Jag ser ljuset, och ljuset kommer ofta från norr - åtminstone så här sommartid, norr om polcirkeln. Som jag började säga tidigare, finns det patent på en ny typ av varvtalsreglerare, en steglös, hydraulisk variator för process och skogsindustrin. Om den skulle marknadsföras och komma ut i hela världen, skulle den kunna spara in 500-600 Barsebäcksreaktorer. Det är väl mer än den kärnkraft som finns i världen i dag. Vi i Miljöpartiet menar att det här med energieffektivisering är oerhört viktigt. Vi ser den här utvecklingen; att marknaden får råda. Vi tycker också att det här med solvärme är oerhört viktigt. Att inte ge bidrag till solvärme ger fel signaler. Det är ungefär som när vi tog bort energirådgivningen en gång i tiden, och kärnkraftsutbyggnaden började galoppera och vi förbyggde oss på kärnkraft. Vi har ju mest kärnkraft per capita i världen i dag. Det är som Björn Karlsson, professorn i Linköping, har sagt: Det finns ett överskott från sjätte reaktorn. Men han vill å andra sidan gärna sälja på kontinenten. Jag tyckte att Barbro Andersson hänvisade till att NUTEK hade något på gång om solvärme, men det måste väl handla om de gamla pengarna som Miljöpartiet lyckades förhandla fram. Överskottet av dessa pengar har frysts inne. Jag undrar varför inte dessa medel fördes över till årets budget och framåt i tiden? Detta är frågor som Anders Sundström måste svara på. Varför satsar man inte mer intensivt och kraftfullt just på solvärme? Anders Sundström talade ju om solceller osv. I fråga om detta skulle vi kunna få en viktig exportmarknad. Vi kan naturligtvis använda solen här också, eftersom vi har lika mycket sol som i Paris, men den är litet ojämnt fördelad över året.
Herr talman! Jag anser att vi satsar mycket kraftfullt på ny teknik, teknikupphandling, forskning och utveckling. Vi tar faktiskt fram ett ganska stort investeringsprogram i ett läge då vi i övrigt i statsbudgeten får spara på de allra flesta områden. Det finns två skäl till att vi gör detta. Det första är att vi ser det som nödvändigt att ställa om energisystemet. Det andra är det som jag faktiskt redovisade från talarstolen, nämligen att vi nu ser framför oss en utveckling i Europa och i övriga världen där man satsar på det förnyelsebara och att det ligger ett stort värde i att Sverige ligger i täten och kan ta hem exportinkomster på samma sätt som vi har gjort på andra stora infrastrukturinvesteringar. Det är vårt motiv. Jag skall säga att Miljöpartiet är det andra partiet som förvånar mig väldigt mycket i denna miljödebatt. Miljöpartiet skrämmer väldigt många av dem som vill göra en omställning. Miljöpartiet intar nämligen på något sätt en orimlig position. Miljöpartiet sade för något år sedan att man skulle kunna stänga alla kärnkraftreaktorer under tre år. I denna reservation säger Eva Goës att man skulle kunna stänga tre reaktorer under fem år. Man talar också om de ekonomiska styrmedlen. Man talar om en höjning av produktionsskatten med 1 öre per år under 15 års tid. Min fråga till Eva Goës är: Hur mycket av svensk basindustri skulle slås ut med Miljöpartiets politik på detta område?
Herr talman! Jag frågade hur snabbt det går att avveckla kärnkraften i Sverige. Man har gått ifrån år 2010. Blir det 2020, 2030 eller 2040? Anders Sundström hänvisar till grönboken. Men jag vill upplysa om att man i EU har satsat fem gånger mer på att subventionera kärnkraften än att satsa på energieffektivisering och förnybara energislag. Hur ser det ut i framtiden? Skall man ta bort subventionerna för kärnkraften, eller skall man fortsätta med dem? Det går ju bra att tala om att man satsar. Men vad gör man? Drar man undan fotfästet för kärnkraften, eller fortsätter man att underhålla den och sälja den till öststaterna? Siemens går in och vill ha en ny exportmarknad i u-länderna och i Central och Östeuropa. Man vill sälja t.ex. till Indonesien. Är det sådant som vi skall understödja? Är det sådant som energiministern förhandlar om i EU? Ett annat exempel är att EU kanske skall lägga sig i 2 kap. 18 § regeringsformen om äganderätten, så att vi kanske inte kan stänga Barsebäck 1 och 2 på grund av den grundlagen. Vad säger Anders Sundström om det? Har regeringen bakbundit sina händer? Eftersom vi vet att Ringhals 2 skulle kunna stängas i dag - vi har haft 17 år på oss, och vi vet att den är statligt ägd - varför fattar vi då inte beslut om att den skall stängas först? Jag vill att fler reaktorer skall stängas, och jag vill att det skall gå fortare. Vi har pekat på hur man kan göra detta skattemässigt. Vi vet att vi är överens om att det skall ske en skatteväxling. Men varför skall det dröja så länge? Det är en riskfaktor så länge kärnkraften produceras, och vi har inte löst frågan om kärnavfallet. Man har runt om i världen försökt lösa den frågan under snart 50 år, men ingen har kommit fram till en lösning. Det vore otroligt mycket bättre om vi införde en produktionsskatt och gav pengarna till den enskilda människan så att hon kan introducera lågenergilampor, energieffektiva kylskåp och satsa på energieffektiva fönster.
Herr talman! Miljöpartiets reservation är intressant att läsa även för oss andra i riksdagen, eftersom den visar vad som händer om man skall ställa om energisystemet under en mycket kort tid. Det finns en del i riksdagen som förordar det, men att vi skall göra det litet längre fram i tiden. Därför är Miljöpartiets reservation intressant att läsa. Miljöpartiet ser framför sig en snabb avstängning och konstaterar att det enda sättet att göra det är att kraftigt höja elpriset. Det är säkert på det sättet. Om man skulle välja att ställa om energisystemet under en kort tid måste man kraftigt höja elpriset. Det leder till oerhört dramatiska och tragiska konsekvenser för Sverige. Jag råder därför er andra - även ni som inte vill göra något nu, eftersom ni tvingas göra det som Miljöpartiet vill göra i dag - att läsa Miljöpartiets reservation. Vi som står bakom överenskommelsen vill inte använda den metoden. Vi vill arbeta under en lång tid på ett tryggt och säkert sätt för att klara svensk energiförsörjning.

Herr talman! Vi har nu hört hur oförnuft upphöjs till klokskap, hur kapitalförstöring kallas för ansvarstagande och hur avveckling av säkra produktionsresurser kallas för utveckling. I dag när oförnuftet kan fira triumfer i Sveriges riksdag kan också avvecklarpartierna fira tioårsjubileum för en skammens företeelse i svensk lagstiftning, nämligen den bestämmelse i kärntekniklagen som kallas hjärntvättsparagrafen eller tankeförbudslagen. Som enda land i världen införde Sverige 1987 ett förbud mot att utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftreaktor. Alltsedan dess har kritiken från forskare, näringsliv och andra mot denna beryktade tankeförbudsparagraf varit förödande, och försöken att avskaffa den har varit legio. Tankeförbudslagen är absurd, rättsvidrig och teknikfientlig. Den internationella vetenskapliga forskningen inom kärnenergiområdet är inriktad på att utveckla nya miljövänliga och säkra lösningar för den globala energiförsörjningen. Svenska forskare upplever tankeförbudslagen som en politisk klåfingrighet som inte har någonting med säkerhet att göra. Utländska forskare och industriföreträdare höjer på ögonbrynen och ruskar på huvudena när de hör talas om denna teknik och forskarfientliga lagparagraf, en lagparagraf som innebär fängelse med ett straffvärde motsvarande det som gäller för vållande till annans död för den som bryter mot den. Det misskrediterar Sveriges anseende internationellt att det i vårt land är brottsligt och att det kan medföra fängelse att göra en kostnadsberäkning för att jämföra vad det skulle kosta att bygga ett nytt kärnkraftverk i Sverige med vad det t.ex. skulle kosta att bygga ett naturgaseldat kraftverk. Vetskapen internationellt om de svenska kärnkraftreaktorernas utomordentligt höga säkerhets och produktionsnivåer gör att många länder anlitar svensk kompetens för att förbättra reaktorsäkerheten i egna kärnkraftverk. Sverige har ett av världens ledande företag inom kärnkraftsteknologin, ABB Atom i Västerås. Det är fullt lagligt för ABB Atom att ta fram fullständigt offertunderlag för att bygga kärnkraftverk i exempelvis Finland eller Taiwan. Men om man räknar om offertunderlaget till svenska kronor och säger sig kunna bygga i Sverige, då riskerar man fängelsestraff. Detta är absurt. ABB Atom, som forsknings och utvecklingsmässigt länge befunnit sig i framkanten, har utvecklat en reaktor, PIUS-reaktorn, som skulle kunna ge ett säkerhetsmässigt språng i utvecklingen. Men den får, på grund av hjärntvättsparagrafen, inte lämna ritbordet. Det finns redan i kärntekniklagen en paragraf där det slås fast att tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor inte får meddelas i Sverige. Därmed är tankeförbudslagen fullständigt meningslös. För Sverige, som alltid sett yttrandefrihet, tankefrihet och öppenhet som viktiga principer att försvara, är tankeförbudslagen en skammens företeelse. Världens energiförsörjningsproblem är en angelägenhet förknippad med ett globalt ansvar som också Sverige delar. Flera av våra närmaste grannländer har behov av nya energilösningar. Det är ett viktigt svenskt intresse att det snarast möjligt utvecklas alternativ till de farliga kärnkraftsreaktorerna i Ignalina, Med den kompetens som finns i vårt land i dag skulle Sverige kunna bli en mycket viktig leverantör av reaktorutrustning till länderna i vår nära omvärld. Sverige skulle verksamt kunna bidra till den internationella forskningen och utvecklingen när det gäller ny kärnteknik. Men hjärntvättsparagrafen, som inskränker den akademiska friheten, försvårar för svenska forskare att fullt ut delta i den omfattande forskning som pågår på kärnenergiområdet. Det gäller utveckling av nya bränslen, nya metoder för avfallsdestruktion och upparbetning av använt kärnbränsle samt utveckling av nya tekniker, exempelvis fusionstekniken. För några år sedan vädjade ett hundratal svenska forskare, verksamma vid landets universitet och högskolor, om hjärntvättsparagrafens avskaffande. Gemensamt för forskarnas bedömningar är att det finns stora utvecklingsmöjligheter för kärnkraftstekniken. Nobelpristagaren Rubbia ligger exempelvis långt framme i utvecklingen av ny teknik med torium som bränsle. Här finns i sikte en miljövänlig och uthållig lösning på energiproblemet. Kärnenergi kan genereras utan långlivat radioaktivt avfall och utan risk för allvarliga olyckor. För svensk forskning och för svensk industri, som tidigare varit med om att leda utvecklingen, öppnar detta nya möjligheter på sikt. Flera remissinstanser i samband med Energikommissionens betänkande inser detta och anser att tankeförbudslagen bör tas bort. Enligt Statens strålskyddsinistitut kan fortsatt forskning på kärnteknikområdet leda till en väsentligt förbättrad säkerhet och miljövänlighet. Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, är inne på samma linje. Herr talman! Den förtida avveckling av kärnkraften som man nu vill inleda med en stängning av Barsebäck innebär ett direkt hot mot de elberoende industrier som betyder utkomstmöjligheter för många människor i Bergslagen och i norra delarna av Sverige. Hur dagens avvecklingsbeslut hotar företag, jobb, välfärd och miljö i dessa regioner kommer flera av mina moderata kolleger att vittna om i dagens debatt. I mitt län, Västmanlands län, handlar det om konkurrensförmåga och arbetstillfällen vid företag i Fagersta, Surahammar, Hallstahammar och Virsbo. ABB Atom i Västerås förlorar en viktig kund om Barsebäck stängs. Självfallet kommer inte det att gå spårlöst förbi på arbetsmarknaden i Västerås. Tankeförbudslagen innebär ett direkt hinder för tillkomsten av nya högkvalificerade arbeten i Västerås. Hur många arbeten som missats under alla år som paragrafen funnits går det inte att beräkna. En förtida avveckling av Barsebäck är helt oförenlig med det som krävs för att skapa ett gott näringsklimat. Lika oförenligt med det som är själva förutsättningen för ett gott forskningsklimat, nämligen tankefriheten, är bibehållandet av tankeförbudsparagrafen. Anders Sundströms retorik om vikten av ett bra näringsklimat kan inte reparera revorna efter regeringens destruktiva och teknik och näringsfientliga avvecklingspolitik. Inte heller kan fagert orerande om forskningens betydelse reparera skadorna av regeringens destruktiva och forskningsfientliga bibehållande av tankeförbudslagen. Herr talman! Med avvecklingsbeslut och bibehållen tankeförbudsparagraf förlorar Socialdemokraterna nu definitivt all trovärdighet när det gäller såväl förmågan att skapa ett gott näringsklimat som viljan att forma ett gott forskningsklimat.
Herr talman! Det var mycket intressant att höra om engagemanget i öst. När vi varit ute på utskottsresa har det däremot inte verkat som att man skulle bry sig särskilt mycket om detta med atomkraften eller om atomubåtar och kärnbränsle som håller på att sjunka till botten uppe på Kolahalvön. Ena gången har man talat om att det är väldigt viktigt att satsa på Ignalina och på en upprustning. Nästa gång har man sagt: Nej, det här var nog inte så bra. Ignalina skall inte få fortsätta med sin verksamhet. Vi skall stänga kärnkraftverken där borta, men vi skall fortsätta med att köra svenska kärnkraftverk. Inställningen tycks på något sätt variera alltefter årstid. Vill Karin Falkmer verkligen sprida kärnkraften vidare exempelvis till Irak? Karin Falkmer förespråkar ju att nya reaktorer skall byggas och att kärnkraften därmed skall spridas vidare. Men kärnkraft bygger på att kärnenergi i någon form används. Skall vi fortsätta i tusen år med den lösning som Rubbia lanserar och hantera kärnavfall på det viset? Det handlar ju om livsfarligt kärnbränsle. Eller skall vi ha en förvaring på annat sätt? På vilket sätt vet vi inte. Där har vi inte sett någon lösning. Det här är som en trollformel. T.o.m. IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, var tveksam till Rubbias metod och sade: Ja, det är nog litet optimistiskt att tro på det här. Det har ju skett i laboratorium och vi vet inte om det kan klaras i verkligheten.
Herr talman! Tankeförbudslagen är en skamfläck i svensk lagstiftning. Den måste bort. Tankeförbudslagen och avvecklingstankarna när det gäller Barsebäck förvånar vår omvärld. Att ta globalt ansvar, Eva Goës, innebär att länder hjälps åt på ett sådant sätt att vi i industriländerna bidrar med all den kompetens som vi har för att hjälpa utvecklingsländerna till bra energilösningar. Från den aspekten är forskningen inom kärnteknikområdet väsentlig. Den forskningen, Eva Goës, syftar till att skapa helt nya lösningar som är såväl miljövänliga som säkra. Redan i dag har vissa forskare kommit en bra bit på vägen, t.ex. den forskare som jag nämnde i mitt huvudanförande, nämligen Rubbia. Att avskärma sig från alla tankar på utveckling inom just detta område är både teknikfientligt och dumt. Den paragraf i kärntekniklagen som kallas för tankeförbudslagen - hjärntvättsparagrafen - inskränker den akademiska friheten och tankefriheten för forskare i Sverige. Det är ett störande moment för deras möjligheter att delta i den internationella forskning inom detta område som det är väsentligt att Sverige deltar i.
Herr talman! I utskottets text om tankeförbud står det: "Det underströks av ett enigt utskott att ett sådant förbud inte skulle förhindra personer i nämnda krets att t.ex. muntligen eller skriftligen plädera för fortsatt och ökad kärnkraftsanvändning, inklusive uppförande av ytterligare kärnkraftsaggregat. Det skulle inte heller, betonade utskottet, inkräkta på möjligheterna till forskning och utvecklingsarbete på det kärntekniska området och till svenskt deltagande i internationellt samarbete inom detta område." Det är ju fritt fram. Vi i Miljöpartiet tycker att det här är för mycket fritt fram. Vi säger att de marknadsekonomiska krafterna skall råda, för då sätts det pris som kärnkraften skall ha. Om miljö och hälsokostnader räknas in blir det ju mycket dyrt. Då skulle vi inte ens behöva den här lagen, för då skulle inga kärnkraftverk kunna uppföras i världen. För övrigt står kärnkraften för en minimal del av energianvändningen i världen, under 10 %. Jag fick inte svar på frågan: Vill man verkligen exportera kärnenergi, sprida den till t.ex. Iran, eller skall man välja ut vissa länder? Kommer vi att finna att den här världen kommer att vara stabil i hundratusentals år framåt? En gång i tiden sade man att det var lika otroligt att det skulle hända en härdsmälta som att få en meteor i huvudet. Nu måste man ha fått två meteorer i huvudet, 1979 och 1986, plus att en hel del andra saker hänt runt om i världen. Jag tycker att det är ologiskt att fortsätta att hantera kärnbränsle och kärnavfall på detta sätt. Men så kommer det att bli om vi fortsätter på det här viset. Det dumma är att man över huvud taget har börjat med kärnkraften. Kärnkraften mätt i relation till världens historia är inte mer än en halv millimeter. Den är en parentes i världens historia, och jag vill att den skall vara en parentes. Men tyvärr växer kärnavfallsberget för var dag som går, och det kan jag aldrig acceptera.
Fru talman! Varken Eva Goës eller jag beslutar om huruvida kärnkraftsreaktorer skall byggas i världen. Jag kan konstatera att i Asien är det just den energilösning som man i dag ser som möjlig att satsa på och som man satsar på. Vid en studieresa i Japan konstaterades att det finns 47 reaktorer i Japan i dag. Ett tjugotal är under planering eller uppbyggnad under den närmaste 10-20-årsperioden. Kina och över huvud taget de länder som nu är på uppgång ekonomiskt bygger kärnkraftverk. De behöver el, och de ser i dag ingen annan lösning. Det kan varken Eva Goës eller jag göra någonting åt utan bara ha synpunkter på. Forskningen inför framtiden handlar om solkraft men också om kärnteknikens möjligheter. Jag tycker att det är fel om vi i Sverige avskärmar oss från möjligheterna att delta i detta.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 Den paragrafen, 6 § kärntekniklagen, har inget som helst syfte mer än att den är misskrediterande för Sverige. Det är en skamfläck i svensk lagstiftning, och den borde tas bort.

Fru talman! "Pappa, nu låter du precis som en politiker!" utbrast min då 12-åriga dotter över köksbordet. Med illa dold skadeglädje sprang hon sedan och hämtade Tage Danielssons paket med bl a Sagor för barn över 18 år och citerade vår tids störste svenske satiriker. Kära kolleger! Finns det något som gått så rakt fram till svensken i gemen - alldeles oavsett åsikt i sak - som Tage Danielssons monolog om sanning och sannolikhet efter Harrisburg? Visst har det alltid funnits misstro mot politiker. Men i vårt land har känslan av att man inte kan lita på vad politiker säger, att de bara försöker klara sig ur trängda lägen utan att låta binda sig inför framtiden, har vuxit dramatiskt sedan folkomröstningen om kärnkraften 1980. Det är ett uttryck för det som Folkpartiet i sin partimotion kallar "ett mer än två decennier långt nationellt energipolitiskt trauma". Jag var själv för en avveckling av kärnkraften Mile Island förde frågan om kärnkraften till folkets avgörande när den interna handlingsförlamningen blev total. Till skillnad från Nej till kärnkraft-rörelsen var jag däremot helt emot en folkomröstning. Den skulle enligt min mening med stor sannolikhet utformas så att de politiska partierna efteråt kunde tolka resultatet just så som de senare önskade vid varje givet tillfälle. Verkligheten kunde inte ha blivit värre. Efter Harrisburgolyckan abdikerade de politiska partierna, men då måste de också i dag ta ansvaret för sin abdikation. Inför rädslan att folkomröstningen skulle ge stöd för avveckling formulerades ett mellanalternativ - linje 2 - en linje som hade till syfte att få tillräckligt många kärnkraftsmotsåndare, som då hade kvar sitt förtroende för politiker, att rösta på något som framställdes som avveckling - om än med förnuft - men som efteråt skulle ge möjlighet till allsköns spetsfundiga omtolkningar och långbänkar till dess att opinionsläget lugnat ned sig. Tjernobylkatastrofen i april 1986 tvingade på nytt ut de ansvariga politikerna i försök att lugna med förnyade löften om avveckling. I den mediekampanj som sedan halvannat år föregått dagens beslut har t.ex. landets största morgontidning nästan dagligen dömt ut avvecklingsförespråkarna som flummare, dagdrömmare och okunniga, ja rent av teknikfientliga, när det tvärtom är så att den tekniska utvecklingens möjligheter ger oss oanade förutsättningar att minska vår energikonsumtion av hänsyn till en globalt ekologiskt uthållig utveckling. I min hand här har jag två huvudledare från samma tidning. Den 24 oktober 1986 med rubriken Bättre än så kan inte den politiska opportunismen i svensk kärnkraftsdebatt belysas. Vad Sveriges största morgontidning skulle säga på ledarplats i morgon efter ett reaktorhaveri i t.ex. Ignalina kan man naturligtvis bara spekulera kring. Fru talman! Känslan av vanmakt har bara förstärkts efter de mer än märkliga turerna kring Energikommissionen och det gångna årets tragikomiska turer kring energiministerns partiöverläggningar. I ett makalöst maktpolitiskt taktikspel, där regeringspartiets slutliga ställningstagande doldes till fem i tolv, manövrerades planenligt moderater, folkpartister och miljöpartister ut. Moderater skall a priori inte vara med i uppgörelser med socialdemokratin - oavsett hur långsiktigt hållbara beslut som eftersträvas verbalt. Miljöpartisterna hade säkert fått vara med om de lagt sig platt. Av hänsyn till samarbetspartnern Centerpartiet skulle Miljöpartiet desarmeras som kärnkraftsavvecklarna par preferens. Att Kristdemokraterna lämnade var säkert helt oavsiktligt. Kanske var det också ett olycksfall i arbetet att Folkpartiet tvingades lämnade båten. Maktens arrognas har ju aldrig lärt sig att folkpartister i allmän tjurskallighet inte köper att socialdemokratin alltid anser sig ha rätt till formuleringsmonopolet. I sak lämnar den träffade energiöverenskommelsen, som Eva Goës redan visat, en rad frågetecken, inte minst genom bristen på klara och tydliga besked. Man köper öppet en ökning av koldioxidutsläppen i strid med internationella åtaganden enligt klimatkonventionen. Årets version av World Watch Institutes Tillståndet i världen visar på en oroande utveckling vad gäller koldioxidutsläppen i världen. Att Sverige inom EU fått rätt att öka sina utsläpp av koldioxid med 5 % är därför en skandal. Energiöverenskommelsen öppnar vidare - alldeles oavsett maskeringsförsöken - för ökad fossilgasanvändning. Förutom Barsebäck 1 och 2 står resten av kärnkraftsavvecklingen skriven i stjärnorna. Fru talman! En vanlig fråga från dem som i dag vill gå ifrån linje 2 och folkomröstningsresultatet och dess bekräftelse i riksdagen 1980 är: Har Du inte märkt att det skett en del sedan 1980? Man kan väl inte bita sig fast i den kunskap som fanns då. De senaste åren har energifrågornas globala karaktär har blivit tydligare. Då kände vi inte till växthuseffekten. Nu har vi ju skrivit på klimatkonventionen. Inför en kunnig miljöopinion som minns framstår detta som totalt avklätt i all sin nakenhet. Jag vill inte ifrågasätta att linje 2-förespråkarna sedan 1980 faktiskt uppfattat verkligheten på detta sätt. De faktorer som man nu hänvisar till var emellertid inte okända 1980. Tvärtom fanns de styrkta av forskning redan då. Men de var inte okända utanför forskningen heller, och de var naturligtvis en bidragande faktor till det ställningstagande som åtskilliga av dem gjorde som liksom jag röstade på linje 3. I min hand har jag här en debattbok av den kände svenske professorn i meteorologi Bert Bolin. Titeln är Vad gör vi med klimatet? Boken kom 1979. Den handlar i huvudsak om klimatpåverkan av koldioxidutsläppen från energianvändningen och om växthuseffekten och byggde i sin tur bl.a. på en departementspromemoria från 1978 med titeln Klimatpåverkan av energiproduktion. Hänvisning till nya faktorer kan vara en spekulation i allmänhetens okunnighet just i dag i det informationsbrus som dränker oss dagligen. Men mer troligt är det ett pinsamt avslöjande av okunnigheten hos ansvariga politiker om förutsättningarna för en globalt ekologiskt hållbar energipolitik sedan långt före 1980. Visst kom klimatkonventionen först 1992. Men internationella konventioner brukar inte vara början utan slutet på en process, där nya fakta tas i beaktande. Visst vet vi mer om växthuseffekten i dag än 1980, men den var långt ifrån obekant då. Men som vanligt tar man inte till sig de varningstecken som forskarna presenterar förrän det är alldeles oundvikligt. I stället för att stanna upp inför oroande signaler och konstatera: hit men inte längre tills vi vet mer, är den vanliga politikerreaktionen att så länge vi inte vet absolut säkert att något är farligt skall vi inte göra något. Och vad gör vi i dag inför den helt skeva fördelningen av den globala energianvändningen? Vad som däremot är odiskutabelt är naturligtvis att de 17 år som gått sedan 1980 på flera sätt påverkar förutsättningarna att avveckla kärnkraften till 2010. Jag erkänner gärna att jag inte längre vet om det är möjligt. Bakom oss har vi 17 i stort sett bortkastade år, då föga gjorts för att på allvar ställa om energianvändningen i vårt land. Tvärtom har de politiskt ansvariga låtit Sverige bygga sig fast i ett väldigt elberoende, som det i dagens samhällsekonomiska läge med permanentad massarbetslöshet är oändligt mycket svårare för såväl statsmakter som den enskilde att ställa om. Men ansvaret för denna utveckling vilar på de partier som stod bakom linje 2 och därpå följande riksdagsbeslut 1980 och 1991. Misstanken att agerandet 1980 bara var ett sätt att vinna tid är inte orimlig. Misstanken förstärks naturligtvis ytterligare av hänvisningar till att det i folkomröstningskampanjen också sades att kärnkraftsreaktorerna skulle utnyttjas under sin tekniska och ekonomiska livslängd. Javisst, det finstilta meddelandet fanns säkert också. Men huvudmålet 1980 var att förhindra en avveckling av kärnkraften. Budskapet var entydigt: Med linje 2 blir det "avveckling med förnuft". Men betoningen låg för budbärarna på "förnuft" snarare än på "avveckling". Fru talman! Det finns runt om i de traditionella demokratierna en växande känsla av att politikerna inte håller ord. I någon mån kan politikerna försvaras med att verkligheten är alltmer komplicerad. Men just därför är det så viktigt att inte göra eller säga mer än vad man vet att man kan stå för. Folkomröstningen och riksdagsbeslutet 1980 har av förklarliga skäl av många kommit att uppfattas som ett avgörande test. Nu tror inte jag att en så stor andel av svenska folket som röstade för avveckling - linje 2 eller linje 3 - är särskilt upprörda över det som nu sker. En del finns inte längre. Andra har själva ändrat uppfattning i sakfrågan. Långt allvarligare är att många resignerat. Så länge politikerna inte lägger sig i ens vardagsliv struntar man i dem och deras löften. De som misströstar och helt tappar tilltron till det demokratiska systemet är kanske inte överväldigande många. Men när arbetslösheten inte längre är 3 % utan 15 % har den blivit en varböld i samhällskroppen. När en motsvarande andel av befolkningen får bekräftat att politikerna inte står vid sitt ord har vi en för vårt samhälle än farligare varböld. Fru talman! Frågan ställs ibland av dem som är yngre: Varför måste vi vara bundna av en folkomröstning 1980? Då hade inte vi rösträtt. Det är naturligtvis sant. Men det är ett argument mot folkomröstningar och inte mot beslutet att göra svensk kärnkraft till en parentes. År 2010 finns det två miljoner röstberättigade svenskar som inte fick delta i folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap. Men det beslutet är naturligtvis också oåterkalleligt. Fru talman! Tilltron till politiken skulle vinna mycket om vi liksom Tage Danielssons politiker talade sanning, om vi kunde redovisa att vi har ändrat uppfattning. Vi visste inte 1980 vad vi vet i dag. Framför allt kan vi inte fortsätta att hävda att varje nytt steg bara är den mest logiska och naturliga konsekvensen av vårt ställningstagande då, fast människor alldeles uppenbart ser att vi gör något annat. Det är inget konstigt i att ha fel och att göra fel. Det gör även politiker, och det vet människor. Föraktet kommer när vi slingrar oss och försöker få det att se ut som om det vore helt tvärtom. Fru talman! Jag kommer i voteringarna att stödja Miljöpartiets reservationer och yrkar bifall till reservationerna 15 och 36. Jag kommer vidare, om votering begärs, att stödja Folkpartiets reservationer 20

Fru talman! I morse hörde vi på nyheterna att genetiskt förorenad raps höll på att sås. Tonvis fick lov att dras tillbaka, och all redan uppkommen gröda måste plöjas ned. Att leka med själva livets grundstenar är farligt för framtiden. Man sade också att skadorna kunde ha fått så mardrömslikt stora följder att endast fantasin sätter gränser för dem. När det gäller kärnkraften är det endast verkligheten som sätter en gräns för hur stora skadorna kan bli. I stället för att säga att verkligheten är underbarare än dikten kan vi se att verkligheten när det gäller kärnkraften redan är mera fasansfull än både dikt, prosa och fantasi. Det gäller hela kedjan - uranbrytning, anrikning, transporter, själva kärnkraftverken, upparbetning och slutförvaring. Självklart gäller det också olyckor, och även nedmontering av avstängda kärnkraftverk. Varför vill kärnkraftsmotståndarna avveckla kärnkraften? Här inräknar jag också de partier som har gjort en överenskommelse. Jag tycker att polariseringen mellan kärnkraftsavvecklarna är olycklig. Här är några svar. Den är ingen lösning för framtiden. Den globala hotbilden är alltför farlig. Kärnkraften och kärnvapen är siamesiska tvillingar, och dessutom har vi risken för haverier. Avveckling minskar vår sårbarhet. Tolv åldrande reaktorer ersätts med förnybara, miljövänliga energikällor. Försvarsberedningen pekar ut kärnkraften som en av Sveriges allvarligaste säkerhetsrisker. Hela kedjan, från uranbrytning till slutförvaring, innehåller riskfaktorer. Kärnkraften ger det sämsta utfallet av alla energislag - 1,1 gånger insatsen. Hela kedjan är miljöfarlig, hotar oss och framtida generationer till hälsa och miljö samt skadar naturen och arvsmassan hos djur, växter och människor som blir utsatta för strålning. Oljan är slut om drygt 40 år, och uranet räcker eventuellt dubbla tiden. Vi måste arbeta med andra alternativ. Vad ger då avvecklingen? Den ger jobb. Den ger minskad sårbarhet, både när det gäller kontinuerlig eltillförsel och internationellt oberoende. Den ger bättre miljö och inhemska, förnybara energikällor. Avvecklingen ger en bättre handelsbalans. Vi behöver inte importera uran, olja eller kol. Kom aldrig och säg att kärnkraften är ren! Det ser ju rent ut när man tittar in i ett svenskt kärnkraftverk, men där bedrar man sig. Fråga aboriginerna! Fråga urbefolkningarna i Australien, indianerna i reservaten, befolkningen i Krasnokamensk och de unga värnpliktiga som sanerade Tjernobyl - 80 000. Kom och titta på de platser där man bryter uran och se hur det ser ut! Kom ihåg strejkerna i Australien, där australier strejkade därför att de fick för mycket strålning! Fråga aktivt! Gå ut och fråga i Three Mile Island! Fråga befolkningen där eller i Tjernobyl, Vitryssland och Ukraina! Vems är felet? frågar en representant från Greenpeace. Eller är det kanske inte någons fel, utan bara en av världens tragedier? När uranet har tvättats med vatten och svavelsyra finns fortfarande 85 % av radioaktiviteten kvar i gruset. Man använder urangrus i den betong som man bygger sina hus av i t.ex. Krasnokamensk, och krossat avfall täcker vägarna. Härifrån har delar av vårt uran kommit ända sedan 1989. Slutförvaringen är inte löst. Ingen kan garantera att avfallet kan förvaras säkert i minst 100 000 år. Miljöförstöringen ökar för varje led i kärnbränslekedjan. Kärnkraften är miljöfarlig - allt annat är bara myter som sprids av kärnkraftsindustrin. Kärnkraftverken kan aldrig bli helt säkra, inte ens de svenska. Det är endast Sverige som svensk kärnkraft har. Tekniken styrs av människan, och det är mänskligt att fela. Amerikanska kärnkraftsinspektionen räknar med en större kärnkraftsolycka vart tjugonde år. De här uppgifterna kommer från NUTEK:s information. Uranbrytningen förstör både stora landarealer och grundvattnet. Uranbrytningen skadar därför befolkningen var den än sker. Produktionen av 15 g uran till reaktorbränsle leder till att 200 kg radioaktivt avfall och 40 kg koncentrerad svavelsyra sprids i naturen. På ålderns höst kommer krämporna. Antalet felrapporter från kärnkraftverken till Kärnkraftinspektionen har ökat lavinartat den senaste tioårsperioden. De äldre reaktorerna börjar bli slitna. Ny Teknik har sammanställt driftsstatistiken, och det mänskliga felhandlandet och materialfel är de vanligaste orsakerna. De äldsta reaktorerna är dyrast i drift. I några fall kan lönsamheten ifrågasättas. Men även den sist byggda Forsmark 3 har hittills inte varit lönsam med dagens elpris. Öhrlings revisionsbyrå har gjort en revidering åt Energikommissionen som visar det. Detta är orsaker till att Miljöpartiet vill avveckla i snabbare takt. Vi säger naturligtvis ja till att börja avveckla i vilken takt som helst. Vi har förslag om en treårig, en tioårig och en femtonårig avveckling av kärnkraften. Om det görs på tre år kostar det självfallet pengar, och det kostar på. Vi ser kanske inte att vi kan få gehör för det någonstans, men fram till år 2010 borde vi ha klarat av det. Vi vill avveckla snabbare. Vi har en realistisk ersättning av kärnkraftselen, och då har vi räknat lågt. Ökad kraftvärme genom fjärrvärme och genom industrin kan ge 12-15 TWh. Kraftvärme i massaindustrin genom eldning av svartlutar kan ge 30 TWh, men vi har räknat med 10. Energisparande effektivisering med 2 % om året ger utrymme för 40 TWh i längden. Bioenergi genom kraftvärmeverk och värmepumpar kan ge 15 TWh. Solenergi kan, mycket lågt räknat - här finns naturligtvis en oerhörd potential - ge 3 TWh. Våg och vindkraft kan ge 15 TWh. Varför har Danmark så mycket vindkraft? Varför har Sverige inte satsat på det? Det skulle dessutom ge jobb. Riksdagen har beslutat att kärnkraften skall avvecklas.

Fru talman! När svenska folket i 1980 års folkomröstning tog ställning till det svenska energisystemets utformning var Sverige mycket beroende av fossila bränslen, främst olja. Omröstningen gällde kärnkraftens roll i det framtida energisystemet. Skulle de tolv reaktorer som då var i drift, färdiga eller under byggnad snabbavvecklas, respektive inte få startas eller färdigställas? Det var linje 3, det s.k. avvecklingsalternativet, som formulerades av Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna. Denna linje var otroligt lättsinnig. De lovade faktiskt på sin valsedel att kärnkraften skulle avvecklas till 1990 och ersättas med sol, vind och biomassa. Mot denna orealistiska uppfattning stod dels Moderaternas linje 1, dels Socialdemokraternas och Folkpartiets gemensamma linje 2, som innebar att kärnkraftsreaktorerna skulle användas under sin tekniska livslängd eller till dess att förnybara alternativ blev tillgängliga och avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållandet av sysselsättning och välfärd. Linje 2-kampanjen drevs under devisen Avveckla med förnuft. Med det menades att kärnkraften skulle avvecklas när förutsättningarna fanns för att ersätta kärnkraftselen med förnybara energikällor. Därför hade linje 2 en s.k. avvecklingsplan, Förslag till avveckling av det svenska kärnkraftsprogrammet, där man steg för steg redogjorde för vad som måste göras för att en avveckling skulle kunna genomföras. Den byggde på att teknikutvecklingen skulle drivas på så att en avveckling kunde inledas när reaktorerna tjänat ut, vilket enligt vad man då trodde var ca 25 år. Enligt denna plan skulle vi t.ex. vid ingången av 1990-talet ha ca 10 TWh el från förnybara energikällor i det svenska energisystemet. Det är ingen överdrift att säga att vi inom linje 2 på den tiden var överoptimistiska när det gällde utvecklingen av förnybara energikällor. Men vi hade å andra sidan en överdrivet försiktig intställning till kärnkraftverkens livslängd. Då utgick man från ca 25 års livslängd. I dag vet vi att den är betydligt längre och att den varierar mellan olika reaktorer. Det troligaste är att de mindre verken kommer att ges kortare livslängd och de större betydligt längre. Kostnaderna för att underhålla och öka säkerheten är relativt lika oberoende av reaktorns storlek. Detta medför i sin tur att de reaktorer som kan producera mest elektricitet blir de som ägarna kommer att investera mest i, och de kommer därför att användas längre. Nu är det så att investeringarna i samtliga kärnkraftverk till år 2000 uppgår till 7 miljarder kronor, enligt planerna. Det innebär att kärnkraftverken blir alltmer säkra och effektiva. När de tolv kärnkraftverken var färdigbyggda producerades 53 TWh. Man har genom åren förbättrat säkerheten och uttagseffekten till 71 TWh 1996. Trots detta var vi tvungna att netto importera 5 TWh förra året. Vi är med andra ord inte framme vid tidpunkten för att påbörja en avveckling av Barsebäcksverken. Fru talman! Debatten om den svenska kärnkraftens avveckling har länge utgått från att verken har 25 års livslängd, och riksdagen har därför beslutat att det sista verket skall stängas senast år 2010. I och med Av den föreliggande propositionen nr 84 framgår att trepartiuppgörelsen slår fast att år 2010 inte skall gälla längre. Men i propositionen saknas en beslutspunkt om detta. Det var ett av skälen till att jag och Paavo Vallius tog upp detta i motion Nu19. Majoriteten i näringsutskottet har tillstyrkt motionen i detta avseende, vilket vi med tacksamhet kan konstatera. I 1991 års överenskommelse slogs fast att inledningen till och takten i kärnkraftsavvecklingen skulle avgöras av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga priser. Överenskommelsen och det därpå grundade riksdagsbeslutet har därför godtagits av samtliga partier i riksdagen utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det finns således en stor majoritet i riksdagen som har anslutit sig till linje 2:s energipolitik, med innebörden att först sedan resultatet av sparande och tillförsel av miljöacceptabel el till ett konkurrenskraftigt pris tagits fram, kan kärnkraftsavvecklingen inledas. Den nu föreliggande propositionen, byggd på en överenskommelse mellan Centerpartiet, Vänsterpartiet och regeringen, avviker när det gäller kärnkraftens avveckling och ersättning med ny elkraft enligt vår uppfattning såväl från linje 2:s energipolitik som 1991 års energipolitiska beslut. Avvikelsen gäller främst två områden. Det första gäller tidpunkten för avvecklingens inledning, där avvecklingen nu skall ske innan tillräcklig ny kraft tillförts och innan effekterna av effektiviseringar och besparingar uppnåtts. Det gäller bl.a. vad kärnkraften skall ersättas med. Kravet på att ersättningen skall utgöras av förnybara energislag nämns inte. Tvärtom framhålls att naturgas är mindre skadligt än kol och olja. Om detta innebär att ersättningselen skall produceras med gas sägs inte klart ut i propositionen, men det befintliga naturgasnätet skall enligt propositionen utnyttjas effektivare. Det finns enligt vår uppfattning en uppenbar risk för att Sverige på detta sätt kommer att återgå till ett stort inslag av fossilbaserad elproduktion. Då kommer vi också i konflikt med våra åtaganden enligt Rioöverenskommelsen om minskade CO2-utsläpp. Sveriges anseende som ett miljöansvarigt land kan komma att skamfilas. En omställning av energisystem är ett enormt ingrepp i det svenska samhället. Kostnaderna är mycket stora, och de miljöriktiga alternativen finns ännu inte kommersiellt gångbara. Ingen kommer att gå oberörd genom processen. Hushållen, miljön, industrin, forskningen och hälso och sjukvården kommer alla att få vidkännas följderna. Det var just med hänsyn till energins stora betydelse för samhället som linje 2 så tydligt uttalade att en förtida avveckling var en gigantisk kapitalförstörelse. Hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd av det bärande skälet för att kärnkraften inte skulle avvecklas innan fullgoda alternativ fanns redo att ta över den framtida elproduktionen. Dit har vi ännu inte kommit. Stora insatser med den inriktning som nu föreslås i propositionen måste till innan en avveckling av det nuvarande energisystemet kan inledas med ett program för en omfattande satsning på effektivisering av elanvändningen, konvertering av elvärme och utveckling av förnybar elproduktion. Vi menar att inledningen och takten i kärnkraftsavvecklingen avgörs av resultaten av hushållning med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationella konkurrenskraftiga elpriser. Vi menar att ett program med den inriktningen snarast bör sättas i gång och följas upp med en kontrollstation inom en femårsperiod. Så inleds bäst omställningen. När kontrollstationen visar att vi uppnått erforderliga resultat kan avvecklingen inledas. Fru talman! Det jag nu har redovisat är den uppfattning som jag och Paavo Vallius står för. Det är ett upplägg som är förnuftigt och som tar hänsyn till miljön, ekonomin, sysselsättning och välfärd. Det är ett upplägg som också stöds av större delen av svenska folket. Det gäller såväl industrin som fackföreningsrörelsen. Vi känner oss inte ensamma. Eftersom inga andra partier eller riksdagsledamöter har ställt sig bakom detta upplägg yrkar jag inte på någon rösträkning. Men vi står självfallet bakom vår motion i dess helhet.

Fru talman! Jag vill ställa en kort fråga. Jag har här siffror över nettoexporten 1985-1995. Under den tiden exporterade Sverige netto 23 TWh. Det var olyckligt att Inge Carlsson nämnde just det året som det var torrår. Ibland har vi producerat 73 TWh vattenkraft och ca 55 TWh kärnkraft. Det finns potential i Sverige att göra någonting. Vi vet också att vatten vissa tidpunkter på året och vissa tidpunkter på dygnet rinner förbi turbinerna. Den potentialen off peak skulle man kunna använda genom att t.ex. lagra som vätgas och utveckla en sådan teknik. Jag vill fråga Inge Carlsson: Menar Inge Carlsson att det inte redan finns teknik för hur vi skall energieffektivisera? Vi vet att Björn Carlsson har sagt att vi redan från sjätte reaktorn har ett överskott. Finns det inte utrymme för att stoppa kärnkraften mycket snabbare än vad Inge Carlsson tror? När det gäller de elintensiva företagen i Norrland kommer vattenkraften från norr. Det är i söder det är problem, och då ofta med överföringen.
Fru talman! Jag angav hur det var förra året, år 1996. Det beskrivs i propositionen. Där framgår det att vi hade en nettoimport på 5 TWh. Men det står också i propositionen om andra år. År 1970 var nettoimporten inte så mycket. Vi lever i en osäkerhet. Vi kan inte påverka torrår. Det kan vi påverka i en framtid när vi får en mer miljöaccepterande energikraft i landet. Att som Miljöpartiet vill snabbt avveckla tre kärnkraftverk innebär att vi måste använda mer gas, olja och kol. Då förstör vi och förändrar vår miljö till vår nackdel. Ert upplägg är orealistiskt. Vi måste sätta igång det program som Socialdemokraterna och de andra två partierna har tagit fram. Det är ett bra program. Men vi måste se till att det först får bäring innan vi börjar med den förtida avvecklingen.
Fru talman! Nog måste den uppfattningen vara orealistisk. Fem reaktorer stod stilla på hösten 1992. Här har jag en rapport från den 4 december 1992 om vad som hände då. Det var ingenting som stängdes av i Sverige. Visserligen sade man att industrierna inte gick så bra just då. Men vi klarade oss väldigt bra. T.o.m. det året när fem reaktorer stod stilla hade vi en nettoexport! Det är helt otroligt! År 1992 hade vi en nettoexport på 2 TWh. Det finns ett överskott. Jag vet att Lennart Daléus kommer att tala om biobränslen. Jag tänker lämna över ordet till honom. Jag vet att man räknar med att man kan ersätta uppemot sex reaktorer enbart med biobränsle.
Fru talman! Varje år stängs reaktorerna av för att man skall byta ut vissa delar så att de skall bli säkrare och mer effektiva. Jag vet från min egen hemkommun Finspång att flera hundratals människor på ABB får åka ut till de olika kärnkraftverken för att göra dessa renoveringar. Enligt det program som kärnkraftverken och industrin nu har lagt fram skall 7 miljarder kronor investeras fram till år 2000. Självklart blir det då kortare och längre avbrott. Det måste det bli, eftersom man skall göra renoveringarna. Så har det alltid varit, och så kommer det att vara ända till den dag när kärnkraften är avvecklad. Vi kommer alltid att ha kärnkraftverken avstängda vissa tider för att förbättra säkerheten, men också för att kunna få ut ännu mer eleffekt av dem.

Fru talman! Det är uppenbarligen två typer av mörker som enligt kärnkraftens vänner här i kammaren kommer att sänka sig över Sverige och världen om vi i Sverige nästa år stänger en reaktor i Barsebäck. De här linjerna har litet olika vapendragare. Enligt den ena linjen kommer vi att få elbrist i Sverige om vi stänger en reaktor i Barsebäck nästa år. Elen kommer inte att räcka till den industri som nödvändigtvis behöver den. Några orter med av Mikael Odenberg angivna ändelser kommer att försvinna, om jag förstod saken rätt. Det kommer inte att finnas el till husen. Det kommer att bli mörkt i hemmen, spisarna slocknar och barnen kommer att börja gråta. Det är det ena mörkret. Det andra mörkret redovisas mycket bra av Dan Ericsson. Det innebär att om vi stänger en reaktor i Barsebäck nästa år kommer detta att medföra allvarliga klimatförändringar som gör att öknarna kommer att breda ut sig, klimatet kommer att ändras på många håll på jorden och den biologiska mångfalden kommer att försvinna. Vi kommer också att få ytterligare några effekter av den här händelsen. Fru talman! Nu är det inte så. Dessa beskrivningar är inte alldeles korrekta. I själva verket innebär det beslut som vi är på väg att fatta i dag att vi i ökad utsträckning börjar använda el till de saker där el är bäst. På det fikonspråk som användes förr i världen brukade man tala om elspecifika ändamål. Det beslut vi är på väg att fatta innebär också att vi får en stabilitet i energiförsörjningen som är helt annorlunda än den vi har levt med under en följd av år. Vi grundar försörjningen på de inhemska förnybara energikällorna, särskilt biobränslen. Vi kommer att bli allt effektivare där. Samtidigt är det mycket tydligt att andra mål på energiområdet, som bevarandet av de fyra outbyggda älvarna, respekten för klimatmålen och naturligtvis ambitionen att se till att de som behöver el till konkurrenskraftiga priser också får det, finns med i det förslag till beslut som kommer ifrån näringsutskottet. Därför vill jag också gärna unna kammaren att bifalla hemställan i det här betänkandet. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Betänkandet och resultatet av det här arbetet är en politisk framgång. Det tror jag alla kan hålla med mig om. Jag tycker att man skall säga att det är en politisk framgång för det arbete vi i Centerpartiet har bedrivit på energiområdet. Det har inte alltid varit lätt, fru talman. Det har under många år förekommit de mest hätska utfall från olika håll i det arbetet. Den dekal som jag ser ligger här till tröst för en av mina moderata kolleger här i kammaren i dag säljs utför på gatan av Europeiska arbetarpartiet, EAP. På den dekalen står det: Behåll Barsebäck - avveckla Centern. Det är bara en enkel västanfläkt mot den kritik och det sätt att debattera som ofta kommit från kärnkraftens vänner. Det här beslutet är ändå kanske inte i första hand just en politisk framgång. Jag tycker att det är viktigt att säga att det är många som under årens lopp har arbetat för att detta skall bli verklighet. Det är många människor i olika organisationer, enskilt och i andra sammanhang som har drivit en kamp och ett arbete som vi nu i dag kan se börjar ge ett praktiskt resultat. Det kan vara Folkkampanjen, Jordens vänner, Miljöförbundet, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, för att nämna några på miljöområdet. Det finns många enskilda individer som också har arbetat för detta. Jag tycker att det är värt att säga att Birgitta Hambraeus tidiga kamp här i riksdagen har varit viktig. Forskare som Hannes Alfvén och samhällsdebattörer som Hasse och Tage har också nämnts här tidigare. Det har blivit en framgång i det här arbetet trots många saker - trots en ihärdig kampanj från industrin och trots en ihärdig kampanj från Sveriges största morgontidning, som någon berörde här tidigare. Med den avsågs, vad jag förstår, Dagens Nyheter som har fört en exempellös kampanj under det senaste året till förmån för kärnkraften. I förhållande till tidigare positioner har tidningen visat en exempellös brist på ryggrad i förhållningssättet i en viktigt samhällsfråga. Jag vet inte om fru talman läser Dagens Nyheter dagligen på morgnarna. Där har man illustrerat biobränslen genom det infama skrämselsättet att visa några farbröder som står i källaren på Östermalm med keps och en gammal såg och sågar på brädor och annat avfall från 30-talet. Det har man kallat biobränsle. Vi andra vet att biobränsle är något helt annat. Det är något modernt och tekniskt avancerat. Den här framgången har naturligtvis också kommit trots motstånd ifrån andra partier. Dessa andra partier har också visat en närmast exempellös brist på hållning i en sakfråga. Det smärtar mycket att säga detta, fru talman, men det kanske tydligaste exemplet är ju Kristdemokraterna. Det smärtar särskilt eftersom det är Dan Ericsson som företräder dem i den här debatten. De har gått ifrån ett mycket tydligt ställningstagande under folkomröstningen för en avveckling av kärnkraften till att nu närmast ha passerat rakt igenom Moderaterna och ut på andra sidan i sin kärlek till den här energikällan. Detta har man gjort, fru talman, trots att man även i modern tid har ställt sig på avvecklingens sida. Så sent som i det som var Kristdemokraternas valmanifest för den innevarande mandatperioden sägs det mycket tydligt i punkt 8: Påbörja kärnkraftsavvecklingen! Det är tydligt och klart. Det finns inga förbehåll. Lika tydligt är detta också i en intervju med Kristdemokraternas partiledare inför den här mandatperioden. Han svarar föredömligt kort. Han får följande fråga av programledaren: Skall kärnkraften börja avvecklas under nästa mandatperiod? Kristdemokraternas partiledare svarar: Ja! Det finns inga förbehåll och inget krafs i kanten. Han utvecklar detta något också. Det hade kanske varit av värde för Dan Ericsson att lyssna till detta. Jag vill säga så här, säger Kristdemokraternas partiledare, att det är inte så märkvärdigt att stänga av ett aggregat. Det första aggregatet är inte så svårt att stänga. Det är svårare att stänga det sista. Jag tror att vi klarar det väldigt väl att stänga ett aggregat. Det blir svårare framöver, men vi måste börja. Dessa löften och dessa uttalanden har uppenbarligen inget värde längre i det kristdemokratiska agerandet i energifrågan. Det verkar som om man på något sätt har drabbats av ett etiskt sönderfall i förhållande till sina tidigare löften. Som alla andra måste man naturligtvis relatera till klimatfrågan. Jag noterar att Dan Ericsson i sitt inlägg säger att World Watch Institute på olika sätt har redovisat klimatförändringarna och deras konsekvenser för människor runt om på jorden, inte minst på miljöområdet. Han glömde att säga att när World Watch Institutes ledare Lester Brown var här och presenterade rapporten var det största glädjeämnet för honom beslutet om att vi skulle inleda kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Det glömmer naturligtvis Dan Ericsson att säga. Fru talman! Man måste ju också fråga om Dan Ericsson verkligen vill antyda eller låta göra troligt att man undviker alla de katastrofer som han har talat om som effekter när det gäller klimatförändringarna om vi inte ställer av en reaktor i Barsebäck. Är det så? Klara vi klimatsituationen på det enkla sättet? Till sist blir man litet ledsen när Dan Ericsson säger att partitaktiken har gått före i sakfrågan. Jag vet inte vilka han primärt riktade sig till, men det kan inte vara så att Dan Ericsson dels har glömt den gemensamma kampen inför folkomröstningen, dels har varit ovetande om att vi under de 17 år som har gått sedan dess faktiskt mycket ihärdigt och med samma inriktning har drivit kampen för att få en avveckling till stånd. Fru talman! Det finns inte så mycket att förvånas över när det gäller Moderaterna. Några saker kan dock vara värda att säga. Mikael Odenberg efterlyste en bred uppgörelse. Det har han gjort många gånger. Jag har lyssnat på honom både i kammaren och i andra debatter. Det är bra med breda uppgörelser, fru talman, men det är bättre med kloka uppgörelser. Att åstadkomma en bred uppgörelse som skulle ha rymt de moderata ståndpunkterna hade naturligtvis inneburit att uppgörelsen inte hade blivit klok. För vår del har valet varit väldigt enkelt. Vi står bakom den här uppgörelsen och det här beslutet. Det har den tillräckliga bredden och den nödvändiga klokskapen. Det är det viktiga. Jag tror att moderaternas ståndpunkt svårligen skulle ha rymts i något som hade haft förutsättning att bli ett rimligt beslut här i kammaren. Fru talman! Jag blir också något förvånad över en annan sak. Mikael Odenberg sade, om jag tolkade honom rätt, att vi i beslutet borde ange ett lägsta golv när det gäller ersättningen till Sydkraft och de ekonomiska relationer som kan uppstå i samband med avvecklingen. Jag undrar om han menade allvar. Vi skulle alltså inför en förestående förhandling skriva in i ett riksdagsbeslut var golvet finns i den ena partens förhandlingspositioner. Jag vet inte om det är modellen för det moderata sättet att arbeta med den här eller andra liknande frågor. Det allra mest intressanta är kanske ändå moderaternas starka krav på att beslutet skall förändras och, om jag tolkade det rätt, rivas upp. Jag kan kanske ställa en fråga, med litet andra utgångspunkter än näringsministern om det tillåts, till både Moderaterna och Kristdemokraterna och för den delen även Folkpartiet. Låt oss säga att det efter valet bildades en regering i vilken de partierna var med. Skulle man då se till att det i en regeringsförklaring skrevs in att beslutet om avveckling av Barsebäck skulle rivas upp? Skulle man se till att en reaktor startades och att den andra över huvud taget aldrig kom i fråga? Är det den inriktning som Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet redovisar i energifrågan inför ett kommande val och ett kommande politiskt arbete efter valet? Fru talman! Till slut vill jag säga två saker till Karin Falkmer och Inge Carlsson. Karin Falkmer talade mycket om tankeförbudsparagrafen, som en del benämner den. Jag tror inte att den är problemet, fru talman. Problemet är snarare att det inte finns någon ute i världen som vill köpa svenska reaktorer. Och varför skulle man göra det? ABB Atom sålde sin senaste och vad mig anbelangar sista reaktor 1976. Så någon spjutspetsteknologi eller spjutspetsindustri går det väl knappast tala om i det tidsperspektivet. Att man inte har lyckats sälja någon reaktor beror inte på att man i Sverige inte får uppföra någon reaktor. Det beror på att det inte finns någon ute i världen som vill ha reaktorer. Det är ju sanningen. Dessbättre är det i själva verket så att kärnkraften inte byggs ut offensivt på något håll i världen i dag, med några undantag: Frankrike, kanske Sydkorea och kanske Japan. I övrigt är kärnkraften död. Det finns inte någon efterfrågan på teknologin. Jag måste fråga Inge Carlsson vad han menade när han i Energikommissionen skrev under formuleringen att det är kommissionens uppfattning att ett kärnkraftsaggregat kan ställas av under mandatperioden utan att kraftbalansen påverkas påtagligt. Varför lämnade han den informationen till omvärlden om den inte skulle användas, hanteras, bli till något nyttigt i det politiska arbetet? Var det bara en trivial, värdelös, ointressant information som han var med om att lämna utan några andra vidare förbehåll? Fru talman! Jag tror att det blir ett bra beslut vi kommer att fatta här i dag. Det är ett beslut som pekar framåt, ett beslut som kommer att ge möjligheter. Men det är också ett beslut som ger mandat för många att fortsätta arbetet: riksdag, regering, myndigheter, kraftföretag och en mycket livaktig energipolitisk opinion. Jag kan lova, fru talman, att vi i Centern kommer att delta i det arbetet, i den opinionsbildningen, också i fortsättningen.
Fru talman! Den här uppgörelsen är kanske inte främst en politisk framgång för Centerpartiet utan en politisk framgång för Lennart Daléus. Utan hans insats i överläggningarna hade nog den uppgörelse som var på gång kunnat fullföljas. Då hade principen att tillföra förnybar el och att spara bort el innan en reaktor stängs kunnat fullföljas. Dessutom hade vi kanske också haft en bredare uppslutning kring energiuppgörelsen. Lennart Daléus såg till att det blev den uppgörelse som det blev. Han fick regeringspartiet att byta ståndpunkt strax innan målgång. Lennart Daléus vet mycket väl att när jag talar om partipolitik i sakfrågan är det inte riktat till Lennart Daléus utan till regeringen. Även jag måste bli litet förvånad, precis som näringsministern tidigare blev över mig, när Daléus säger att jag har en kärlek till kärnkraften som energikälla. Den typen av lågvattenmärke tycker jag att vi skall kunna avstå från fortsättningsvis. Det är ju inte på det sättet. Vi kristdemokrater har envetet drivit en politik för att möjliggöra utfasningen av kärnkraften. Vi kommer att fortsätta med detta. Men det skall ske på ett sätt som faktiskt leder till ett ekologiskt hållbart samhälle. När det gäller den risk jag målade upp tror jag inte att avstängningen av en reaktor innebär att vi får en dramatisk växthuseffekt. Men en reaktor visar vägen för hur detta skall kunna genomföras. Risken är att användningen av fossilbränslen omöjliggör framtagandet av biobränslen, av alternativ. Därmed har man bäddat för en förstärkt växthuseffekt. Det är den problematiken som vi har pekat på och som vi fortsätter att peka på. Det var ju denna risk som var avgörande. Vi kan inte ta på vårt ansvar att nu påbörja en avveckling på ett års sikt, när det leder till de stora effekter som det faktiskt är fråga om.
Fru talman! Det är inte riktigt så. Om man successivt och vad jag begriper medvetet hela tiden sätter käppar i hjulet för en avveckling som man muntligen säger sig förespråka, så växer misstanken att man tycker att tingens ordning är bra. Jag kanske inte skall använda det starka uttrycket kärlek till kärnkraften, men misstanken växer att man tycker att det är bra att kärnkraften finns. Det agerande som kristdemokraterna har visat i den här frågan under de senaste åren och som har lett till att man inte är med i uppgörelsen, står i bjärt kontrast till det löfte man gav väljarna i sitt eget valmanifest inför den här mandatperioden. Det står i bjärt kontrast till det löfte som tveklöst ligger i er partiledares konkreta svar på frågan om vilket förhållningssätt man har till kärnkraften, nämligen att det inte är så märkvärdigt att stänga av ett aggregat. På frågan om man skall stänga av ett aggregat blev svaret ett ja utan förbehåll. Eftersom vi tidigare har haft en mycket tydlig gemensam utgångspunkt är det naturligtvis med viss besvikelse jag tar del av den här glidningen i förhållningssätt. Man målar upp alla dessa fasor som klimatförändringen för all del kanske rymmer, men som knappast är resultatet av att vi försöker göra några saker samtidigt: stänga kärnkraften, behålla älvarna som de är, arbeta för klimatmålet och se till att industrin får den el den behöver. Vi måste ju försöka klara de sakerna samtidigt. Men det försöker ni med ert arbete nu undvika, och det gör mig besviken, fru talman.
Fru talman! Besvikelser har vi väl alla från och till. Min stora besvikelse var att vi inte fick den breda uppgörelse som hade varit möjlig att träffa med Centerpartiet, Vänstern, Socialdemokraterna och jag tror också Folkpartiet och Kristdemokraterna. Då hade vi haft en annan situation i dag. Vi hade haft en uppslutning kring energipolitiken. Det hade skett på ett sådant sätt att vi inte hade riskerat några större elprishöjningar. Det hade heller inte lett till ett ökat fossilberoende. Då hade vi haft en annan uppgörelse. Jag beklagar att Lennart Daléus på den punkten vann denna politiska seger. På tal om löften, om att förbehållslöst svara ja eller nej, har Centern faktiskt sagt att 2010 är ett slutår. Det har man sagt mycket tydligt och klart nästan ända fram till innevarande år. Nu skriver man under ett betänkande där det står att år 2010 inte längre gäller som slutår för kärnkraftsavvecklingen. Vi kan ställa det i relation till det som Daléus säger. Nu ställer Centern upp på att vi inte kan slutföra avvecklingen till 2010. Vi kristdemokrater har sagt att vi inte är beredda att betala priset för en ökad fossilbränsleanvändning som leder till en växthuseffekt och kanske omöjliggör hela omställningen av energisystemet. Vi vill se till att omställningen sker på ett sådant sätt att vi får ett biobränslebaserat energisystem, mer vindkraft, mer solkraft och en del småskalig vattenkraft. Det är vad det handlar om. Jag hoppas att vi också fortsättningsvis skall kunna ha en bra relation med Centerpartiet i dessa frågor. I grunden vill vi fasa ut kärnkraften. Vad det handlar om är takten och trovärdigheten i att det sker på ett miljömässigt riktigt sätt.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra med goda relationer. Det finns antagligen en djup förståelse på sina håll hos kristdemokraterna för vikten av avveckling. Man kan se spår av det i debatten. Det är viktigt. Det skall vårdas på olika sätt. Dan Ericsson efterlyste en bredd i uppgörelsen. Vårt problem var att en sådan bred uppgörelse skulle ha lett till ett oklokt beslut. Det är viktigt att vi kommer i gång nu, att starten måste ske under denna mandatperiod, som ni skriver i ert valmanifest, för att hela omställningsprocessen skall komma i gång. Fru talman! Några av dem som jag ställde frågor till tidigare var inte inne i kammaren och vill följaktligen inte svara. Dan Ericsson har inte heller någon mer möjlighet att svara mig. Jag får ta upp min fråga i andra sammanhang, om hur Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet kommer att formulera sig inför den kommande mandatperioden. Vilka krav kommer de att ställa på att beslutet om Barsebäck skall rivas upp?
Fru talman! Jag fick en fråga av Lennart Daléus om hur jag i Energikommissionen kunde ställa mig bakom att vi skulle stänga av ett kärnkraftverk under denna mandatperiod utan att det påtagligt skulle försämra energibalansen. Det ställningstagandet gjorde vi någon gång under 1996. Vi hade långa diskussioner. Det fanns forskare som hävdade att det skulle vara olyckligt om det blev ett fortsatt torrår. Centerpartiet drev denna fråga hårt. Vi försökte att bli överens i många frågor, för att få en bättre helhet. Av det skälet var vi med. Sedan såg vi resultatet av 1996. Då såg vi att det inte hade varit så klokt att fatta det beslutet, eftersom vi just det året hade en nettoimport på 5 TWh. Lennart Daléus har ju varit en tung general för sin linje. Först sade ni att all kärnkraft skulle vara borta till 1990. Sedan var ni med om en uppgörelse om att 2010 skulle gälla. Nu är 2010 snart borta. Då förmodar jag att Lennart Daléus flyttar fram positionerna ytterligare 20 år. Det tycker jag är mer anmärkningsvärt, särskilt som ni från Centerpartiet hävdar att ni kan så mycket om energipolitik. Ni går från 1990 till 2010 och sedan kanske till 2030. Det är ju enormt. Så länge kommer ingen av oss att sitta i riksdagen. Vi får inte vara med om 2030 - inte jag i alla fall. Där någonstans har ni hamnat nu. Det är anmärkningsvärt.
Fru talman! Det är inte rimligt att resonera som Inge Carlsson gör. I folkomröstningen stod vi för en linje som innebar att man skulle stänga av sex förhållandevis små reaktorer fram till 1990. Nu inträffade det tragiska att vi inte vann folkomröstningen. Det gjorde den linje som Inge Carlsson stod för. Den linjen drev mycket tydligt kravet om 25 år för reaktorerna och årtalet 2010. Vi accepterar resultaten av folkomröstningar, både denna och andra. Vi accepterade motvilligt att 2010 skulle gälla som slutår. Om nu de som drev den linjen kommer fram till att det blir svårt - det är för övrigt en uppfattning som jag delar - är det inte avgörande för vårt arbete mot kärnkraften. Att pådyvla oss att vi skulle ha uppfunnit begreppet 2010 är litet magstarkt. Nu vet man inte när avvecklingen blir av. Förhoppningsvis är all kärnkraft borta inte långt efter Fru talman! Inge Carlssons beskrivning av Energikommissionens arbete är också märklig. Det verkar som om man har arbetat mycket kortsiktigt i en utredning som var så tung. Det som man var övertygad om var sanning 1996 är osanning 1997. Ni lämnade t.o.m. ett särskilt yttrande med innebörden att det var er uppfattning att man kunde stänga av ett aggregat under mandatperioden utan att kraftbalansen skulle påverkas påtagligt, utan reservationer för priser och annat. Den informationen måste ha varit avsedd för något operativt och inte bara för att vi andra skulle läsa den. Vad var den informationen till för, Inge
Fru talman! Det är svårt att direkt tala om vad informationen var till för. Jag tror att avsikten var att man skulle försöka bädda för en politisk uppgörelse om den framtida energipolitiken. Jag vet att vi hade långa diskussioner. Vi kom in i ett skede där vi inte var rustade för att se skälen. Det blev en ganska snabb diskussion. Jag tror att avsikten var att bädda för en långsiktig uppgörelse. Man kan inte säga just nu att det blev det. Några partier har ställt sig bakom Energikommissionens sätt att resonera om stängningen av en reaktor. Jag delar naturligtvis inte den uppfattningen nu, när jag ser energibalansen från förra året. Mot den bakgrunden är det olyckligt att börja nu.
Fru talman! Det är trevligt att höra att Inge Carlsson kan beskriva det så. Beskedet i Energikommissionens material var till för att lägga grunden för en långsiktig uppgörelse, med det innehåll som beskrevs. Fru talman! Jag tillhör dem som tog till mig mycket av det Energikommissionen skrev just på den punkten. Jag är glad att den delen av materialet har kommit till nytta och nu blir del i ett beslut som Inge Carlsson av någon obegriplig anledning inte vill vara med om - det är detta som är kullerbyttan. Jag är dock övertygad om att majoriteten i riksdagen ändå kommer att räcka.
Fru talman! Vi har suttit i överläggningar tillsammans. Lennart Daléus vet att jag tog fram en rapport för att visa hur det har varit i t.ex. Tyskland med ersättningsanspråk. Där har man lagt ned reaktorer litet tidigare än tänkt, om vi ser på avskrivningstid eller teknisk livslängd. Där finns inga ersättningsanspråk. Man står helt och hållet för den kostnad som uppkommer på grund av högre elpris. Reaktorerna skall läggas ned. Det måste ske tidigare. Man står också för atomansvarighet osv. Lennart Daléus och jag var helt överens om att vi egentligen inte vill att staten skall betala ersättning för de reaktorer som i allra högsta grad är riskfaktorer. I stället skall vi se till miljö, hälsa och säkerhet. Egentligen borde det inte bli någon större ersättning för förlorad inkomst i framtiden. Frågan är mycket intressant. Nu sitter man och skall förhandla. Det är enorma summor som helt plötsligt skall betalas till reaktorerna Barsebäck 1 och 2, precis som om ingen vetat om att de skulle stängas av. Båda reaktorerna är snart 25 år. Ett problem är ägandet och förändringen i grundlagen, regeringsformen 2 kap. 18 §. Hur ser Lennart Daléus på det? Hur skall detta problem kunna lösas?
Fru talman! Vi behöver kanske inte något nytt förhållningssätt till grundlagen. Den grundläggande frågan är att man måste ta hänsyn till ägandet av kärnkraftverket. Avställningen av reaktorer måste ske på ett korrekt sätt. Även om man har de ambitioner som jag och många andra har, nämligen att kärnkraften skall avvecklas, kan man inte sätta sig över lagar som är till för att bl.a. skydda ägandet i landet. Men det är en annan fråga än vilket ansvar kraftföretagen skall ta under drift. Jag tror inte att Eva Goës och jag har delade meningar om det. Det skall naturligtvis vara ett större ansvar, mycket större vad mig anbelangar. Hur de ekonomiska relationerna till ägaren av kraftreaktorerna skall vara är någonting som nu skall diskuteras. Att man inte kan bortse från dem tycker jag är viktigt. Jag tycker inte att man kan hafsa över frågan, vilket litet grand ligger i Eva Goës resonemang, och säga att de inte skall ha någon ersättning och att vi inte skall ta den diskussionen. Så får det inte gå till. Det skall naturligtvis vara en seriös diskussion. Jag är för övrigt, fru talman, inte övertygad om att reaktorerna är värda så mycket. Men det är en annan fråga. Det är en fortsatt diskussion.
Fru talman! Då går jag vidare till nästa fråga. Det måste kännas litet jobbigt att se att man har satsat så pass litet i år jämfört med 1991. Jag tror säkert att Lennart Daléus har litet svårt att återvända till sina kompisar och prata om sol och vind när vi satsar så litet på biobränsle, t.ex. Företagarna, som skall ta fram dessa produkter, drabbas speciellt - för att inte tala om brukarna. Det gäller t.ex. stödet på 15 % till vindkraft. Det som sker är olyckligt. Jag förmodar att Lennart Daléus liksom vi i Miljöpartiet tycker att det är oerhört viktigt att satsa på vindkraft. Vi vet att det nordligaste vindkraftverket faktiskt står i Härnösand. Man kan se att det finns en enorm potential om man tittar på kusterna. Dessutom håller militären på att släppa loss litet mark där de förut har sagt att man inte har fått sätta upp vindkraftverk. Sedan kommer frågan om fossilgas och opinionen i Norge. Jag vet att Centern jobbar väldigt mycket inom Nordiska rådet för att skapa goda relationer. Hur ser man på att trycket ökar på Norge när det gäller att producera fossilgas, så att vi får elektricitet i Sverige?
Fru talman! Gasfrågan är inte så intressant. Uppgörelsen och de beslut vi fattar här i kammaren är väldigt tydliga på den punkten. Det är frågan om att effektivisera och använda det nät som finns, på sin höjd. Nej, fru talman, jag ser inga besvärligheter med att berätta om innehållet i energipropositionen och uppgörelsen när det gäller utvecklingen av andra energikällor för mina kamrater och vänner. Jag kan på en gång säga att det är klart att det finns skavanker och saker som kan göras bättre. Det måste bedrivas ett fortsatt arbete för att dessa saker skall utvecklas. Det är klart att det i den meningen inte är något perfekt dokument. Det är säkert inte något perfekt beslut, men det är ett mycket bra beslut. Det är en bra grund, och det ger möjligheter till en offensiv fortsättning. Jag är för Centerpartiets del glad över att vi kunde vara med och fullfölja förhandlingarna och ge dem ett konkret innehåll som i mycket bär prägeln av en förnyelse av energisystemet - det må gälla vind, sol, biobränsle och, inte minst, effektivare energianvändning - samtidigt som vi förmår att mycket konkret börja avstängningen av kärnkraften.

Fru talman! Jag bor i norra Karlskoga i hjärtat av Bergslagen. Nästan oavsett vilket håll jag åker när jag åker hemifrån passerar jag nedlagda energikrävande industrier. Det är Hållsjöhyttan. Det är Finnhyttan, talen. Men det är också nyare industrier. Det är stålverket i Kilsta. Det är stålverket i Hällefors. Det är stålverken i Ljusnarsberg, Storfors och Nykroppa. Det är gruvorna i Grängesberg, Stråssa, Stripa, Hoksberg, Idkeberget och Persberg. Det är industrier som har sysselsatt tusentals människor. Det är många arbetsplatser som har avvecklats på grund av en kombination av teknisk utveckling och ekonomiska faktorer. Tekniken sprang ifrån många av de tunga basindustrierna, och ekonomin medgav inte längre driften på dessa platser. Ändå var den gemensamma faktorn för dessa industrier att de var energikrävande, att de förädlade svenska råvaror och gav tiotusentals jobb. Efter samma vägar passerar jag också ett antal kvarvarande industrier. Det är Imatra Kilsta i Karlskoga. Det Scana Boforge. Det är Degerfors stålverk, De ligger alla på orter som redan har en hög arbetslöshet. Totalt jobbar bara i mitt län 4 000 direkt i den elintensiva industrin. Vad jag är rädd för och bekymrad över är att jag om några år skall kunna åka efter samma vägar som jag åker i dag och se ytterligare ett antal industrier nedlagda - inte i realiteten av tekniska eller ekonomiska skäl utan av politiska skäl. Här offras tusentals jobb för att man skall uppnå politiska mål och maktpolitiska syften. I mitt län är det inte bara dessa 4 000 som är beroende av den elintensiva industrin. Det är också tusentals andra som jobbar som underleverantörer och på servicesidan. På många orter är den elintensiva industrin den helt dominerande arbetsgivaren. Den el och energiintensiva industrin är själva ryggraden i Bergslagen. Låt mig ta ett exempel. En av de allra största industriinvesteringar som har skett i Sverige under senare år är om och tillbyggnaden av Skoghallsverken utanför Karlstad. Det är en byggnation som har gått på i runda slängar fyra miljarder kronor. Där tillverkar man vätskekartong. Det är en anläggning där man kan utnyttja barrfibrernas unika egenskaper för att skapa starka och lätta pappers och kartongprodukter. I stället för att elda halva stocken, som vi gör i många massafabriker, finfördelar man där veden mekaniskt. Det innebär att man gör av med mycket stora mängder el. Bara i Skoghall slukar man 1,1 TWh el varje år för att producera 560 000 ton vätskekartong. Så ser det ut i stora delar av skogsindustrin, som är den mest elslukande industrigren vi har. Hela branschen gör av med ungefär 19 TWh el per år. Den består förutom av Skoghall av anläggningar som Kvarnsveden i Borlänge och Ortviken i Sundsvall, som vardera gör av med ungefär 1,5 TWh el varje år. Dessa anläggningar gör var för sig av med ungefär 1 % av Sveriges el. De sysselsätter inte bara ungefär 1 000 personer i varje anläggning, de är också bärare av mycket av den infrastruktur som finns i stora delar av omlandet. Det är de anläggningarna som gör att vi har skogsbilvägar och mycket av den struktur vi har. De sysselsätter åkare, processorförare, skogsarbetare och maskinreparatörer. De skapar välfärd åt skogsbönderna i Norrlands inland och i Älvdalen. För dessa industrier motsvarar en höjning av elpriset på 1 öre per KWh ungefär 10 kr per kubikmeter vedråvara. Priset för det vanvettiga avvecklingsbeslutet kommer därför till stor del att bäras av skogsbönderna i Norrlands inland och i norra Dalarna. Det är inte bondeoffer vi talar om. Det är offrade bönder. Den signal avvecklingen skickar ut till den elintensiva industrin är entydig. Industrin kan räkna med en fortsatt avveckling. När den kommer är oklart. Man kan också räkna med att det inte sker av säkerhetsskäl. Det sker inte av miljöskäl och inte av sysselsättningsskäl, för några sådana skäl är inte redovisade. I stället handlar det om ett politiskt maktspel. Fru talman! Det känns för mig litet ovant att stå på samma sida som många av fackklubbarna hemma i länet och som några av de socialdemokratiska kommunledningarna och kämpa hårt för att få behålla och trygga sysselsättningen i en region som är hårt drabbad av arbetslöshet redan nu. Och det känns litet märkligt att så här från talarstolen titta på den egna länsbänken och se de tomma platserna. Jag konstaterar att inte någon av de sex socialdemokraterna tycker att förutsättningarna för 4 000 jobb i länet är värda att debattera, inte ens om de sitter med i utskottet. Helena Frisk och Maud Björnemalm, som representerar ett par av de mest arbetslöshetsdrabbade orterna i länet, tycker inte att det är värt att delta i debatten. Förutsättningarna för tryggade jobb offras i ett maktpolitiskt spel. Fru talman! Näringsministern redogjorde tidigare i dag för de tre skäl som fanns för att avveckla kärnkraften. Han konstaterade för det första att kärnkraften inte var riskfri, för det andra att den var omstridd och för det tredje att den inte var ekologiskt hållbar. I och med de argumenten känns det litet märkligt att konstatera att en stor del av ersättningskraften kommer att komma från kolkraft, fossilgas eller elimport från koleldade, gaseldade eller kärnkraftsdrivna anläggningar i Finland, Danmark, Tyskland, Polen eller Ryssland. Näringsministerns argumentation hänger inte ihop. Om dessa tre argument - att kärnkraften inte är riskfri, att den är omstridd och att den inte är ekologiskt hållbar - skulle vara giltiga för allt skulle vi avveckla en mycket stor del av Sveriges energiförsörjning. Detta visar ganska tydligt att det inte handlar om sakpolitik. Det handlar inte om säkerhet, miljöskäl och ekonomiska argument. Det handlar om ett renodlat maktpolitiskt spel. Centern skall hållas kvar i båten, och man skall trygga den egna regeringsmakten. Fru talman! Detta är politik när politik är som sämst. Jag yrkar därför bifall till reservation 1.

Fru talman! Tage Danielsson var en mycket klok man. Han har redan citerats i denna kammare många gånger. Hans text om sannolikhet och sanning ur Under dubbelgöken, 1979, är oerhört talande och stark. Det var alltså efter Harrisburgolyckan men före folkomröstningen och före Tjernobylolyckan.

Fru talman! För några veckor sedan gjorde jag och några miljöengagerade människor en resa till det område som är mest drabbat av Tjernobylolyckan av alla områden i världen. Jag skall visa upp en del av en karta över Vitryssland. Det är en verklighetskarta som med olika toner - från gult till mörkrött och lila - visar var nedfallet har hamnat. 70 % av nedfallet hamnade i Vitryssland. Det innebär att en femtedel av Vitrysslands mark är förgiftad. Och en fjärdedel av landets befolkning lever i det här området. Vi gjorde en resa till en by som heter Malye Avtuki. Den ligger i den av smitta hårt drabbade regionen Gomel i sydöstra Vitryssland. Det var en skrämmande resa. Vi var bara några timmar i själva byn. Vi möttes av en borgmästare och av byns skollärare, och vi fick information. Jag står inte i den här talarstolen för att skrämmas med dessa uppgifter. Det tror jag inte heller att borgmästaren i Malye Avtuki ville göra. Han ville bara tala om sanningen. Han ville tala om vad som hade hänt och hur det såg ut. I det här området är de flesta barn mycket sjuka. Det känner vi till. Sverige har många gånger hjälpt till när det gäller de sköldkörtelcancersjuka barnen. Barnen drabbas av sköldkörtelcancer. Man försöker operera bort sköldkörteln, men man kan inte ta bort hela. Då förlorar de samtidigt immunförsvaret. Därför förblir barnen sjuka i vilket fall. De har nämligen inte de hormonmediciner som behövs när man inte har någon sköldkörtel. I det här området dör 3-4 vuxna personer på varje nyfött barn. Det handlar inte om gamla personer, utan det är människor i 30-40-årsåldern. Man befinner sig på något sätt mellan liv och död. Det är inte något område där det finns livsbetingelser. Människorna måste försöka äta mat som inte är kontaminerad, som inte är radioaktiv. Det är oerhört svårt, eftersom de är fattiga. I skolan i den by som vi besökte utspisades barnen tre gånger om dagen bara för att man skulle försöka minimera radioaktiviteten. Barnen drabbas nämligen framför allt av den mat som de äter; det är den som gör dem sjuka. Trots detta blir de sjuka. Det beror på att familjerna inte har råd med frisk föda. De går ut i skogen och plockar sina bär och sin svamp. De tar också en del djur. Allt detta är oerhört smittat. Djuren springer från område till område. Den här byn hade vissa åkrar som man kunde odla på. De var visserligen smittade, men man trodde att det odlade gick att äta. En åker i närheten var fullständigt förstörd. Det skulle vara omöjligt att äta en produkt från den jorden. Den här borgmästaren gick mellan de små tegarna. Han sade att han känner i halsen när han kommer in i ett område som är så smittat att det över huvud taget inte finns något liv. Dessa berättelser från den här lilla byn är oerhört starka. När man talar om kärnkraft måste man alltid ha detta i minnet. När borgmästaren och jag skildes åt hällde han upp sin vodka - de skall ju alltid skåla i vodka - och sa: Jag hoppas att ni aldrig skall drabbas av det som redan har drabbat oss. Detta tycker jag att man kan säga i skenet av en sentida eller en förtida avveckling. Vad är det som sker i vårt eget land? Vad är det som sker i världen? Kan vi kalla det som vi håller på med för en förtida avveckling? Nej, den är redan för sen. Därför är det bråttom. Tack!
Fru talman! Mikael Odenberg kallade mig tidigare under debatten för en av de säregna socialdemokraterna som tänkte delta i debatten. Vi är en som representerar utskottet, en minister, en socialdemokrat som tidigare har suttit i Energikommissionen, dvs. undertecknad, samt en som har en gentemot gruppen avvikande åsikt när det gäller energipolitiken. I normala ärenden uppfattas detta inte som speciellt säreget. Tvärtom skulle nog en och annan uppfatta det som litet säreget om resterande talarlista ser ut som denna, med undertecknad samt 14 moderater, varav jag tror att inte alltför många är närvarande just nu. Man skulle nog också tycka att det är litet säreget att sätta på sig gula kampanj-T-shirtar för att manifestera sin vilja att bevara Barsebäck som kärnkraftsverk. Jag tror inte att det är ett uttryck - och inte heller i något annat ärende än just detta - att socialdemokrater som inte deltar i debatten skulle ha något slags avvikande uppfattning. Det skulle få en spännande följd på de ärenden som kvarstår på dagens talarlista där endast en moderat går upp i var och en av debatterna. Det säregna är att denna debatt görs till en torgmötesdebatt i värsta stil. Det har vi sett tidigare, och det kommer vi att se igen - manifesterat i 14 moderater som skall gå upp i talarstolen och förklara hur hemskt beslutet skall bli. Det är en tråkig debattstil, och det är en debattstil vi har sett vid flera tillfällen. Vid detta tillfälle då 14 moderater går upp i debatten, finns det anledning att erinra sig vad miljörörelsen - mycket av debatten har kommit att handla om miljökonsekvenser - har sagt om beslutet. Svenska Naturskyddsföreningen kallade det en stor seger för miljörörelsen. Med stängningen av Barsebäck bryts energipolitikens moment 22. Det kan bli språngbrädan till ett energisystem som bygger på förnybara energikällor. Därför är det ett i grund och botten bra beslut. Visst finns det delar som man kan fundera på. Är det så att man i varje läge måste vara så precis och noggrann med att ersätta kilowattimme för kilowattimme, så som man har gjort i denna överenskommelse? Man kanske skapar för litet press på marknaden att själv ta initiativ, att komma i gång med processen att ta fram förnybara energislag. Likväl är detta ett beslut som startar processen. Och att man har gjort en så exempellöst noggrann ersättningsplan är just för att komma till rätta med den hätska debattstil som pågår i frågan. Det är nödvändigt att ställa om energisystemet. Det är nödvändigt därför att kärnkraften är och förblir en riskabel energikälla. Under november månad 1996 var jag på ett möte i Misterhult utanför Oskarshamn. Det var ett möte om kärnkraften och energipolitiken. Efter mitt inledande inlägg var det tillfälle till frågestund. Det var två stycken som invände mot beslutet som fattades på den socialdemokratiska mellankongressen, dvs. att påbörja avvecklingen. Det visade sig att båda två jobbade på Oskarshamnsverket. Den ene av dem skulle åka tillbaka till jobbet efter mötet och återstarta Oskarshamn 2. En vecka senare visade det sig att man just för Oskarshamn 2, just vid detta tillfälle, hade glömt att slå på nödkylningssystemet. Detta visar svensk kärnkrafts sårbarhet - den mänskliga faktorn. Vi kan utveckla bra tekniska system. Men kärnkraft är, precis som alla andra former av teknik, inte starkare än dess svagaste länk - den mänskliga faktorn. Det finns all anledning att komma ihåg det, precis som man i april 1996 fick snabbstoppa en reaktor i Ringhals därför att det i en kopieringsapparat hade blivit fel och ett par instruktioner hade tagits bort. Man kan tycka att det är skoj, man kan tycka att det är litet lustigt. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om ett energislag, som icke är förnybart, som är belastat med stora faror. Det är bra att avveckla det, och det är bra att komma till beslut. "Lyssna på folkets röst. Påverka din politiker." Detta uppmanade Sveriges basindustrier i en tidning som heter Utan el stannar Sverige. I den beskrivs vad kostnaderna skulle bli, hur Sveriges barn skulle drabbas av kollektiva allergianfall, hur industri efter industri skulle tvingas lägga ned. Det är ungefär samma onyanserade debattstil som vi har hört här i kammaren. Kanske är det därför vi har fått den debatt vi har fått. Tidningen Utan el stannar Sverige distribuerades med Sveriges då största kvällstidning och största morgontidning. Den delades ut på landets samtliga flygplatser. Folk har uppmanats att protestera till t.ex. mig som riksdagsledamot. Jag vill gärna berätta för utgivarna att det har kommit fyra stycken meddelanden. Det kan vara glädjande att veta att utfallet av den folkliga protesten är, trots massiva kampanjinsatser, inte speciellt häpnadsväckande. Betänk att man i två av de fyra meddelandena var upprörda över det faktum att avvecklingen inte sker snabbare, får det hela ett riktigt perspektiv. Mikael Odenberg - som tyvärr inte är i salen nu - noterade tidigare i samma debattstil ett antal påståenden. Först att LO, den samlade fackliga rörelsen, var emot detta beslut. Ja, det är sant. LO centralt är det. Sedan redovisade han ett antal undersökningar i LO Mikael Odenberg läser litet selektivt. Hade han läst nummer 5 från 1997, hade han sett rubriken LO stöd för beslutet att stänga Barsebäck. Uppgörelsen om energin stöds av en majoritet av LO-fackens ordförande. Så är det i debatten. Man läser vad man vill. Man läser selektivt för att få fram rätt argumentation. Jag har lyssnat på Moderaternas argumentation. Nog kan man ersätta argumentationen om kärnkraften med i princip vad som helst. Man skulle kunna sätta in ordet kolkraft i varenda mening. Man kan säga att marknaden skall styra vilka energislag det skall vara. Man kan säga att det är kapitalförstöring att inte använda de energislag som har byggts upp. Om det hade byggts kolkraftverk i Sverige kunde man sätta in exakt samma ord där. Man kan säga att vi förstör produktionsresurser. Vi ändrar ett energisystem som miljömässigt inte är rätt. Mikael Odenberg sade tidigare att kärnkraftens säkerhetsproblem går att bemästra. Man kan fundera när man ser de händelser som faktiskt har inträffat. Sedan sade Mikael Odenberg i samma nyanserade ton som präglar moderater och honom i debatten: "Om så inte skulle vara fallet, varför då bara avveckla en eller två reaktorer? Varför inte avveckla alla?" Kanske är det så att Mikael Odenberg inte riktigt har berättat. Men kanske är det så att Mikael Odenberg har kommit på något speciellt eget sätt att bemästra de problem som följer med fossilkraft och fossila bränslen. Annars kanske moderater skulle göra litet mer för att komma till rätta med utsläppen från fossila bränslen, exempelvis som Anders Sundström sade tidigare i dag, göra någonting åt beskattningen av fossila bränslen. Nej, det gör man inte. Man väntar och ser. Man lägger inte fram några förslag. Man struntar i miljöperspektivet. Man låter marknaden styra, oavsett vilka områden det rör sig om. Mikael Odenberg säger att Moderaterna står kvar vid linje 1. Det tycker jag är litet häpnadsväckande. Vi pratar om att respektera resultatet av en folkomröstning. Såvitt jag minns var linje 1 den linje som fick minst stöd - minoritetslinjen framför andra. Så säger moderaterna och Mikael Odenberg återigen att Barsebäck skall ersättas, och sedan räknar han upp vad det skall ersättas med. Barsebäck skall ersättas av dansk kolkraft, trots att Danmarks regering har bestämt att man inte skall bygga några nya kolkraftverk, men det uppfattade Mikael Odenberg kanske inte när han läste igenom sitt agitationsmaterial. Och Barsebäck skall inte bara ersättas av dansk kolkraft, utan det skall också ersättas av rysk kärnkraft, har vi hört här i dag, och detta ger dessutom effekt i form av högre elpriser. Ibland får man intrycket av att det argumenteras mot någonting som faktiskt inte finns med i förslaget, vare sig från regeringen eller från utskottet. Detta förslag innebär en linje där avvecklingen av kärnkraften i Sverige påbörjas långsamt, försiktigt och med tydliga signaler om att den skall ersättas med förnybara energislag. På samma sätt säger Ola Karlsson att vi kommer att slå ut elintensiv industri. Det står tydligt skrivet i propositionen att det handlar om att vidta åtgärder för att t.ex. minska elförbrukningen i fjärrvärmesystem. På vilket sätt kommer detta att slå ut elintensiv industri? Man hittar på argument när de tryter, och det är tragiskt att se i denna debatt som borde kunna vara mycket bättre och som skulle kunna leda framåt. Det förslag som nu har lagts fram är ett i högsta grad nyanserat förslag. Kristdemokraterna har tidigare i dag varit hårt ansatta, och det finns det all anledning till. Kristdemokraterna håller på med ett historiskt spel mot den linje som man har varit företrädare för, mot en linje som det har fattats beslut om i en folkomröstning, mot den linje som man har fattat egna partistämmobeslut om. Om Dan Ericsson hade varit närvarande hade det varit intressant att få veta vilka underlag man har när man fattar beslut i kristdemokraternas partistyrelse. Är det så att man fattar beslut utan att ha analyserat dem i förväg? Är det så att man säger att man visst skall medverka till att avveckla en kärnkraftsreaktor under perioden? Lennart Daléus har tidigare beskrivit Alf Svenssons klara och säkra uttalande om detta. Sedan tänker man inte på att det kanske inte är möjligt om nu koldioxidutsläppen kommer att öka. Dan Ericsson har själv sagt i Energikommissionen att så behöver det inte bli. Varför fattar man i så fall ett sådant beslut, om man nu tror att koldioxidutsläppen kommer att öka? Det är ett konstigt agerande, och det är ett historiskt svek. Nu är inte dessa ledamöter närvarande här, och det är ju synd. Men det kommer 14 moderater på talarlistan efter mig. En intressant fråga är den som Lennart Daléus förgäves har försökt att få svar på under denna debatt: Kommer Moderaterna att medverka i en regering som inte river upp detta beslut? Ni förespråkar en regering tillsammans med bl.a. det f.d. linje 3-partiet Kristdemokraterna. Är det tänkbart för er att sitta med i en regering som inte river upp beslutet om avvecklingen av Barsebäck? Jag yrkar bifall till förslagen i propositionen och till utskottets förslag i betänkandet som leder till en nyanserad och klok energipolitik och som innebär början till slutet för kärnkraftsepoken i Sverige.

Fru talman! Martin Nilsson ville ha ett besked om vad Moderaterna skulle göra i regeringsställning med en avstängd Barsebäcksreaktor. Jag skall tala om för honom en bättre sak. Fram till valet nästa år kommer vi att göra allt vad som står i vår makt för att förhindra att denna reaktor stängs av. Om Martin Nilsson i någon utsträckning tar del av det som sägs i dagstidningar och referat av den juridiska processen skall han nog inse att den metod varigenom regeringen och Centerpartiet valt att försöka stänga Barsebäck nu möter en gedigen juridisk kritik för att vara felaktig och t.o.m. okonstitutionell. Martin Nilsson har inte lyckats att stänga av någon reaktor ännu, gudskelov. Fru talman! Det vore lockande att diskutera energipolitik i sak en dag som denna, att dissekera det tungomålstalande som energifrågor i allmänhet och kärnkraftspolitiken i synnerhet under många herrans år har drabbats av. Men jag skall avstå från detta och i stället tala om ett par andra saker i anknytning till det energispörsmål som riksdagen om en stund skall fatta beslut om. Först vill jag säga ett par ord om frågan om huruvida det vi nu uppenbarligen skall göra står i rimlig överensstämmelse med den folkomröstning som Sverige hade 1980 - inte för att gräla så mycket över exakt vad som hände för 17 år sedan, utan för att något skingra dimmorna kring vad man bör göra och inte bör göra när man har frågat folket om råd. Jag kan i någon mån göra detta i kraft av att jag faktiskt var med när folkomröstningen hölls. Folkomröstningen 1980 innebar två mycket distinkta besked, förutom att den innebar att Sverige inte skulle bygga några nya reaktorer efter det att de tolv som Sverige då hade eller som var under uppförande hade tjänat ut. Kärnkraften skulle avvecklas när så kunde ske genom insats av förnybara energikällor och utan att välfärden och sysselsättningen riskerades. Jag har uppriktigt sagt svårt att se att någon i dag med berått mod kan, med tanke på regeringens redovisning av den energipolitik som man avser att föra, om man får igenom kärnkraftsavvecklingen, respektive det misslyckande i fråga om jobben som redovisas inför våra ögon varje dag, hävda att villkoret på folkomröstningens valsedlar nr 1 och nr 2, som samlade en majoritet av folket bakom sig, är uppfyllt. Om en riskdagsmajoritet bestämmer sig för att trots detta säga att vi skall stänga av tar man inte bara ett betydande ansvar för energiförsörjningen utan man utmanar också på det mest fundamentala sätt folkomröstningen som institution. Man kan inte fråga folket och sedan strunta i det besked som folket ger när det uttryckligen har sagts att man skulle lita på folkets omdöme. Fru talman! Förutom energipolitiken i sak är en riksdagsmajoritet i dag på väg att ta på sig ett ansvar som sträcker sig långt utöver energin, ekonomin och jobben. Det handlar i grunden om vilken respekt som man har för det votum som folket har avgett. Det andra som jag skulle vilja säga ett par ord kring och möjligen koncentrera resten av mitt anförande på handlar om betydelsen av den energipolitik som nu förordas när det gäller jobben och ytterst för Sveriges framtid som energination. Har jag förstått den blivande riksdagsmajoriteten rätt är det som vi nu skall besluta om ingalunda bara en enstaka avstängning av en enda reaktor, och detta är allvarligt nog. Det avses att vara början på det inledande arbetet med att stänga av tolv svenska reaktorer, motsvarande drygt hälften av elenergiförsörjningen. Detta är enligt min mening en utomordentlig farlig väg för Sverige att välja. De som undrar varför det är 14 moderater som har anmält sig till denna debatt har svaret i denna iakttagelse. Vi gör i den här debatten vårt yttersta för att förhindra att Sveriges riksdag bestämmer sig för att leda Sverige in på denna väg. Detta gör vi därför att vi är övertygade om att effekterna av denna väg i just de fundamentala hänseenden som handlar om välståndet och jobben är långt mycket allvarligare än riksdagsmajoriteten förefaller att inse. Skälet till detta hänger bl.a. samman med Sveriges och andra industriländers allt ökande internationella utsatthet. Gränserna försvinner i praktiken för investeringar och för arbete. Företag och människor söker sig alltmera till länder där de bästa framtidsutsikterna finns, där man är beredd att hylla företagaranda, framåtanda, initiativ och kreativitet och där man inser vad det är som krävs för att företag skall kunna växa och anställa flera. Globaliseringen, vare sig man gillar den eller inte, är en del också av Sveriges vardag. Jag undrar om riksdagsmajoriteten har varit i närheten av att ställa sig frågan vad som händer om ett litet land långt uppe i norr bestämmer sig för att gå på tvärs, i ordets sämre bemärkelse, med allt vad framtidsvillkoren i världen i övrigt heter. Har riksdagsmajoriteten frågat sig hur företag, stora och små i Sverige och utlandet som funderar över vad deras framtida investeringar skall hamna, reagerar inför ett besked att hälften av Sveriges elenergiförsörjning skall stängas av under de kommande 10, 15 eller 20 åren? Jo, försöker säkerligen någon företrädare för denna riksdagsmajoritet att hävda, de tror i stället på Sveriges framtid, de tror att detta är den nya vägen, att detta är det förutseende landet som har hittat det ekologiska samspelet före någon annan nation på jorden. Jag tror att de som spekulerar i en sådan framtid dessvärre har fel. Jag tror däremot att de har rätt som säger att företagsamma människor och företag kommer att söka sig någon annanstans när man märker att de mest fundamentala villkoren för arbete och framtidsutsikter i Sverige är på väg att undanröjas. Det är i det här hänseendet som kärnkraftsavvecklingen eller det första beslut i denna anda som riksdagen nu är på väg att fatta är så allvarligt. Det kommer att vara allvarligt därför att det på alla de små och osynliga sätten nu kommer att påverka bilden av Sverige här hemma och ute i världen och därmed bidra till att de arbeten som en miljon människor, som i dag är arbetslösa, så desperat behöver kommer att gå någon annanstans. Det är detta ansvar som riksdagsmajoriteten är på väg att ta på sig. Det är inte en avindustrialisering av Sverige men en avveckling av den framåtanda och den ekonomiska rationalism på vilken en god framtid i vårt land hänger. Under de kommande 15 åren, fru talman, skall uppenbarligen alla de svenska kärnkraftreaktorerna avvecklas. Det är min förhoppning att förnuftet till slut kommer att segra, även om det uppenbarligen förlorar i dag, och att denna avveckling av kärnkraften förhindras. Jag vill till slut också säga ett par ord om det kommande riksdagsbeslutets betydelse för den svenska teknologiska utvecklingen. Ett litet land som vårt med begränsade resurser i olika hänseenden skall vara aktsamt om det som vi av olika skäl har råkat bli väldigt duktiga på. Vi har ett par stora framgångsrika industrisektorer i Sverige. Läkemedelsindustrin är ett av dem, elektronik och telefoniindustrin är ett annat och kärnkraftsindustrin faktiskt ett tredje. Det är inte en tillfällighet att de svenska kärnkraftverken i teknologiskt hänseende av alla internationella bedömare rankas som de absolut bästa i världen, som de säkraste och de mest driftseffektiva, framsprungna ur ett unikt svenskt teknologiskt arbete. Jag undrar om riksdagsmajoriteten har funderat på vilket beskedet är som man ger till alla efterföljare till gångna tiders kärnkraftsteknikutvecklare, när man meddelar att en av de tre främsta teknologiska bedrifterna som Sverige har gjort i modern tid plötsligt skall packas ihop. När vi talar om betydelsen av att Sverige skall satsa på vetenskap och teknologi, när vi talar om betydelsen av att förstärka insatserna för forskningen och när t.o.m. regeringen talar om att ge unga människor ökade insikter i naturvetenskap och teknik, vad är då beskedet från verkligheten? Jo, beskedet från verkligheten är: Strunta i vad vi säger. Vi stänger butiken vad än våra munnar låter meddela. Detta, fru talman, är tre aspekter utöver energipolitiken i sig om betydelsen, negativ dessvärre, av det kommande beslutet när det gäller teknologiutvecklingen i vårt land. Lika negativt är beskedet om effekterna på jobben och företagandet och de uppenbara demokratiska problem som ligger i att nonchalera svenska folkets utslag i val. Jag hoppas innerligt att riksdagen, innan det är för sent, kommer att inse vilket felaktigt beslut den är på väg att fatta.

Fru talman! Det var väl inget av det som Per Unckel sade här som gav någon bekräftelse på att även Moderaterna står för en avveckling av kärnkraften, om än något längre fram i tiden. Det som han sade lät ju snarast som om man stod för en offensiv utbyggnad av en kärnkraft som vi inte har i dag. Ser då inte Per Unckel någon som helst teknologisk utveckling i en omställning av energisystemet? Ser inte Per Unckel de möjligheter som ligger i att vi kan utforma en teknologi som kan vara till nytta för stora delar av världen vid den omställning som förr eller senare ofrånkomligen kommer i alla länder som i dag använder kärnkraft? Är inte detta en möjlighet som är större än möjligheten att vidareutveckla en teknologi som ändå är dömd att gå under? Men, fru talman, det var egentligen inte detta som fick mig att ta till orda efter Per Unckels anförande utan mer det faktum att han sade: Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att hindra att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta inte kommer att genomföras. Jag tycker att det är en skrämmande inställning till demokratin, för det finns ju ingenting som talar för att det skulle finnas någon demokratisk möjlighet att fram till nästa val få till stånd en ändring av beslutet inom Sveriges riksdag. Alltså är det något annat som Per Unckel talar om när han talar om alla metoder som han skall ta till för att förhindra det här beslutet. Min fråga är då, naturligtvis som en konsekvens av detta, om ni är beredda att göra allt som står i er makt för att hindra att det här beslutet genomförs före nästa val? Är ni då också beredda att göra allt som står i er makt för att se till att beslutet rivs upp efter nästa val?
Fru talman! Roland Larsson saknade några uttalanden om kärnkraftsavvecklingen i mitt anförande. Det gjorde han alldeles rätt i. Jag talade inte om detta, eftersom det just nu inte känns som Sveriges mest påtvingande bekymmer att diskutera hur moderater skall avveckla kärnkraften. Vi kommer att försöka förhindra att ni avvecklar kärnkraften. Därav att jag inte diskuterade spörsmålet. Roland Larsson frågar: Ser inte Per Unckel stora möjligheter teknologiskt i att avveckla kärnkraften till förmån för andra teknologier? Jag har en enkel motfråga: Varför i hela friden blir teknikutvecklingen för nya energikällor bättre, om vi skall lägga ned 20 miljarder av skattebetalarnas pengar på att stänga energikällor som vi har redan i dag? Om Roland Larsson kan svara på den frågan, kanske debatten kan få litet grand ytterligare ljus. Det tredje som Roland Larsson undrade över var mitt uttalande om att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förhindra att kärnkraften avvecklas och dagens beslut verkställs. Jag vet inte om Roland Larsson har undgått att märka det faktum att riksdagen i dag fattar beslut, tyvärr, om principer för hur energiomställningen skall gå till. Det verkliga riksdagsbeslutet kommer senare, när riksdagen skall ta ställning till det i dag ytterligt ifrågasatta förslaget till lagstiftning för att förverkliga dessa egendomliga principer. Om inte Roland Larsson har märkt det, kan jag tala om att det just nu i juridiska kretsar förs en diskussion om huruvida det över huvud taget kan anses vara i enlighet med grundlagen att fullfölja de riktlinjer som riksdagen, med Roland Larssons instämmande, om en stund skall fatta beslut om. Då säger vi moderater: Vi håller med alla de som tvivlar och alla de som säger att denna typ av lagstiftning får man inte ta till. Vi kommer att utnyttja alla möjligheter att agitera mot denna lagstiftning. Vi kommer också att utnyttja möjligheten att underställa denna lagstiftning internationell prövning, om det skulle visa sig att riksdagen likväl bifaller senare förslag. Svårare än så är det inte.
Fru talman! Om grundlagen inte tillåter att beslutet fattas senare, är det ju inte därför att moderaterna gör allt som står i deras makt för att förhindra det, utan i så fall beror det på att grundlagen ser ut som den gör, och det kan ju knappast påverkas av vad moderaterna gör eller inte gör. Nu säger Per Unckel att det mest angelägna just nu inte kan vara att fråga sig vad Moderaterna tänker göra när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Men det är inte en ointressant fråga, Per Unckel, eftersom ni förmodligen siktar på att komma i regeringsposition efter nästa val. Det skall ni göra tillsammans med bl.a. kd förmodar jag. De skall väl ingå i det här samarbetet. De har en medlemskår som är klart för en avveckling av kärnkraften, och deras ordförande har nyligen sagt att man skall avveckla kärnkraften. Det är inte en ointressant fråga. Det kommer att vara en mycket viktig fråga i detta sammanhang, Per Unckel, och det vore intressant att få ett svar på den i dag. Det vore naturligtvis inte minst intressant för oss att få ett sådant svar. Det här är ju en stor och viktig fråga för vårt parti. Hur den kommer att hanteras i en annan situation är inte ointressant för oss.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag hade förmånen att få vara med under folkomröstningen. Jag fick t.o.m. vara med och formulera den valsedel jag sedan hade förmånen att få leda kampanjen kring. Jag har till yttermera visso förmånen att kunna säga samma sak nu som jag sade då: att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn tagen till behovet av elektrisk ström för tryggande av sysselsättning och välfärd. Då, när detta kan ske, skall vi stänga av kärnkraften - inte tidigare.
Herr talman! Per Unckel är ju ingen vanlig moderat i den bemärkelsen att han har gul T-shirt på sig som många andra. Han är ju trots allt en ledande företrädare för Moderaterna. Han sitter såvitt jag vet i deras partiledning osv. Det vore ju litet trevligt att få reda på vad han tycker i den fråga som såväl jag som Roland Larsson har försökt få en diskussion om. Om det som den demokratiskt valda majoriteten i denna kammare önskar se, alltså en avveckling av Barsebäck, inleds under denna mandatperiod, kommer då Moderaterna att ställa det som ett krav inför kommande regeringsbildning att riva upp detta beslut och sätta i gång processen igen? Den frågan har vi inte fått svar på. Det vore trevligt att få det. Sedan säger Per Unckel att det är ett villkor att det skall vara förnybar energi som ersätter kärnkraften. Man kan läsa den utredning som senast har gjorts på området, Energikommissionen. Dess expertis och majoriteten, inklusive Moderaterna såvitt jag vet, menar att det, när det gäller själva bedömningen, finns ett utrymme som faktiskt innebär att man kan stänga av en reaktor utan att kraftbalansen påverkas påtagligt. I det ligger ingen satsning på fossila bränslen eller något sådant. Förutsättningen är alltså uppfylld såvida inte Per Unckel har några avvikande faktakunskaper jämfört med den ledande svenska expertisen i Energikommissionen. Det vore i så fall intressant att få veta det. Vi kan inte strunta i vad folk tycker, säger slutligen Per Unckel. Ja, vad folk tycker visar sig ju på det sättet att man i minst utsträckning röstade på den linje som Per Unckel ledde. Man röstade på linje 2, som tydligt i sin kampanjplan sade: Vi skall påbörja avvecklingen under 90-talet. I de eftervalsstudier som gjordes efter folkomröstningen, visade det sig att det fanns ett tydligt stöd för att påbörja avvecklingen, och för att avvecklingen skulle vara genomförd till år
Herr talman! Jag är trist och gammalmodig nog att tycka att folkomröstningens valsedlar är viktigare än vad man har sagt i kampanjer. Om inte minnet sviker mig alldeles, och jag vet att det inte gör det, så var den valsedel som jag kämpade för i folkomröstningen i de här hänseendena identisk med den som Martin Nilssons företrädare ägnade sin kampanj åt. Det är den som svenska folket har tagit ställning till. Intill dess att man kan avveckla kärnkraften med betryggande säkerhet för jobben och framtiden, och innan de förnybara energikällorna finns, kommer Moderaterna inte att företräda någon avveckling. Det vore intressant att i gengläd från Martin Nilssons sida få en deklaration om att det beslut som han tänker stödja om en stund under inga omständigheter kommer att innebära att mer kol och eller olja introduceras i det svenska energisystemet. Ett klart besked på den punkten vore intressant. Det kan utvärderas om några år - detta bara sagt som en liten varning. Hur blir det då med Moderaterna och stoppet av Barsebäck? Jag vet inte om Martin Nilsson inte hörde vad jag sade tidigare, nämligen att vi kommer att göra vad vi kan för att säkerställa att någon avveckling av Barsebäck inte blir aktuell. Det gör vi för miljöns skull, det gör vi för jobbens skull och det gör vi för kärnkraftssäkerhetens skull. Vi kommer att göra vad vi kan för att motarbeta den lag som riksdagsmajoriteten uppenbarligen tänker följa upp dagens riksdagsbeslut med. Vi tänker utnyttja de juridiska möjligheter som finns - det har ju ifrågasatts huruvida denna lag står i överensstämmelse med grundlagen. Mycket tydligare än så kan inte rimligtvis beskedet vara.
Herr talman! Det är viktigare vad som står på valsedeln än vad man säger i kampanjen, säger Per Unckel. Det är förvisso sant, men det är en något spektakulär åsikt som man som väljare kanske skall fundera över när det gäller framtida moderata utfästelser i valkampanjer. Det finns ju ett och annat tillfälle, t.ex. karensdag för vård av sjukt barn, där man skulle kunna implementera den här moderata synen på demokrati. Personligen tycker jag nog ändå att det är viktigt vad företrädare säger i valkampanjer. Det kanske inte gäller Moderaterna, det kanske inte gäller linje 1. Men för Socialdemokraterna och linje 2 tror jag faktiskt att det är en hyfsat korrekt uppfattning. Så frågar Per Unckel om min uppfattning när det gäller kol, olja och gas. Den är inte speciellt svår att förstå. Jag ställer upp på det som står i propositionen. Där står det tydligt vilka signaler vi som politiker skall sända; att förnybara energislag i alla lägen skall gynnas på bekostnad av fossila bränslen. Är det något fel på den skrivningen? Det tror jag inte att Per Unckel tycker, men han argumenterar som om förslaget vore fel trots att det som står faktiskt är vad han själv tycker. Det vore intressant att veta: Vad är det som är fel i Energikommissionens bedömning? Vad är det som gör att moderater där, tillsammans med i princip alla Sveriges ledande energiexperter, kunde hävda att det faktiskt var möjligt att stänga av en reaktor utan att för den skull använda fossila bränslen? Nu säger Per Unckel: Det går inte. Vi måste använda kol, olja och gas. Vad är det som har hänt? Vad är det som är fel i detta dokument, Per Unckel? Jag tycker att väljarna faktiskt förtjänar att få reda på det.
Herr talman! Martin Nilsson väljer att inte svara på den fråga jag ställde. Kan han garantera mig att dagens riksdagsbeslut inte leder till att Sverige skaffar sig mer gas och eller olja i sin energiförsörjning? Jag vet varför Martin Nilsson inte svarar på frågan. Det är för att svaret på frågan är att man inte kan garantera det. Det ligger ju som en underförstådd förutsättning i den energiproposition som riksdagen om en stund skall ta ställning till. Jag vill inte låta för undervisande gentemot Martin Nilsson, men i fråga om tilltron till folkomröstningarna finns det en allvarlig demokratisk aspekt i det problem vi talar om. I en valsedel formuleras det vad svenska folket faktiskt tar ställning till. Därefter pratar partier i valrörelsen. Det har jag all respekt för. Den situation som nu har inträffat är emellertid att det socialdemokratiska pratet i 1980 års folkomröstning står i konflikt med det som står på valsedeln. Då ställs demokratin på sin spets. Vad är det som gäller - pratet eller valhandlingen? Min övertygelse är att valhandlingen är det centrala. Partierna får då ödmjukt och skamset dra sig tillbaka och medge att de har talat mot bättre vetande.
Herr talman! Det är alltid roligt att diskutera med Per Unckel. Han har ofta så starka ord i en del frågor. Jag tror att han överdriver när han säger att man om svensk kärnkraft kan säga att den består av ett unikt svenskt teknologiskt arbete, och att den är den största teknologiska bedriften i modern tid. Det är litet häftigt. Det är inte så. Det finns andra länder som har tillverkat kärnkraft, och som tillverkar kärnkraft på olika sätt - även de här små och, som det heter, moderna reaktorerna. Det är trevligt med omsorgen om svensk industri, men man skall inte överdriva på det här sättet. Per Unckel säger att andra länder tittar med förvåning på oss. Nej, det gör de inte. Danmark tittar med viss glädje på att vi stänger Barsebäck, och det finns självklart många länder i EU som inte har kärnkraft. I själva verket skulle man kunna be Per Unckel räkna upp de få länder som har ett offensivt förhållningssätt till kärnkraft. Det stannar vid två tre fyra stycken i världen. I övrigt håller man ju på att göra sig av med kärnkraften. Nämn då, Per Unckel, gärna vad Italien har gjort med sina tre reaktorer och varför de har gjort det. Till sist, herr talman, vill jag ta upp den intressanta fråga som Martin Nilsson och Roland Larsson har snuddat vid, men som det fortfarande faktiskt inte kommer något konkret svar på från Per Unckel. Jag skall fråga med en litet annan utgångspunkt än vad Martin Nilsson gjorde. Jag skall, herr talman, formulera frågan väldigt konkret. Om Moderaterna hamnar i regeringsställning, kommer det då i regeringsförklaringen att skrivas in att beslutet om Barsebäck skall rivas upp eller något liknande? Kommer det att bli på det sättet?
Herr talman! Jag skall ge tre korta svar. Det första gäller den svenska kärnkraftens teknologiska framgångar. Ingen är förvånad över att Lennart Daléus tycker att den teknologiska nivån på svenska kärnkraftverk är usel och låg. Det är dock inte riktigt den bedömning som man har anledning att göra vare sig när man jämför den svenska kärnkraftteknologin med andra teknologiska framsteg som Sverige har gjort eller när man jämför de svenska kärnkraftverken med vad andra länder har förmått inom samma teknologiska genre. Den andra kommentaren handlar om huruvida den internationella reaktionen är glad eller ledsen, för att spetsa till det hela något. Det är möjligt att en del danskar tycker att det är en lysande idé att vi stänger av Barsebäck, inte minst därför att danskarna då kan exportera sitt kolöverskott till Sverige. Det skulle kanske jag också tycka om jag var dansk. Viktigare är emellertid att en rätt förvånad värld i övrigt undrar hur en utsatt industrination kan komma på idén att stänga av hälften av sin elenergiförsörjning. Hör inte Lennart Daléus ljudet från människor ute i världen när ni på fullt allvar säger att vårt viktigaste framtidsprojekt under de kommande åren är att stänga av hälften av strömmen? Då undrar folk om vi är galna. De undrar vad vi skall jobba med och vad det är som skall skapa de nya arbetstillfällena. Ni säger att ni skall skapa framtidens goda nation, och ni börjar med att stänga av elektriciteten. Om Lennart Daléus inte hör ljudet, beror det inte på att ljudet inte finns utan på att Lennart Daléus faktiskt inte lyssnar.
Herr talman! Hjälp mig nu, herr talman! Per Unckel snuddar inte ens vid den fråga som naturligtvis har ett vitalt framtida politiskt intresse. Han snuddar inte ens vid den. Hjälp mig, herr talman! Varför säger inte Per Unckel något om vad det kommer att stå i en tänkbar regeringsdeklaration från en regering som Moderaterna kommer att ingå i? Kommer det att stå något som liknar att Barsebäcksbeslutet skall rivas upp, eller kommer det inte att stå något om det? Som sagt, hjälp mig, herr talman! Lyssna noga på vad Per Unckel säger, och lyssna om detta är ett ja eller ett nej, eftersom det är en fråga ställd just på detta sätt. Det är en ja eller nej-fråga. Alla som lyssnar nu kommer att märka om Per Unckel ger ett svar som är av en annan karaktär. Beträffande svensk teknologisk framgång vill jag säga att det svenska kärnkraftsprogrammet började med Marviken. Dit gick 1 miljard svenska kronor i de grumliga vattnen i den viken. Man har inte sålt någon reaktor sedan 1976. Om detta är unikt för Sverige vet jag inte, men det finns nog andra länder som möjligen har sålt några reaktorer efter 1976 såvitt jag förstår. De står därför inte och stampar på samma ställe som Per Unckel säger att en del danskar vill sälja sitt kolöverskott till oss. Det är en vulgärbeskrivning. Vi är inte kritiska mot Ignalina därför att vi vill sälja några ABB-generatorer dit. Det är för att vi är oroliga. Vi måste också ge danskarna rätt att vara oroliga. Herr talman! Italien har efter en folkomröstning stängt alla sina reaktorer därför att man där, precis som vi i Centerpartiet och många andra i Sverige, inte tror att just kärnkraftsel har en särskild kvalitet framför annan el. Vi skall se till att svensk industri får el. Men varför de skall ha just kärnkraftsel undandrar sig, för att ta fikonspråket, vår bedömning. Hjälp mig, herr talman!
Herr talman! Här åkallas de högsta gudar för att man skall få klarhet i denna debatt. Det är ingen skillnad på kärnkraftsel och annan el, bortsett från en sak, nämligen att kärnkraftselen är vanvettigt mycket billigare och dessutom åtskilligt mycket mer miljövänlig. Men det är möjligt att detta inte spelar någon roll för Lennart Daléus. I så fall har vi en skiljelinje mellan honom och mig på den avgörande punkten. Jag skall hjälpa herr talmannen att hjälpa till med tolkningen när det gäller vad Moderaterna kommer att tycka om Barsebäck. Även om Lennart Daléus är litet tjatig och vill ha svar på en fråga som jag inte kommer att svara på är mitt besked fortfarande att vi kommer att göra vad vi kan för att säkerställa att Barsebäck inte läggs ned. Om Moderaterna själva skulle få bestämma hur en regeringspolitik skulle se ut, nämligen om det goda kommer att inträffa, dvs. att Moderaterna får egen majoritet i valet efter den tredje söndagen i september nästa år, kommer vi att göra vad vi kan för att återstarta Barsebäcksverket. Detta är det svar som jag kan ge. Vi kommer att söka väljarnas stöd för denna ståndpunkt.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 28 och 30, vilket jag glömde att göra i mitt huvudanförande. Per Unckel och jag, Moderaterna och Miljöpartiet står så långt ifrån varandra som man kan tänka sig i kärnkraftsdebatten. Jag undrar bara rent personligt när det gäller Per Unckel om han har träffat de människor som har drabbats ordentligt av en kärnkraftsolycka. Eftersom Per Unckel säger att det är den mest miljövänliga och billigaste energin, menar han därmed att kärnkraftsindustrin tar den fulla kostnaden från början till slut när det gäller produktion av kärnkraftsel? Menar Per Unckel också att olyckan i Tjernobyl var den mest miljövänliga olyckan som har inträffat? Kan Per Unckel se dessa människor i ögonen? Kan Per Unckel se sina barnbarn i ögonen när de undrar vad de skall ta sig till med avfallet, eftersom vi ännu inte har löst den frågan? Menar Per Unckel att vi har någon miljökonsekvensbeskrivning när det gäller kärnkraften? Menar Per Unckel att vi har hittat lösningen för den slutliga förvaringen?
Herr talman! En likartad fråga om huruvida jag kunde se barn och barnbarn i ögonen fick jag faktiskt i slutdebatten inför folkomröstningen 1980. Mitt svar är ja. Jag anser nämligen att utnyttjandet av svensk kärnkraft - notera att jag säger svensk kärnkraft - är den för Sverige miljömässigt, ekonomiskt och framtidsmässigt utan konkurrens mest ansvarsfulla linje vi kan välja. Huruvida de som byggde kärnkraftverket i Tjernobyl kan se människorna där i ögonen tycker jag är mer tveksamt. Jag skulle förmoda att de vid närmare eftertanke faktiskt inte kan göra det. Vad detta har att göra med det svenska kärnkraftsprogrammet undandrar sig emellertid varje bedömning.
Herr talman! Med tanke på Per Unckels inställning till den säkerhet som vi har i de svenska kärnkraftverken innebär det att en olycka sannolikt inte kan ske i Sverige. Med Tage Danielssons sätt att se på saken är det först när det har hänt som vi verkligen vet om det var sannolikt eller inte. Och när det har hänt kan vi knappast påstå att det inte har hänt. Är det dithän det skall komma innan Per Unckel ändrar inställning till vad kärnkraften egentligen kan betyda när det gäller spill av människor och miljö?
Herr talman! Mitt svar på det är mycket enkelt, nämligen att sannolikheten för att komma till skada till följd av ett svenskt kärnkraftverk är långt mycket mindre än att komma till skada till följd av olje eller kolanvändning.